Fru talman! Jag vill till att börja med tacka justitieministern för svaret på min interpellation om vårdarnas behov av utbildning och fortbildning. Det är oroande att var femte vårdare saknar den grundutbildning som krävs för vårdaryrket, men det är ett faktum. Och att det är otillfredsställande håller ju även justitieministern med om i sitt svar. Det ställs stora krav på all fängelsepersonal, såväl vårdare som övriga. Och vårdarrollen har utvecklats genom åren då nya arbetsuppgifter och arbetssätt har tillkommit. Men tillsammans med de ökande kraven har inte utbildning i motsvarande grad följt med. Den äldre delen av personalen har ursprungligen rekryterats för helt andra arbetsuppgifter än de i dag har. Och trots detta har det saknats fortbildning. Utbildning är och har varit en bristvara inom kriminalvården. För de intagna måste fängelsetiden ges ett meningsfullt innehåll. Och här vilar ansvaret tungt på de vårdare som arbetar inom detta område. Precis som justitieministern säger har de det praktiska ansvaret och har stor möjlighet att medverka till förändringar i de dömdas liv. Men varför har inte de nyanställda fått utbildning, och varför har inte de äldre fått fortbildning? Vem har ansvaret? Resurser saknas och har saknats. Under föregående år riktade Riksrevisionsverket kritik mot utbildningsinsatserna inom kriminalvården, dels för att utbildningen inte är tillräcklig, dels för att personalens kompetens därmed inte motsvarar verksamhetens krav. Den nya verkligheten är den tuffa verklighet som vårdarna möter. De överfyllda fängelserna och det tyngre klientelet med alltmer komplicerad brottslighet i bagaget ställer också större krav på vårdarna än tidigare. De erfarna kriminalvårdarna har i en enkät visat på stort ansvar och entusiasm för sitt arbete. Men nu har de nästan kommit till vägs ände. I en skrivelse i förra veckan till justitieutskottet pekade de fackliga ombuden på att de inte längre kan tiga still. Den 11 december förra året fick justitieutskottet information av generaldirektören om att det inte finns möjlighet till kompetensutveckling. Samma bild ger de fackliga ombuden i den nämnda skrivelsen men påpekar att vårdarna möjligtvis kan få gå på kurs om kursen är gratis. Men då saknas det medel till vikarier som inte heller fått utbildning. Det hela är en ond cirkel som måste brytas, och vem har ansvaret? Det är bra att det har tillsatts en utredare, och detta kräver ju även Riksrevisionsverket. Men när det resultatet presenterats och varit på remiss kan ju inte kriminalvården trolla fram pengar under detta år. Hur tar regeringen sitt ansvar på detta område? Ska personalen stimulera till bra vård så måste den själv få stimulans, och hur ska den få den stimulansen?

Fru talman! Eftersom jag ändå var här denna måndag, så tänkte jag ta tillfället i akt att delta även i denna interpellationsdebatt. När det gäller just kriminalvården så finns det ju stora önskemål och stora behov. Och om vi ska lyckas bryta trenden med att ständigt komma in och ut inom kriminalvården så måste det tillföras resurser. Jag har tidigare tagit upp denna diskussion när det gäller platsbristen inom kriminalvården som är ett stort problem. Justitieministern tar i sitt svar upp den kraftigt ökade beläggningen. Den försvårar denna situation med hot och våld, därför att ju trängre man har när man ska vistas där, desto svårare är det att hantera svåra situationer. Och just när det gäller platsbristen undrar jag hur man inom den närmaste tiden ska hantera denna situation för att kunna bryta denna trend med hot och våld inne på våra anstalter. Det är svårare att kontrollera missbruk, mobbning och hot när det är en så stor beläggning och man inte kan separera dem som man behöver för att kunna få en bättre miljö. Som tidigare talare tog upp är det ju ett allt tyngre klientel i kriminalvården i dag, och det är mycket svårare att hantera. Jag tycker att det är viktigt att ta upp språkbruk och mobbning också. Jag besökte nyligen Kalmarenheten. Där tog man upp just det problem som man hade med de intagna som gick i samtalsterapi. De vågade knappt berätta att de deltog i denna behandling, eftersom de då var rädda att utsättas för hot. Och man kan ju förstå hur den enskilde känner sig när man inte vågar bryta ett mönster. Jag skulle också vilja anknyta till kompetensen. Det har ju funnits en möjlighet att höja kompetensen inom speciella programområden. Men de besparingar som har skett inom kriminalvården har ju gjort att man inte har haft möjlighet att fullfölja detta och kunnat leva upp till och ta vara på den kompetens som finns i olika program därför att det har varit så få i arbete att man har fått bedriva väktararbete i stället. Och det är ju viktigt att ta till vara den möjligheten också. Men, som också sades här tidigare, det är ju bristande resurser. Och jag har också hört kriminalvårdschefen uttala att man inte kan utbilda. Och att ha en ständig kompetensökning är lika värdefullt inom kriminalvården som inom andra områden. När man arbetar med sig själv som verktyg är det ju viktigt att kunna öka kompetensen med jämna mellanrum.
Fru talman! Det är ingen tvekan om att de klienter som finns intagna i våra anstalter delvis har ändrat karaktär. Det påverkar naturligtvis situationen i våra fängelser. Trots att antalet intagna i våra anstalter är mindre, är de som är intagna i dag proportionerligt sett besvärligare att hantera i flera avseenden. Vi ser det t.ex. när det gäller narkotikamissbruk. Andelen narkotikamissbrukare ökar på grund av att de i större utsträckning icke döms till andra påföljder. Det finns naturligtvis flera ytterligare faktorer som påverkar situationen i våra anstalter. Det är mycket allvarligt när personal i våra fängelser och medintagna utsätts för risker vad gäller hot och våld. Det är naturligtvis en viktig uppgift för ledningen att hantera den frågan. Det är inte statsmakterna som ska utpeka en sådan grundläggande personalfråga som särskilt prioriterad. Den borde vara själva kärnfrågan för arbetsgivare, ledning inom anstaltsmyndigheten att säkerställa, så långt det är möjligt, personals och de intagnas säkerhet. Jag vet att det är så Kriminalvårdsstyrelsen och dess ledning ser på sin uppgift. När det gäller att hantera det är kompetensutvecklingen en oerhört viktig del. Det behövs en kompetensutveckling för att höja ambitionerna vad gäller olika behandlingsprogram. Det finns en medveten politik från Kriminalvårdsstyrelsen att styra dithän. Det går inte att byta ut personal hur man vill även om många arbetsgivare ofta skulle vilja göra det. Man har en medveten politik när man t.ex. nyrekryterar. Vi kan se att den personal som rekryteras till kriminalvården i dag har en högre grundutbildning än tidigare. Det öppnar naturligtvis nya möjligheter. Kriminalvårdsstyrelsen har också gjort det möjligt för den personal som finns att öka sin grundläggande kompetens genom att genomgå en treårig gymnasieutbildning. Man har möjlighet att göra det med särskilda utbildningsbidrag som utgår vid studier inom ramen för Kunskapslyftet. 300 anställda har använt den här möjligheten. Vi ser det också som en viktig grundläggande åtgärd för att höja den allmänna kompetensen. Sedan vet jag att Kriminalvårdsstyrelsen under den period när man har ålagts besparingskrav haft att genomtänkt arbeta med de olika behov som finns inom kriminalvården, att göra de rätta prioriteringarna. Det är därför jag ser det som oerhört värdefullt att det finns en utredning som är gjord och där det finns olika förslag som ska ligga till grund för kriminalvårdens fortsatta agerande när det gäller utbildning och kompetensfrågor. Det är inte så att kriminalvården har väldigt lite resurser. Kriminalvården har väldigt mycket resurser. Det som kriminalvården haft möjlighet att spara är direkt kopplat till nedläggning av anstalter och till den lägre intagningen i våra fängelser. De pengarna har återinvesterats i kriminalvården. Allting har gått tillbaka för kvalitetshöjande åtgärder. Man kan naturligtvis alltid ha olika uppfattningar om vilka åtgärder det är man ska göra. Ytterst är det kriminalvården själv som avgör på vilket sätt man hanterar sina medel. Men jag vill gärna i den här diskussionen ansluta mig till samtliga interpellanters uppfattning, att vi inte kommer att kunna utveckla kriminalvården och dess verksamhet och säkra tryggheten i anstalterna för både anställda och intagna om vi inte är medvetna om behovet av kompetensutveckling.
Fru talman! Klientelet har under de senaste åren förändrats radikalt. Vi har i andra sammanhang krävt att man ser över lagstiftningen för att den också ska gälla den verklighet som vi har. Det är klart att det här måste vara kärnfrågan för kriminalvården, för dem som arbetar inom kriminalvården. Men när man t.o.m. inom kriminalvården säger att de besparingar som gjorts - och jag tror inte att man har samma uppfattning som justitieministern att de pengar som sparats under åren gått tillbaka till kriminalvården - har drabbat säkerheten måste de skyddas som är mest utsatta. Men när över hälften av dem som svarade på enkäten upplever hot om våld eller våld som en realitet måste den här frågan upp på prioriteringslistan också hos oss politiker. Har jag uppfattat ministern rätt, att ministern inte anser att det behövs några ytterligare åtgärder än de som finns uppräknade i det svar som ministern har gett?
Fru talman! Det är bra att det ställs höga krav när personal anställs, precis som justitieministern nu säger. Men konsekvenserna av de förhållanden som råder inom kriminalvården är mycket allvarliga. Det är inte personalen och de intagna som drabbas utan även samhället i övrigt. Alla partier måste vara överens om att fängelserna inte får bli en ren förvaring för de dömda. Kriminalvården får inte bli en kriminalvård utan vård, terapi och behandling, utan kriminalvården syftar ju till att hindra återfall i brott. Då tycker jag att personalfrågor och kompetensutveckling är i detta viktiga arbete ödesfrågor. Ska vi skapa bättre förutsättningar för kriminalvården måste personalen få den utbildning den saknar, en utbildning som här i Sverige i dag är den kortaste i Norden. En del av de intagna har, precis som nämnts, grava störningar. Hot och våld förekommer. Men under 1999, alltså under förra året, minskades antalet utbildningsdagar med 25 %, vilket har en direkt koppling till besparingar inom kriminalvården. Vad jag undrar över är om justitieministern kommer att prioritera Kriminalvårdsstyrelsens rapport när den kommer så att kriminalvården därmed får tillräckliga resurser och att vårdarna i praktiken får den utbildning som krävs.
Fru talman! Jag känner att vi är överens om målet, men hur kommer vi dit och hur kommer man att snabbt kunna åtgärda det här? Det är bra att det finns planer, men man måste ändå ha med sig att det är den verklighet som råder som gäller just för stunden. En hel del har gjorts på kompetensområdet, men det är mycket kvar. Det arbete som jag ytterligare skulle vilja lyfta upp är ensamarbete. Det handlar om personer som har mycket problem inom sig. Det måste kännas otryggt att ha det ensamarbete som ibland förekommer.

Det är bra att man har tillsatt den här utredningen, Narkotikakommissionen. Man har fått en ökad rapporteringsfrekvens vad gäller hotbilder, och då kan man bearbeta det. Så det har hänt mycket, men det som brister ute i verkligheten är resurserna. Vi hoppas verkligen att även kriminalvården får del av de resurser som är utlovade.
Fru talman! Det är naturligtvis så att det förändrade klientelet i våra anstalter föranleder många överväganden och behov av förändringar. Jag pekade på en del av dem i mitt remissvar, med utgångspunkt från hot och våldssituationen. Men det krävs naturligtvis mycket annat. Vi ser över huvud taget över påföljdssystemen för psykiskt störda lagöverträdare, för att ta ett exempel. Jag vet inte vad Cecilia Magnusson särskilt tänkte på. Jag är alltid mottaglig för förslag till vilka förändringar som behöver göras, men jag ser gärna att man preciserar sig i sina krav och inte håller dem på en allmän nivå. När det gäller frågan om resurserna vill jag dock än en gång understryka att Kriminalvårdsstyrelsen visst medger att pengarna inte har sparats i den meningen att de har återbördats till statsmakterna. Kostnaderna för kriminalvården, alltså de resurser som har stått till kriminalvårdens förfogande, har icke minskat. Fram t.o.m. förra året har inte heller antalet anställda inom kriminalvården minskat, trots nedläggning av anstalter och minskning av anstaltsplatser. Dessa medel har kunnat föras in och användas för annat ändamål. Det är klart att det är en fråga som kriminalvården arbetar med. I vilken utsträckning ska man minska antalet personer på grund av att man faktiskt lägger ned anstalter och använda de pengarna till att investera i den personal som är kvar? Det är faktiskt frågor som vi måste överlåta till Kriminalvårdsstyrelsen och dess ledning att överväga. Det gäller hur man vill använda sina resurser och hur man anser man att man får ut den bästa effekten av dem. Vi återkommer till kriminalvårdens resurser i budgetpropositionen i höst.
Fru talman! När det gäller klientelet har vi, som justitieministern mycket väl vet, en mycket större internationell brottslighet. Man har erfarenheter från andra fängelser, bl.a. Det är klart att många av de åtgärder som håller på att vidtas är till fördel. Men en del i detta är den uppkomna platsbristen. Där måste jag återvända till interpellationssvaret, där justitieministern anger den beläggningsfrekvens som finns. Det står på s. 5 i mitt papper. Har jag rätt om jag uppfattar det som att justitieministern faktiskt säger att det inte finns någon platsbrist? Man har en medelbeläggning på 88 %, och för närvarande är den 93 %. "Det borde därför finnas utrymme att - när det behövs - vidta även sådana åtgärder", står det. Det är sektorisering, m.m., som justitieministern tar upp. Anser inte ministern att det är platsbrist på de svenska fängelserna? Det är ett konkret förslag som gäller platserna och hur man förlägger fångar. En annan del är riskbedömningar, som vi under många debatter har diskuterat i kammaren. Vi har när det gäller anhöriga och våldsoffer blivit varse att man inte kan göra riskbedömningar i önskad utsträckning. Nu ser vi att man inom kriminalvården önskar att man hade möjligheter och resurser att göra riskbedömningar också för den inre säkerheten på anstalten - för andra intagna och för vårdarna. Det vore bra om justitieministern kunde kommentera diskussionen om riskbedömning och den prioriteringen.
Fru talman! Kriminalvårdens medarbetare med fötterna i det verkliga kriminalvårdsarbetet riskerar att förlora sin entusiasm. Vi kan inte längre förvänta oss att den självpåtagna tystnaden kommer att fortsätta. Risken är stor att den erfarna personalen slutar, och då har vi inte ny personal eller vikarier som kan ersätta den. De har dessutom inte fått någon utbildning för detta arbete. Det är fortfarande mycket bra att utredningen kommer till stånd, tycker jag. Det är också bra att vi har anställda med en bra grund som söker detta arbete och nyanställs. Men fortfarande kan jag inte finna annat än att det är besparingar som har gjort att grundutbildning och fortbildning saknas.
Fru talman! Till Cecilia Magnusson vill jag säga att jag inte tycker att man kan tala om generell platsbrist om medelbeläggningen är 88 %. Det var den förra året, och den kommer antagligen att bli det i år igen. Det är en ökning med 1 % från året innan. Det är inga stora förändringar som har skett. Men det fluktuerar väldigt mycket från månad till månad. Det är därför jag nämner att beläggningen var uppe i 93 % förra månaden. Men den går ned igen, så att medelbeläggningen hamnar betydligt under det. Likafullt är det otvivelaktigt så, att man upplever det som att det finns en platsbrist. Det gör man framför allt när det gäller verkställighetsfallen, alltså när någon ska placeras ut ifrån häkte och man har svårigheter där. Det är egentligen väldigt svårt att utifrån de fakta som finns se vari svårigheterna ligger. Jag överväger att ge i särskilt uppdrag till Kriminalvårdsstyrelsen att analysera vad dessa hinder beror på. De borde inte finnas. Samtidigt som över 230 platser är tomma anser man att man inte har möjlighet att placera ut häktade. Någonting är inte riktigt i bästa ordning, om jag uttrycker mig försiktigt. När det gäller riskbedömningar kan jag säga att det naturligtvis är ett arbete som man har inom kriminalvården. Riksmottagningen, som är den som ska placera ut långtidsdömda, gör riskbedömningar enligt olika modeller som finns. Det pågår ett utvecklingsarbete. Regeringen har begärt en återrapportering från kriminalvårdsstyrelsen vad gäller utvecklingen av riskbedömningar och kostnaderna för det. När det gäller frågan om att satsa på personal och kompetensutveckling tror jag att man gör det väldigt enkelt för sig om man bara säger att det måste bero på besparingar och resursbrist att kriminalvården inte har utvecklat sin personal på det sätt den vill. Jag vill svara med att säga att det också i stor utsträckning har att göra med vilka prioriteringar man gör inom en myndighet. Jag gläder mig åt att se att Kriminalvårdsstyrelsen har insett betydelsen av att framhäva utvecklingen av personalen såsom en viktig faktor och att detta antagligen kommer att påverka deras beslut i framtiden.

Fru talman! Jeppe Johnsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att komma till rätta med de allvarliga problemen inom kriminalvården. Maud Ekendahl har frågat mig om det är regeringens viljeinriktning att antalet verkställigheter inom frivården ska utökas och hur detta ska åstadkommas mot bakgrund av de resursminskningar som skett inom frivården. Vidare har Gun Hellsvik frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att kriminalvården ska kunna leva upp till de beslutade målen. Interpellanternas frågor berör kriminalvårdens resurser. Jag har därför valt att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Det har under det senaste året talats mycket om besparingar inom kriminalvården. Det är därför viktigt att framhålla att kostnaderna för kriminalvården i princip har varit oförändrade de senaste åren. Vissa besparingar har visserligen kunnat genomföras eftersom antalet intagna i anstalt har minskat bl.a. till följd av att nya alternativ till fängelse införts. De besparingarna har använts för att utveckla verksamheten på en rad områden. Några exempel på hur kriminalvårdens verksamhet utvecklats är att det har införts gemenskap i häktena, att vårdarrollen har förändrats genom att kontaktmannaskapet har införts, att åtgärder för att förbättra säkerheten t.ex. genom sektorisering av de intagna har vidtagits, att programverksamheten har utvecklats, att stödavdelningar och sexualbrottsavdelningar har inrättats och att frivården genom införandet av nya påföljder har fått nya arbetsuppgifter. Det är viktigt att all statlig verksamhet använder sina begränsade resurser till att driva en verksamhet med hög och jämn kvalitet. Riksrevisionsverket, som på regeringens uppdrag har granskat kriminalvårdens resursutnyttjande, har pekat på en del hinder för att resurserna inom kriminalvården ska kunna användas på optimalt sätt. Kriminalvården arbetar nu med att effektivisera resursutnyttjandet och finna instrument för att följa upp och kvalitetssäkra verksamheten. De områden regeringen prioriterade i förra årets budgetproposition, som riksdagen också ställt sig bakom, ska även i fortsättningen utgöra grunden för kriminalvårdens utvecklingsarbete. Det innebär att åtgärder för att förebygga återfall i brott, frigivningsförberedelser, utvecklingen av alternativen till fängelse och bekämpning av narkotikamissbruk är prioriterade områden. Genom väl avvägda prioriteringar bör kriminalvården ha förutsättningar att under innevarande år vidareutveckla sin verksamhet inom tilldelade resursramar. Jag är dock medveten om att det kommer att krävas ytterligare resurser de kommande åren. Regeringen har just lagt fram den ekonomiska vårpropositionen för riksdagen. Regeringens förslag innebär att rättsväsendet tillförs 1 miljard kronor för år 2001, 1,5 miljarder kronor för år 2002 och 1,6 miljarder för år 2003. Medlen ska användas för att utveckla och reformera rättsväsendet. Arbetet ska, utifrån en helhetssyn på myndigheternas verksamhet, leda till ett rättsväsende som uppfyller medborgarnas berättigade krav på snabbhet, rättssäkerhet och hög kvalitet. Ett viktigt inslag i detta arbete, som särskilt nämns i propositionen, är att ge kriminalvården förutsättningar att möta ett ökat platsbehov och fortsätta att utveckla verksamheten.
Fru talman! Jag vill inleda med att tacka justitieministern för svaret. Justitieministern skriver följande i sitt svar, som hon precis läste upp: "Det har under det senaste året talats mycket om besparingar inom kriminalvården. Det är därför viktigt att framhålla att kostnaderna för kriminalvården i princip har varit oförändrade de senaste åren." Fru talman! Min bild av verkligheten är en annan. Man måste se det i ett något längre perspektiv.

Sparkravet var under de fyra första åren av perioden högst marginellt, totalt cirka 69 miljoner kronor, medan besparingen budgetåret 1995/96 uppgick till 208 miljoner kronor beräknat på 12 månader samt budgetåren 1997 och 1998 Fru talman! Jag kan konstatera att över 90 % av dessa besparingar har tillkommit efter regeringsskiftet Djupvik, Hildero, Majorshagen, Mäshult, Orretorp och Ytterby samt platsminskningar på ett antal andra häkten och anstalter är facit från budgetåret 1997. Netto utgör det årets nedläggningar 460 platser. Vad gäller budgetåret 1998 skulle jag kunna fortsätta att nämna ortnamn; då försvann ytterligare 259 platser netto. Antalet intagna i anstalt har visserligen minskat på grund av att alternativ till fängelse har införts, men även besparingar inom övriga delar av rättsväsendet, främst polisen, har medfört att färre döms till fängelse. Senare års rättstillämpning har dessutom medfört att även kvinnomisshandlare och män som har förgripit sig sexuellt på barn döms till den alternativa påföljden villkorlig dom med samhällstjänst. Det tycker jag i och för sig är fel, och jag anser att lagstiftningen i de här fallen omedelbart borde ändras, men även de alternativa påföljderna kräver resurser. För att frivården ska vara meningsfull krävs att personalen inom frivården har en möjlighet att arbeta intensivt med sina klienter, att kontroller av dem som har fotbojor är tillräckligt frekventa, att det finns resurser till övervakare och att frivården har möjlighet att genomföra en effektiv programverksamhet under den tid som brottslingen behandlas inom frivården. Justitieministern skriver vidare i sitt svar att vårdarrollen inom kriminalvården har förändrats och att gemenskap i häktena har införts. Detta är riktigt, och det är bra, men samtidigt kräver de här förändringarna inte mindre resurser utan mer resurser. Gemenskapen i häktena har dessutom medfört ombyggnader som minskat antalet platser samtidigt som det krävs ytterligare personalinsatser i en redan mycket hårt ansträngd verklighet. Fru talman! Jag har några exempel från verkligheten. Enligt verksamhetsstatistik för kriminalvårdsmyndigheten och transporttjänsten hade häktet i Karlskrona under februari innevarande år 14 dygn med överbeläggning, och häktet i Göteborgs centrum hade 29 dygn med överbeläggning. Fru talman! Det är ju faktiskt möjligt, eftersom det är skottår i år. Samma sak gäller inom kriminalvården. Jag tar gärna mitt hemlän Karlskrona som exempel. Där hade man Fru talman! Situationen är allvarlig.
Fru talman! Jag vill också börja med att tacka för svaret på interpellationen. Anledningen till den interpellation som jag har ställt är att jag har erhållit en del skrivelser från anställda inom frivården. Jag tror säkert att även justitieministern har fått en del av dessa skrivelser. En av skrivelserna har kommit från personalen i frivården i Kristianstad, Helsingborg, Malmö, Lund, Landskrona, Växjö och Karlskrona. Dessutom anlände en skrivelse helt nyligen från arbetsplatsombuden, som representerar SACO, ST-KVV och SEKO, i kriminalvårdsregionen Jönköping. Dessutom har jag själv gjort en del studiebesök hos frivården, bl.a. i Kristianstad. Både de intryck som jag själv har fått och de skrivelser som jag har erhållit visar att verkligheten inte stämmer överens med den bild som justitieministern uttrycker i sitt svar. Justitieministern säger nämligen följande - jag upprepar exakt det som Jeppe Johnsson sade: "Det har under det senaste året talats mycket om besparingar inom kriminalvården. Det är därför viktigt att framhålla att kostnaderna för kriminalvården i princip har varit oförändrade de senaste åren." Justitieministern pekar på att frivården genom införande av nya påföljder har fått nya arbetsuppgifter, och det stämmer. Jag vill påstå att de nedskärningar som har gjorts och görs innebär minskade personalresurser och att de naturligtvis påverkar innehållet och verkställandet av dömda påföljder. Jag ska som exempel nämna några kortsiktiga och långsiktiga följder som personal som verkligen arbetar i den här verksamheten har tagit upp. När det gäller kortsiktiga konsekvenser säger man att det ej går att verkställa föreskrifter där läkare behövs, eftersom man har tvingats dra in läkarresurser. Det innebär svårigheter i fråga om bedömningar av dem som ansöker om elektronisk övervakning och är ordinerade tabletter samt konsultation för samhällstjänstdömda. Läkaren har alltså en sådan betydelse för att man ska kunna fortsätta med den här påföljden inom frivårdens ram. Det är också färre kontroller av dem som bär fotboja. Jag hade tänkt komma tillbaka till det lite mer ingående i mitt nästa inlägg. Kompetensutvecklingen är satt på undantag då utbildning och fortbildning saknas. Det blir sämre handledning av övervakare och färre, kortare kontakter med de dömda. Det finns ej tid att hålla i program, och eftersom det sker personalminskningar blir följden sämre personutredningar. Vi kan titta på det här i ett längre perspektiv. Vad händer då? Jo, vi kan bara konstatera att det blir en sämre rättssäkerhet både för de misstänkta och för de dömda, och det blir en sämre påverkan på de dömda. Då är min fråga: Vad avser justitieminister Laila Freivalds att vidta för åtgärder, så att arbetssituationen förbättras ute i frivården?
Fru talman! Även jag vill tacka justitieministern för svaret och också börja med att utgå från justitieministerns påpekande i svaret om att det under det senaste året har talats mycket om besparingar inom kriminalvården. I den tidigare debatten nämnde justitieministern att det finns lika mycket personal inom kriminalvården i dag som innan besparingarna påbörjades och innan man minskade antalet platser. Men vad justitieministern inte sade och som jag tycker att det är viktigt att ha med i sammanhanget är att kriminalvården har kunnat överleva tack vare att man har kunnat utnyttja ett anslagssparande. Men anslagssparandet är slut. Det finns inga pengar på banken längre. Vi kan samtidigt se på den förändring som har skett inom kriminalvården. Och om man plockar i kriminalvårdens budgetunderlag får man, tycker jag, en väldigt klar och tydlig bild av den förändring som har inträffat. Det talas om att klienterna på anstalterna har blivit alltmer svårhanterliga. Det är fler långtidsdömda, grövre brott, ökat antal psykiskt störda, och narkotikasituationen har försämrats. Klienternas s.k. internationalisering - det är ligor, kulturkrockar, språk och krigsskador - har medfört problem. Det ökade antalet långtidsdömda och livstidsdömda har medfört ett råare klimat. Andelen slutna platser har ökat, vilket kräver högre personaltäthet och därmed högre kostnader. Tittar man i Kriminalvårdsstyrelsens underlag ser man att dygnskostnaden för häkte har ökat med 30 % på fem år. Kostnaderna för en frivårdsklient har ökat med 40 %. Dygnskostnaden på en klass ett-anstalt har ökat med 30 %. Justitieministern var inne på att andelen narkotikamissbrukare på anstalt har ökat. De ligger nu på nästan 50 % av de intagna. Samtidigt, vilket jag menar säger en hel del om hur det ser ut, kommer en mindre andel av de intagna narkotikamissbrukarna i behandlingsåtgärder. Den andelen ligger i dag under 30 % av narkotikamissbrukarna på våra anstalter. För att säga något positivt kan man faktiskt konstatera förbättringar när det gäller rymningarna från våra fängelser och misskötsel av permissioner. Men i övrigt är det inte lätt att hitta några förbättringar. Och det är lite tankeväckande. Om det enda man har blivit bättre på är att hindra rymningar, ja, då är vi inne på förvaring. Då måste man fråga sig: Varför talar vi om kriminalvård och kriminalvårdsanstalter? Då kan vi väl lika bra tala om fängelser. Den delen lyckas man bättre och bättre med.

Kom ihåg att det man har levt på, anslagssparandet, är borta. Det finns inte någonting i tilläggsbudgeten för innevarande år, såvitt jag har sett, och då måste jag fråga, för jag utgår från att justitieministern tycker att Kriminalvårdsstyrelsen har varit seriös i sina äskanden: Vad tänker justitieministern göra för att klara innevarande år?
Fru talman! När det gäller den fortsatta behandlingen i kriminalvården är målen att förhindra återfall, att få internerna på rätt köl i livet med en vårdplan i botten. Detta är ju en liten grupp som gör otroligt stora anspråk på samhällets samlade kaka. Jag hörde som hastigast att man i dagens nyheter presenterade en BRÅ-undersökning av just den här lilla skaran, som tar en mycket stor del och som åker in och ut på anstalterna. Jag vill säga att som jag upplever det tar man inget ansvar. Man har ingen känsla för att göra rätt för sig. Man har ingenting att betala med eller att ersätta med. Oftast är många av dessa människor i en svår psykisk obalans. Det behövs ett programarbete som ger stöd. Jag har tidigare här i kammaren nämnt mitt möte med en intern som varit just i Kalmar och gått i samtalsterapi. Han sade: Jag skulle önska att jag hade en livstidsstödperson. Jag tycker att det säger så otroligt mycket. Man är ensam, man är sargad och man behöver någon som man känner trygghet med och förtroende för att hålla i handen, bildligt talat. Man behöver en person som man kan vända sig till för att komma på rätt köl igen. Jag kan också säga, genom erfarenheten av att ta del av handlingar till kriminalvårdsenheten, att man ser att detta är människor som verkligen har hamnat på fel sida här i livet. Vi har ett stort ansvar för att få dem att komma på rätt sida igen. Det tar tid och det är svårt. Men det kostar också otroligt mycket att ständigt ha dem i rättsapparaten. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att den individuella vårdplanen genomförs. Med det vill jag ansluta mig till tidigare talare. Jag anser att det behövs fler människor och att de ska ha den kompetens vi talade om i samband med en tidigare interpellation. En kompetens som ofta nämns är psykologens. Psykologer behövs. Det råder stor brist och det kan kanske också vara svårigheter att få tag på sådana. Grupperna behöver vara mindre, och det finns ett enormt behov av psykiatrisk vård. Många har bristande psykisk hälsa. När det gäller missbrukarvård sägs det i dag i verksamheten att det är de som döms till missbrukarvård som får vård. Övriga finns det inte resurser att prioritera. Då får man ta av den vaktande personalen. Man får göra en prioritering där. Det finns många bra BRÅ-rapporter. En visar hur starten på brottsbanan ser ut och vart den leder. Det finns alltså bra forskning att utgå från, och här är mycket att göra. Men jag kommer tillbaka till att vi behöver resurser för att kunna styra upp verksamheten för de intagna. Det krävs resurser och kompetens hos personalen.
Fru talman! Jeppe Johnsson säger att för att göra förbättringar av de olika slag som har skett behövs det inte mindre pengar utan det behövs mer. Jag försökte förklara för Jeppe Johnsson att kriminalvården inte har fått mindre pengar. Nu hoppas jag att Jeppe Johnsson åtminstone tror på Gun Hellsvik. Hon lyckades väl förklara varför kriminalvården inte har fått mindre pengar, trots besparingskrav. Jo, därför att man har haft anslagssparande. Man har alltså tidigare, under en lång följd av år, inte gjort av med de pengar man har haft, utan man har kunnat lägga dem på hög. Under en period när vi var tvungna att låna pengar för att betala lön till var fjärde anställd i kriminalvården tycker jag att det var mycket klokt av regering och riksdag att begära att kriminalvården använde sina sparade medel. På det sättet kunde vi åstadkomma situationen att kriminalvårdens totala resursutnyttjande inte minskade, trots att man under samma tid kunde lägga ned anstaltsplatser på grund av att antalet personer som skulle avtjäna fängelsestraff minskade genom de alternativa påföljder vi har. Jag håller med Maud Ekendahl om att det här rimligtvis borde ha lett till att en större del av de totala resurserna i kriminalvården styrdes över till frivården, eftersom mycket av arbetet ju fördes över från anstalterna till frivården. Men det här har varit väldigt svårt att åstadkomma för kriminalvården. Det är en av de frågor man arbetar mycket med. Riksrevisionsverkets genomgång av resursanvändningen visar ju på de trögheter och hinder som finns på olika sätt. Det är lätt för oss politiker att på ett övergripande plan se hur det borde vara i mer generella termer. Men det är inte alltid lätt att genomföra de förändringar som behövs på verkställighetsnivån. Till Maud Ekendahl vill jag säga att när det gäller läkarkostnader i samband med frivården gäller normaliseringsprincipen. Bara för att människor är dömda till straff betyder inte det att de inte har rätt till den läkarvård som de behöver. De kostnaderna belastar alltså landstingen. Det råder inget tvivel om att kriminalvården behöver tillföras nya resurser i framtiden för att säkerställa att man kan utveckla verksamheten i alla de olika delar som har nämnts här och dessutom ett par andra som inte har nämnts här i dag. Det är mycket inom kriminalvården som behöver utvecklas. Delvis tror jag att det behövs nya resurser för det. Men delvis tror jag att vi också måste fortsätta det tunga arbetet att se över hur resurserna används, eftersom svensk kriminalvård faktiskt är väl försedd med resurser om man gör en internationell jämförelse. Vi bör naturligtvis inte gå längre än de nordiska länderna, som har en gemensam historia och en gemensam ambitionsnivå på området. Svensk kriminalvård är inte eftersatt vad gäller resurser generellt sett. Då är det viktigt att se över hur resurserna används. Men, likafullt vill jag understryka att jag är övertygad om att det behövs nya resurser. Vi kan inte vänta på att resursanvändningen blir mera rationell. Det tar alldeles för lång tid för en stor myndighet med differentierad verksamhet att göra om sitt sätt att arbeta och sin resursanvändning. Det behövs nya resurser. Regeringen återkommer till det i budgetpropositionen.
Fru talman! Det är helt riktigt att man under senare år har ätit upp anslagssparandet. Hade man inte gjort det hade man tydligen behövt dra ned ännu mer än vad man har fått göra. Trots att man har tillgång till pengarna på banken, har man tvingats dra ned på de verksamheter som jag tycker är viktiga och som jag förmodar, efter att ha läst budgeten, också justitieministern tycker är viktiga, dvs. programverksamheten och kampen mot narkotikan. Det är där som besparingarna har gjorts. Får man inte mer pengar i framtiden kan man inte, när man har ätit upp besparingarna, hålla den nivå som har hållits dessa år. Maud Ekendahl nämnde lite grann om röster utifrån verkligheten. Jag har i min hand en skrift som har kommit från Kriminalvårdsmyndigheten i Jönköping. Samtliga fackliga organisationer, SACO, ST Kriminalvård och SEKO, ställer sig bakom skriften. Jag skulle vilja citera lite grann ur skrivelsen, för det skadar inte att det kommer till kammarens protokoll. Det är röster från golvet, som jag tycker att regeringen och vi här i kammaren kan ta till oss av och begrunda: "Mycket har hänt inom kriminalvården under senare år. Nya arbetsuppgifter och arbetssätt har tillkommit och politiker och regering via KVS har successivt ökat kraven på anställda inom verket. Detta har fått stora organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för verksamheten. Med entusiasm har vi försökt förverkliga alla 'von oben' goda idéer om kontaktmannaskap, programverksamhet, rationaliseringar m m. Som följd av att vissa högre tjänstemän inom organisationen missbrukat sitt förtroende, har vi alla fått finna oss i ytterligare kontroll och byråkrati med ännu flera blanketter att fylla i i den dagliga tjänsten. I en lokal tidsstudie av frivårdsinspektörernas arbetsvecka framgick att så mycket som ca 34 % av arbetstiden gick åt till rent administrativa arbetsuppgifter. Detta bland annat som följd av minskade kansliresurser." Lite längre fram i texten citerar jag följande: "På vår myndighet är utsikterna för år 2000 följande: inga kurser eller utbildningar som kostar något, den sedvanliga jultillställningen får kanske ställas in. Utöver detta får man använda en hel del möda på att jaga besparingar på alla tänkbara områden, anstaltsbesöken får kanske minimeras eller upphöra. Från andra myndigheter har vi fått veta att man, 'av besparingsskäl', helt eller delvis stänger möjligheten att föreslå frivårdspåföljden kontraktsvård, som av de flesta frivårdare upplevs som en bra påföljd." Fru talman! Som flera med mig har sagt har besparingarna drabbat programverksamheten extra hårt. Det har ofta varit det enda som det har varit möjligt att dra in på. Den vanliga verksamheten i ett fängelse är som i processindustrin. Den pågår året om, dygnet om, midsommarafton och t.o.m. nyårsafton, trots att det var millennieskifte. Justitieministern sade i sitt svar: "Det innebär att åtgärder för att förebygga återfall i brott, frigivningsförberedelser, utvecklingen av alternativen till fängelse och bekämpning av narkotikamissbruk är prioriterade områden." Jag delar justitieministerns mål för verksamheten, men mål och medel stämmer inte riktigt överens. Regeringen har visserligen aviserat mer pengar, men det finns många hål att stoppa i. Inte minst polisen behöver mycket. Jag skulle vilja fråga om justitieministern kan lugna kriminalvården, att man redan för innevarande år får möjlighet att bedriva verksamheter. Jag vill gärna också ha en kommentar om ensamarbete och vad som ska göras åt narkotikasituationen.
Fru talman! Det var riktigt glädjande att få stå i kammaren när justitieministern och jag någon gång håller med varandra i en fråga som att kriminalvårdsresurserna inte har överförts tillräckligt till frivården. Jag vet att justitieministern anser att det är viktigt att påföljderna finns och att de utvecklas mer. Då är det skrämmande att pengarna inte har följt med till frivården, utan man säger att det ska bli fler påföljder i frivårdens regi. Därför ska jag ta exemplet jag nämnde i mitt förra inlägg, nämligen att det utförs färre kontroller av de intensivövervakade med fotboja. Riksdagsmajoriteten har infört regeln att vid upp till tre månaders dom ska man erbjudas elektronisk övervakning. Vi moderater anser fortfarande att de personer som döms inte bör ha en dom på mer än två månader. Vi anser att de passar bättre in i strafformen än de som har tre månader. Det blir ett tyngre klientel genom förändringen. När jag var på frivården i Kristianstad fick jag höra att man drar in på spontana tillfälliga kontroller. Då undrade jag vart man är på väg när det inte går att övervaka och åka runt till dem som har fotboja. Det ska inte vara så att fotbojan ska hänga som ett fotledssmycke på den som är dömd till elektronisk övervakning. Själv anser jag att det är viktigt att de oregelbundna kontrollerna sker ofta och att de aldrig ska känna sig säkra med fotboja. Justitieministern kanske inte har hört detta tidigare, och jag undrar vad justitieministern anser om den som är fotbojad och kontrollerna. En annan intressant fråga är om justitieministern på sikt har för avsikt att utöka strafftiden ytterligare för dem som döms till elektronisk övervakning.
Fru talman! Jag ställde en fråga, och nu har Jeppe Johnsson upprepat den. Det kanske innebär att vi av justitieministern i hennes nästa inlägg får svar på hur man ska klara innevarande år. Vi fick inte något svar i det inlägg justitieministern just hade på den fråga jag hade ställt. Jag skulle vilja koppla till det jag själv tog upp och som justitieministern sedan nämnde, nämligen utnyttjandet av anslagssparandet. Det är helt korrekt att detta utnyttjas på ett förnuftigt sätt. Vi har i våra budgetmotioner markerat med en helt annan takt och en helt annan långsiktighet att anslagssparandet till viss del skulle kunna utnyttjas, men inte den linje som regeringen har drivit som innebär att kassan nu är tom. Då måste man fråga sig hur, med den politik som har drivits, innevarande år ska klaras. Kriminalvårdsstyrelsen har äskat om 150 miljoner kronor för det här året. Får man inte det konstaterar man att man måste utnyttja en anslagskredit. Då blir det genast dyrare. Då tar man den med sig nästa år. Om man inte utnyttjar en anslagskredit, kommer nivån på verksamheten att sänkas ytterligare. Hur man än gör är problemet kvar: man utnyttjar en anslagskredit och får sedan nästa år höjt anslag - man har begärt 300 miljoner förutsatt att man får 150 miljoner redan nästa år - annars behöver man pengar för att betala tillbaka den kredit man har skaffat sig. Blir det ingenting i år, räcker inte de 300 miljoner kronorna särskilt långt för att ens hålla den nivå som man har i dag. Jag förväntar mig inte något svar i dag, men det finns ändå skäl att tänka på att regeringen föreslår i vårpropositionen 1 miljard kronor till rättsväsendet i dess helhet. Vi har alla hört att polisen ska få den största satsningen i historien. Men enbart polisen har i ett mycket seriöst äskande begärt 1,4 miljarder. Man ligger alltså långt över det rättsväsendet i dess helhet ska få. Domstolsväsendet har begärt ca 300 miljoner kronor. Kriminalvårdsstyrelsen har begärt ytterligare Det är alltså 2 miljarder som dessa tre myndigheter har begärt, och det utlovas 1 miljard. Polisen och Kriminalvårdsstyrelsen säger att deras sammanlagda belopp nästa år räcker under förutsättning att de får tilläggsanslag i år. Polisen får ett litet tilläggsanslag, men inte alls det man har begärt. Det innebär att polisen egentligen behöver mer än 1,4 miljarder nästa år. Vi har ännu inte fått höra någonting om hur man tänker reda upp situationen för kriminalvården, men eftersom det inte sades något i samband med vårpropositionen utgår jag från att det blir fråga om utnyttjande av en anslagskredit. Om kriminalvården sedan får sin del av miljarden blir det väl maximalt 150 miljoner och för polisen maximalt 500 miljoner. Då har vi alla problemen kvar.

Fru talman! Jag skulle vilja lyfta upp de saker som justitieministern tog upp här tidigare, bl.a. att det tar alldeles för lång tid att förändra. Jag kan hålla med om det; det är svårt. Man har dock det samlade ansvaret för den personal som finns. Sedan sades det att vi skulle göra jämförelser med de nordiska länderna. Då ska jag ta en jämförelse, och jag återkommer till Kalmaranstalten. Jag vädjar om att de på Kalmaranstalten får bibehålla det fantastiska arbete som de bedriver med just samtalsterapi. De gör det just i ett nordiskt samarbete med bl.a. Norge, med två norska professorer. Där lyfte jag fram ett citat om att kunna samtala, att lära sig att prata med varandra, att lösa situationer genom samtal i stället för att använda våld. Det var tydligt att de intagna själva hade kommit till insikt om att de måste lära sig att samtala. De diskuterade varför de inte tidigare i livet hade fått lära sig att tala och lösa problem på det sättet. Anstaltschefen inom kriminalvården i Kalmar menar att det är det sista som de har och som de prioriterar, och om de ska klara besparingarna, budgeten, är det inte säkert att det här kan fortsätta. Jag vädjar om det. Jag tog också upp frågan om psykisk vård, och justitieministern har inte bemött det. Det orsakar också ökade kostnader. Läkemedel och tandvård är stora och viktiga delar här.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket viktigt att noga läsa myndigheternas anslagsframställningar. Men jag tycker också att det är en viktig uppgift för oss politiker att göra det kritiskt. Vi har också en uppgift att säkerställa att alla fakta är så noga övervägda som möjligt. För det ändamålet använder vi oss av olika instrument. Vi använder oss bl.a. av RRV. Riksdagens revisorer är ibland en mycket viktig funktion. Om vi läser alla dessa underlag och bedömer alla fakta ser vi att det finns mycket att hämta vad gäller rationaliseringar, förbättringar och ändrade prioriteringar. Det är också en viktig utgångspunkt när vi bedriver budgetarbete. Det förvånar mig att Gun Hellsvik och hennes parti, som är så oerhört mycket för att prata om skattesänkningar och värna om skattebetalarnas intresse, inte tillmäter detta ett dugg betydelse, att det faktiskt är viktigt hur dessa skattemedel sedan används i olika verksamheter. Jag ser det som en av mina viktigaste uppgifter att säkerställa att verksamheten inom kriminalvården utvecklas i enlighet med de grundläggande principer som vi har lagt fast för en god kriminalvård i Sverige. Men jag ser det också som en viktig uppgift att se till att detta görs på ett rationellt och ekonomiskt sätt, även om det kan vara smärtsamt och prövande. Det är viktigt att understryka att vi har oerhört duktiga människor som arbetar i kriminalvården. De har faktiskt lyckats att under de år som har gått förändra sin verksamhet och förbättra den i olika avseenden, trots att man hela tiden också har vetat att man har ett krav på sig att överväga hur man använder sina resurser. Det är inte så, Jeppe Johnsson, att allting bara har drabbats och att verksamheterna har blivit sämre. Så är det inte alls. Kriminalvårdens personal har lagt ned oerhört mycket arbete för att säkerställa att programverksamheten ökar i kvalitet, att det inte alltid är kvantitet som ska vara avgörande utan att kvalitet ska vara det avgörande. Detta har man gjort samtidigt som man har känt kravet på att rationalisera verksamheten. Men personalen inom kriminalvården är så duktig att den klarar båda dessa krav, även om det ibland är plågsamt. Såvitt jag vet är kriminalvårdens ledning och personal överens om att ensamarbete icke är lämpligt. Det råder oklarheter om vad det innebär när det gäller schemaläggning av olika slag. Jag utgår från att man kommer att lösa de oklarheterna. När det gäller intensivövervakning med fotboja vill jag även där understryka att det inte är fråga om att bara för att man gör färre kontroller blir det sämre kontroller. Det är inte alls på det viset. Det viktiga är just, som Maud Ekendahl säger, att den som har fotboja aldrig ska känna sig säker. Då gäller det också att ha system för kontrollen som gör att man aldrig kan känna sig säker. Det slumpvisa, det icke regelbundna, är det viktiga i kontrollsystemet. Det är bl.a. det man överväger hur man kan säkerställa. Samtidigt ska man vara kostnadseffektiv. Det är inget fel i att vara kostnadseffektiv om man samtidigt har ambitionen att ha hög kvalitet på det som man gör. Till Gunnel Wallin vill jag säga att jag inte kan påverka Kalmaranstalten och de resurser som den anstalten får. Det är en uppgift för Kriminalvårdsstyrelsen. Jag vill säga att Kalmaranstalten gör ett oerhört bra arbete. Men det finns många anstalter som gör ett oerhört bra arbete. Det finns olika anstalter med olika inriktningar, och det är naturligtvis viktigt och väldigt bra att detta goda arbete uppmärksammas. Men hur man gör sina fördelningar och avvägningar måste ändå vara ett ansvar för den centrala myndigheten, för det är den som också ska kunna försvara sina beslut. När det gäller budgetdiskussionen ber jag att få återkomma när det blir dags för budgetdiskussion,
Fru talman! Jag har hitintills i denna debatt inte kunnat känna mig lugn på så många punkter och när det gäller förutsättningen för att man ska kunna öppna motivationsavdelningen på Karlskronaanstalten - den verkar inte vara speciellt lysande. Justitieministern säger att det inte bara är kvantitet utan också kvalitet. Jag är ingen expert, men jag var en hel dag på den här motivationsavdelningen innan den fick läggas ned, och min bedömning var att man gjorde ett fantastiskt bra jobb. Den skulle verkligen ha behövt vara kvar. Jag kan också instämma i Gunnel Wallins uppfattning att Kalmaranstalten gör någonting som är unikt. Jag har också haft förmånen att vara där och se deras arbete. Visst har det sparats. I mitt inledningsanförande redogjorde jag för skrivelsen från Kriminalvårdsstyrelsen om att det har sparats 704 miljoner under 90 talet, där den största delen, över 600 miljoner, härstammar från den tid när justitieministern kom i regeringsställning. Häktena har en svår situation, inte minst i Helsingborg. Man kan säga att vi har 90 % beläggning, men det säger ju ingenting - verkligheten är inget medeltal. Jag kan ha den ena handen i kokande vatten och den andra i isvatten, och likväl upplever jag det inte som behagligt. På de ställen där man har över 100 % beläggning är det en klen tröst att det är 90 % i landet som helhet. Man får använda mycket tid och stora resurser för att transportera folk kors och tvärs över landet. I Helsingborg är det inte helt ovanligt att man får köra dem till Kalmar eller Karlskrona, vilket tar oerhört mycket tid för transporttjänsten och oerhört mycket tid och resurser för polis och åklagare. Det drabbar visserligen andra börsar, men det drabbar samhället som helhet. Man byggde om häktet i Karlskrona för 1,6 miljoner, och man konstaterar nu bara att man inte har råd att använda de faciliteter som man byggde till så som det var tänkt. Fru talman! Dagens debatt har visat att situationen inom anstalter, häkten och frivård inte är så bra som den borde vara, om man, som jag, tror på att tiden inom kriminalvården kan och ska vara en tid av positiv påverkan.
Fru talman! Jag vill börja med att kommentera vad justitieministern sade om de fotbojade, nämligen att det kanske inte har så stor betydelse att man har färre kontroller, och att det inte är det som är det viktiga. Det skulle inte behöva bli sämre, menade hon. Där tror inte jag att vi har samma åsikter. Om man har så pass mycket färre kontroller att man inte kan genomföra det hela och störa de dömda när de är fotbojade så får de ju en mer säker känsla av att "det är ingen som kommer till mig på en lång tid". Den tron får man inte invagga de fotbojade i! Fru talman! Jag skulle också vilja ta upp en sak angående budgetdebatten, men jag ska göra det på ett lite annorlunda sätt. Det finns en hel del som dömts till kontraktsvård. Vi har hört här tidigare om svårigheterna med detta. Jag har träffat på fall där man vill möjliggöra kontraktsvården i så stor utsträckning som möjligt. Det drabbar människor att det är en myndighet, tingsrätten, som dömer till kontraktsvården och en annan som ska verkställa den - frivården. Inom frivården har man inte de här pengarna. Man har också svårt att förutse hur många som under nästa år genom tingsrätterna kommer att dömas till kontraktsvård. Eftersom jag kommer från gamla Kristianstads län är det lätt att ta siffror därifrån. Under förra året, 1999, överskred man sin budget inom frivården med nästan 2 miljoner kronor där. Då blir det helt naturligt så att man måste dra in på andra saker inom frivården Jag har en fråga till justitieministern. Eftersom det är tingsrätten som dömer och frivården som ska verkställa med pengarna - skulle man inte kunna hitta något annat system? Är det bra att ha detta i samma system, eller kunde inte Kriminalvårdsstyrelsen ha dessa pengar som öronmärkta så att man kunde få bidrag eller medel därifrån?
Fru talman! I min interpellation skrev jag att varje medborgare har rätt att kräva att den tid den dömda personen är i kriminalvårdens hägn utnyttjas på bästa sätt. Jag skrev vidare att säkerheten är viktig, men att innehållet i verksamheten är av avgörande betydelse för minskad brottslighet efter avtjänat straff. Jag är inte nöjd med innehållet i verksamheten. Generaldirektören för Kriminalvårdsstyrelsen är inte heller nöjd, vilket han framförde mycket tydligt vid sitt besök i justitieutskottet i höstas. Då talade han om att vi successivt får minska programverksamheten. Snart kan vi bara tala om friskvård, sade han. Jag har nämnt detta vid ett tidigare tillfälle också, i en debatt med justitieministern. Friskvård är till för att behålla hälsan - inte för att bota sjuka. Det som händer med den brist på resurser som finns är, som jag nämnde här tidigare, att det i dag är under 30 % av narkotikamissbrukarna som får någon form av åtgärdsprogram medan de sitter på anstalt. Man får avstå från specialister plockade utifrån därför att man inte har de lösa pengarna. Man får i stället utnyttja personalen. Eftersom detta är mitt sista inlägg kan jag endast försöka sammanfatta diskussionen, för jag har inte fått svar på min fråga om vad justitieministern tänker göra för att klara av innevarande år. När det gäller hur miljarden ska fördelas, med kraven på över 2 miljarder, så accepterar jag att det återkommer först vid höstens diskussion - det är okej. Men min uppfattning är att kriminalvården måste få ökade resurser redan innevarande år för att vi ska kunna tala om en anständig kriminalpolitik. Justitieministern är tydligen inte beredd till detta, och det måste betyda att hon antingen tycker att kriminalvården inte utnyttjar sina medel effektivt eller att det är helt i sin ordning med enbart förvaring.
Fru talman! Först vill jag säga till Jeppe Johnsson att kriminalvården inte har sparat 700 miljoner. Tänk att det ska vara så svårt att förstå det! Vad man har fått göra är i stället att använda det överskott som man hade - man fick ta av de sparade medlen. Jag blir så förvånad över att Jeppe Johnsson och det parti som han företräder tycker att man skulle ha låtit skattebetalarna gå och låna pengar för att betala kriminalvårdens personal i stället för att kräva att man använde det överskott som man hade liggande från tidigare år, när man hade mer resurser än man kunde göra av med. Jag blir faktiskt oerhört förvånad över det resonemanget, och att det kommer från Jeppe Johnsson. Jag tycker att det var helt rätt att säkerställa att det överskott som fanns i kriminalvården användes så att skattebetalarna inte behövde låna till kriminalvårdens utgifter. Däremot är situationen en annan i dag. I dag handlar det om i vilken utsträckning vi fortfarande kan begära att vi får en bättre verksamhet för mindre resurser. Det är en svår process, men vi kan aldrig ge avkall på den. Det är naturligtvis politiskt väldigt enkelt, det som Gun Hellsvik säger, nämligen att det är bara att ge mer pengar, för då kan man samtidigt också kräva ett annat resultat. Men jag tycker faktiskt att politiker har ett ansvar för att kräva mer resultat. Jag är inte heller nöjd med kriminalvårdens innehåll - vi kan utveckla svensk kriminalvård oerhört mycket, och för det tror jag att det kommer att behövas mer resurser. Men samtidigt - och det är det svåra - så måste vi kräva att de resurser som man har används på ett rationellt och bra sätt även om det är smärtsamt och även om det tar emot. På ett visst ställe tycker man kanske: Vi bedriver en verksamhet som är bra. Men vid en total överblick kan det hända att man ser att det ändå är bättre att flytta pengarna och lägga dem på någonting annat som ger ett bättre resultat totalt sett. Detta är svåra uppgifter. Det svåraste för politiker är att inse att det ibland finns motstridiga intressen, och att man är tvungen att hantera båda. När det gäller kontraktsvården vill jag lägga till att det inte är så att domstolen ser till vem som drabbas av kostnaderna. Domstolen bedömer vilken påföljd som är lämplig i den enskilda fallet. Men kostnadshanteringen av detta är ett problem, och därför är det en uppgift för Narkotikakommissionen att se över hur kostnadsansvaret ska hanteras i den här typen av situationer. Det är ett exempel på hur vi måste utveckla kriminalvården, och hur vi hela tiden måste ställa krav på att innehållet i den förändras. Men tro inte att någon politiker kan springa ifrån det som detta kräver i form av arbete genom att bara utlova mer pengar. Det räcker inte!

Fru talman! Gunnel Wallin har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att PEK-verksamheten ska kunna fortsätta samt för att polisen ska få resurser för denna verksamhet. PEK betyder preventiv ekonomisk kontroll och är ett brottsförebyggande arbete som bedrivs av polisen i samverkan med skatteförvaltningen och andra myndigheter. Enligt regeringens strategi mot den ekonomiska brottsligheten är bekämpningen av sådan kriminalitet en prioriterad verksamhet för myndigheterna. Prioriteringen framgår bl.a. av regleringsbreven för polisoch åklagarväsendet. I strategin ingår också att regeringens styrning och uppföljning av myndigheternas verksamhet ska effektiviseras. Därför utfärdar regeringen varje år myndighetsmål och gemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Enligt riktlinjerna för år 2000 ska en ökad tonvikt läggas vid brottsförebyggande arbete på så sätt att myndigheterna prioriterar och utvecklar såväl sin egen tillsyns och kontrollverksamhet som olika former av myndighetsgemensamma kontrollaktioner. Genom förordningen om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet har regeringen skapat ett forum för sådan samverkan i Ekorådet och i de regionala samverkansorganen. Precis som annan polisverksamhet syftar PEK verksamheten ytterst till att motverka brott. Det problemorienterade arbetssättet innebär att polisarbetet bedrivs långsiktigt med beaktande av de kunskaper som finns om vilka faktorer som orsakar brott. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för ekobrottsbekämpningen i storstadslänen och i Hallands län och Gotlands län. Dessutom ansvarar myndigheten, under Riksåklagaren, för samordningen av ekobrottsbekämpningen i hela landet. Myndigheten är formellt sett en åklagarmyndighet, men de flesta som arbetar där är poliser. Till myndighetens grundläggande uppgifter hör att tidigt upptäcka eller förhindra ekonomisk brottslighet. I regleringsbrevet för år 2000 anges att myndigheten ska utveckla det brottsförebyggande arbetet i nära samverkan med dem som berörs av den ekonomiska brottsligheten eller kan påverka den. I regeringens strategi mot ekonomisk brottslighet betonas vikten av brottsförebyggande arbete. Målet för ett sådant arbete är att minska fältet för presumtiva ekobrott. Detta förutsätter att polisen och andra berörda myndigheter utvecklar ett traditionellt problemorienterat arbetssätt när det gäller att angripa ekonomisk brottslighet. Det innebär bl.a. att uppsökande insatser ska riktas mot områden där det finns eller antas finnas olika former av ekonomisk brottslighet. För att lyckas med det är det nödvändigt med myndighetssamverkan. Det är emellertid inte regeringens sak att bestämma vilka samarbetsformer som bör väljas i det brottsförebyggande arbetet. Helt allmänt vill jag dock poängtera att det är av avgörande betydelse att tillvarata samtliga medverkandes speciella kunskaper eller förutsättningar att bidra till verksamheten. Jag vill också särskilt peka på vikten av att myndigheterna i det brottsförebyggande arbetet vidareutvecklar kontakterna och samarbetet med näringslivet och olika branschorganisationer. Jag är nämligen övertygad om att dessa aktörer har en mycket viktig roll när det gäller myndigheternas ansträngningar att vidareutveckla det brottsförebyggande arbetet. Polisen har ofta en ingående kunskap om lokala förhållanden, vilket är av särskild betydelse när det gäller att förebygga olika former av ekonomisk brottslighet. Självfallet bör utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet utgå från det redan etablerade samarbetet. Jag är förvissad om att bl.a. polisen i Skåne och Ekobrottsmyndigheten har viktiga funktioner att fylla i det samarbetet liksom de andra som deltar i verksamheten. Vad gäller resursfrågan har regeringen i 2000 års ekonomiska vårproposition föreslagit att rättsväsendet tillförs totalt 4,1 miljarder kronor under åren 2001 2003. För polisens del handlar resursförstärkningarna bl.a. om fler poliser för att säkerställa närpolisreformen, att utveckla det problemorienterade arbetssättet och att klara upp flera brott. Regeringen avser att noga följa rättsväsendets verksamhet och återkomma till riksdagen om de ytterligare insatser som behövs för att verksamheten ska uppfylla de krav som riksdag och regering ställer. Avslutningsvis vill jag framhålla att det inte ankommer på regeringen att avgöra vilka resurser som ska tilldelas de olika polismyndigheterna. Det är Rikspolisstyrelsen som fördelar polisväsendets resurser till myndigheterna som sedan bestämmer hur resurserna bäst ska disponeras utifrån de mål och riktlinjer som statsmakterna har satt upp för polisverksamheten.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för det uttömmande svaret. Det gav stora rubriker i den skånska pressen när länspolismästaren tillkännagav att han inte ville vara med i det här samarbetet. Att arbeta mot den ekonomiska brottsligheten är verkligen en prioriterad verksamhet. Vi är helt överens om det. Den här PEK-verksamheten, preventiv ekonomisk kontroll, har arbetat inom polisområdet i Skåne sedan 1997. Den är ju en fortsättning på ett projekt som blev permanentat. Fram till i dag har elva tolv polisområden med lokal förankring arbetat med detta. De myndigheter som varit inblandade är Ekobrottsmyndigheten, polismyndigheten, skattemyndigheten och försäkringskassan. Man har även haft kronofogdemyndigheten och tullen med sig i arbetet i Skåne. De har funnits med vid behov. Riktlinjerna har varit att söka upp näringsidkare som befinner sig i riskzonen för att hamna i ekonomisk brottslighet. Detta är verkligen att arbeta förebyggande i samverkan. De signaler som har nått mig under den tid som den här verksamheten har varit i gång, har enbart varit positiva. Vi har också varit inkallade av landshövdingen för en genomgång av det här arbetet. Alla var mycket nöjda, och man hade verkligen funnit bra samarbetsformer. Det sägs också att man dragit in ca 14 miljoner kronor. Det är ju en sak, men det är just det klimat som man har skapat som jag tycker är väl så viktigt. Det är svårt att värdera i pengar. Det är en stor fördel att de aktörer som försvarar samhällets intressen kan vara enade och arbeta effektivt tillsammans. Jag anser att det är viktigt att vi har ett näringsliv med etik och moral och att oseriös verksamhet stoppas i tid genom ett förebyggande arbete. Det är just detta som PEK-gruppen har stått för. I det här arbetet är polisen en otroligt viktig del. Det är bara den myndigheten som har befogenhet att stega in på företaget och ställa frågorna. De övriga agerar ju som rådgivare. Polisen har också den viktiga lokala kännedomen. Därför är det beklagligt att Polismyndigheten i Skåne lägger ned arbetet. Polismästaren säger att orsaken är personalsituationen och de prioriteringar som man har behövt göra utifrån den. Man har även behövt göra andra svåra prioriteringar, t.ex. när det gäller närpolisen. I svaret har justitieministern lyft upp att resurser är på väg när det gäller närpolisen. Ekobrottsmyndighetens arbete har beskrivits lite otydligt i de tidningsartiklar som har varit i den här debatten. Det gäller ju att ha goda kunskaper om respektive myndighets arbetsuppgifter och vara tydlig i direktiven för att undvika dels att det blir kryphål, dels att någon ramlar mellan stolarna. Jag tycker att det är ett mycket uttömmande svar. Vi är överens om många saker när det gäller det förebyggande arbetet i samverkan.
Fru talman! Jag vill passa på att säga följande. Den här PEK-verksamheten är inte direkt lagreglerad. Det betyder att den kan variera både i arbetsätt och i organisation. I Stockholm förekommer t.ex. ingen PEK-verksamhet över huvud taget. I Göteborg är det helt och hållet Ekobrottsmyndigheten som sköter den utan medverkan av polisen. Det finns alltså olika sätt att göra detta. Det är viktigt att understryka att PEK verksamheten ska vara brottsförebyggande och handla om information av ekonomisk art. Den ska riktas mot branscher där det finns risker för att ekonomisk kriminalitet förekommer. Jag tror att det samtidigt är väldigt viktigt att ha klart för sig att det inte handlar om något slags förstadium till en förundersökning. Det jag reagerade på var att Gunnel Wallin sade att det bara är polisen som har rätt att stega in. Det är helt rätt, men då är det frågan om ett polisingripande. Då är situationen en helt annan än den brottsförebyggande verksamhet som PEK-verksamheten går ut på. Det är kanske ändå viktigt att ha det klart för sig. Det är också det som är anledningen till varför man kan bedriva PEK-verksamhet med polisens medverkan eller utan polisens medverkan. Det måste vara en uppgift för de lokala myndigheterna att avgöra på vilket sätt man finner det bäst att samarbeta.
Fru talman! Jag är väl medveten om att den här verksamheten inte är lagreglerad. Men den har fungerat alldeles ypperligt för alla parter. Alla har varit nöjda. Länspolischefen angav just resursbristen som skäl till varför han har fattat det här beslutet. Han fick göra prioriteringar till förmån för det som var viktigare i sammanhanget. Men det är ändå den lokala polisen som har de alldeles specifika kännedomen om var det är lite osäkert och var man skulle kunna gå in och ha den här informationen. De är en oerhört viktig del i detta arbete. De poliser som har arbetat med detta har också haft de här synpunkterna. De blev ganska förvånade över det prioriteringsbeslut som länspolischefen fattade. Det tar ju tid och kraft att få till stånd ett sådant här väl fungerande samarbete. Vi vill ju få till stånd en samverkan och ett samarbete och få en helhetsbild på alla områden. Då är det synd att det här arbetet slås sönder och bryts ned. Man har ju verkligen fått till stånd en verksamhet som kan arbeta med brottsförebyggande inriktning. Med de svårigheterna med resurser, omorganisation, arbetsmiljö och inte minst de besparingar som har varit inom polisen kan jag till viss del förstå polischefen. Men med tanke på svaret som justitieministern har gett mig tror jag säkert att man tar upp den här verksamheten igen.

Fru talman! Rigmor Stenmark har frågat om jag är beredd att genom lagstiftning förhindra att destruktiva datorspel sprids till barn och ungdomar samt vilka åtgärder jag avser vidta för att genomdriva en åldersgräns vid inköp av sådana spel. Följande kan sägas om det gällande regelverket för spridning av datorspel till barn och ungdomar. Den 1 januari 1999 infördes termen "tekniska upptagningar", som bl.a. omfattar dator och TV-spel, i yttrandefrihetsgrundlagen, YGL. Med grundlagsskyddet följer t.ex. krav på att spelen ska ha en ansvarig utgivare och att utgivarens namn ska framgå av varje enskilt exemplar. 5 kap. i yttrandefrihetsgrundlagen kan, i kombination med 16 kap. 10 b § i brottsbalken, tillämpas på datoroch TV-spel. Den som, med uppsåt att framställningen sprids, i bild skildrar sexuellt våld eller tvång eller genom rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur kan dömas för olaga våldsskildring. Straffet är porrindustriböter böter eller fängelse i högst två år. Det är också ett brott att till personer som är under 15 år lämna ut en film, ett videogram eller annan teknisk upptagning med rörliga bilder, t.ex. ett datorspel, med ingående skildringar av verklighetstrogen karaktär som återger våld eller hot om våld mot människor eller djur. Brottet kallas otillåten utlämning av teknisk upptagning och återfinns i 16 kap. 10 c § brottsbalken. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. För straffansvar räcker det att utlämningen skett av grov oaktsamhet. om granskning och kontroll av filmer och videogram tillsynsansvar över efterlevnaden av bestämmelserna om olaga våldsskildring och otillåten utlämning av teknisk upptagning när det gäller rörliga bilder. Byrån ska verka för att överträdelser beivras. För ändamålet finns 15 regionala kontrollörer anställda. Regeringen beslutade den 19 april i år att ge Brottsförebyggande rådet, BRÅ, i uppdrag att göra en uppföljning av rättsväsendets insatser vad gäller tilllämpningen av förbudet mot utlämning av vissa filmer, videogram och tekniska upptagningar till personer under 15 år. BRÅ ska bl.a. beskriva i vilken utsträckning och på vilket sätt polismyndigheterna arbetar för att upptäcka och beivra brottet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober i år och tjäna som utgångspunkt för överväganden om behovet av en utvidgad uppföljning av förbudet. Enligt 16 kap. 12 § brottsbalken döms den som bland barn eller ungdom sprider en teknisk upptagning, exempelvis datorspel, som genom sitt innehåll kan verka förråande eller annars medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran för förledande av ungdom till böter eller fängelse i högst sex månader. Bestämmelsen avser planenlig spridning just till barn och ungdom, exempelvis genom distribution i närheten av en skola eller annan samlingsplats för ungdom. Vid sidan av de lagregler som jag nu har nämnt pågår självreglerande insatser inom branschen. Den svenska datorspelsbranschens organisation MDTS, Multimedia, Dator & TV-spel, införde till julhandeln förra året en gemensam åldersmärkning av spelprodukter med våldsinslag. Initiativet var en direkt följd av den EU-rekommendation om skydd av minderåriga i medier som antogs 1998 och vars syfte är att åstadkomma en högre grad av självreglering. MDTS hade inför beslutet bl.a. haft en dialog med Våldsskildringsrådet som har regeringens uppdrag att informera mediebranscherna om EU rekommendationens innehåll, följa branschernas självreglerande arbete och fungera som deras stöd och samtalspartner i frågor som rör skydd av barn i medier. EU-kommissionen ska hösten 2000, alltså senare i år, presentera en utvärderingsrapport om effekterna av EU-rekommendationen. Mot den bakgrund som jag nu har redovisat har regeringen för närvarande inga planer på att föreslå en förändring av lagstiftningen vad gäller dator och
Fru talman! Jag vill rikta ett tack till kulturministern för det här tillfället att debattera om barns och ungdomars användning av dataspel. Det är en spännande värld som naturligtvis speciellt tilltalar den unga generationen, något som den kommersiella världen också har upptäckt. Det är väl inte alldeles fel att påstå att just barn och ungdomar är en grupp som på något sätt är speciellt utvald när man vill presentera och sälja nya spännande saker. Tyvärr är inte alla spel bra. Det finns t.o.m. verkliga rötägg i utbudet. Det finns alltså all anledning att följa utvecklingen och även debattera vad som händer och sker på den här marknaden. Möjligheten att påverka ungdomars livssyn och livsstil är mycket stor. Jag anser att det är oerhört viktigt att barn och ungdomar får alla förutsättningar att ägna sig åt positiva fritidssysselsättningar som stimulerar deras möjligheter och som lägger grunden för att de ska bli positiva vuxna människor med en positiv livsföring. Det finns i dag på marknaden en hel del dataspel som jag tycker är helt destruktiva och helt förkastliga. Vi hade en debatt hemma i Radio Uppland om just de här frågorna. Det är också grunden till att den här debatten blev av. I den debatten fanns såväl ansvariga utgivare som representanter för Biografbyrån med. Även jag hade möjlighet att ta del av den här debatten. I svaret från kulturministern kommer i dag upplysningen att regeringen har uppdragit åt Brottsförebyggande rådet att göra en uppföljning av utlämning av filmer, videogram och tekniska upptagningar till barn under 15 år. Jag tycker att det är en mycket bra åtgärd. Jag hoppas verkligen, av en viss speciell anledning, att polisen tar till sig de bitar som så småningom kommer. Jag hoppas att det inte bara blir ett uppdrag som går ut på att man ska titta på frågan och så att säga även fotografera det här utan att man verkligen gör någonting. Av svaret tycker jag också att jag får ett erkännande för att vissa dataspel är direkt olämpliga. Man använder sig av ord som att de kan vara förråande. Det tycker jag är bra. Jag undrar hur lång tid BRÅ har på sig att komma med synpunkter och hur BRÅ:s arbete kommer att presenteras. Branschen själv, de ansvariga utgivarna, sade i den debatt vi hade att man är självkritisk och att man rekommenderar åldersgränser för vissa spel som finns i handeln. Men vi vet ju att rekommendationer är alldeles för lätta att kringgå. Det är ju just bara rekommendationer för närvarande. Jag undrar också om kulturministern har några andra åtgärder eller andra tankar på hur regeringen och framför allt kulturministern kan vara med och stimulera till positiva sysselsättningar för våra barn och ungdomar. Egentligen är det dessa frågor vi borde ägna stor uppmärksamhet och stor möda. Jag upptäckte när jag skulle delta i den här debatten att jag kanske borde ha fokuserat ännu mer på det.
Fru talman! Jag delar verkligen interpellantens uppfattning om att detta är en fråga som är väldigt viktig för oss som har politiska uppdrag att ägna mycket tid och uppmärksamhet åt. Barn och ungdomar är speciellt utvalda av vad vi kan kalla för kommersiella krafter eller andra intressenter. Och då måste barn och ungdomar vara speciellt utvalda också av oss för att det ska finnas motkrafter som kan göra att de får just en så stark grund som möjligt att stå på och att de får många positiva upplevelser och värderingar med sig som vuxna. Uppdraget till BRÅ ska redovisas den 1 oktober år 2000 och sedan tjäna som utgångspunkt för överväganden om ifall det behövs en utvidgad uppföljning av förbudet. När det gäller åldersmärkningen, som jag också talade om i mitt interpellationssvar, vill jag gärna nämna att det systemet bara har varit i gång i ungefär ett halvår. Det här självregleringsarbetet kommer att följas väldigt noga av Våldsskildringsrådet. Om det skulle visa sig att dataspelsbranschen misslyckas med sin självreglering kan naturligtvis lagstiftning behöva övervägas. Men jag vill då tydligt tala om att de statliga åldersgränser för dataspel som Rigmor Stenmark efterfrågar kan man inte genomföra utan grundlagsändringar, så det krävs ett ganska stort arbete. Vi vill gärna se hur långt man kan komma med den lagstiftning som redan finns när det gäller våld och tvång, för den är ju rätt långtgående om den tilllämpas på rätt sätt, och sedan med självregleringsarbetet och med uppdraget till BRÅ.
Fru talman! Förebilder skulle jag vilja ägna en stund åt. Det är viktigt och t.o.m. nödvändigt för unga människor att ha bra förebilder. Jag återkommer också gärna till detta med att ge våra barn bra fritidssysselsättningar. Jag fick inget svar från kulturministern på frågan om övriga åtgärder och om hur ministern tacklar de frågorna. När det gäller de dataspel jag har ställt frågor till kulturministern om är vi, vad jag förstår, helt eniga om att de är direkt olämpliga och att de ger trista förebilder. De ger en snedvriden bild av framför allt sexualitet, de ger en felaktig bild av kärlek och de är förråande. Ingen kan ju egentligen vilja ge sådana förebilder till barn. Vi vuxna har ett stort ansvar. Nu gäller det att få ett snabbt slut på sådant här skräp. Det gäller att vi reagerar snabbt på det. Kulturministern säger att det fordras grundlagsändringar. Fordras det grundlagsändringar gäller det naturligtvis att också snabbt få i gång första fasen i det. Och då undrar jag hur ministern tacklar det. Vi måste också, tycker jag, ta till oss de signaler som kommer från läkare och forskare som säger att för mycket dataspelsanvändande och för mycket fixerande vid TV-tittande är en direkt fara för människor. Det gör att personer blir inåtvända och att de får svårt att få sociala kontakter. Det är ett problem i sig och det fordrar en särskild uppmärksamhet. En annan negativ effekt är att barnen i allt för hög grad blir stillasittande, att de inte är ute i friska luften och att de i allt mindre grad ägnar sig åt sport och idrott och sådant som är bra för deras fysiska utveckling. Det slås larm om att svenska barn lätt blir överviktiga, och även det äventyrar deras fysiska hälsa. Barn och ungdomar är ju allas vår framtid. Därför skulle jag önska - och jag tror att ministern håller med om det - att vi hjälps åt med att ge dem en bra start för deras vuxna liv. Framför allt önskar jag att vi låter dem få vara barn och att de har roliga och trevliga aktiviteter för sig. Bort med trista och overkliga dataspel som ger en snedvriden verklighetsuppfattning! Den signalen tycker jag vi ska starta med. Sedan har ju naturligtvis kulturministern som minister alla möjligheter - större möjligheter än vi enskilda riksdagsledamöter - att verkligen göra något åt saken, att komma med kraftfulla förslag som vi alla, tror jag, kan ställa upp på.
Fru talman! Om jag börjar med att tala som förälder och inte som kulturminister tror jag att det är kolossalt viktigt att man ser till helheten när det gäller barns uppväxt. Då börjar det med att det finns en möjlighet för familjen att fungera, att det finns sociala trygghetssystem, att arbetslösheten inte är hög. Det börjar med att kommunerna använder skattemedlen, att man inte sänker skatterna utan tvärtom håller dem på en sådan nivå att man kan ha en väl fungerande barnomsorg, en skola där det finns gott om vuxna och där skolgårdarna inte ser ut som krigsskådeplatser, bara för att ta några exempel. Det börjar också med att det finns en omsorg och trygghet i familjen, och den är ju ofta avhängig av hur det ser ut i den gemensamma världen utanför den lilla. Som kulturminister har jag, i likhet med många av mina företrädare, valt att se till att nästan alla kulturverksamheter och kulturinstitutioner som får statligt stöd prioriterar barn och ungdomsverksamheten. Det står i alla regleringsbrev och i alla andra instruktioner och rekommendationer som följer med de statliga bidragen och stöden. Det är kolossalt viktigt. Många av institutionerna är också helt besjälade av att leva upp till detta. En del gör det bättre, andra gör det sämre. Men alla har samma önskan om att nå dithän. Vi har också valt att satsa särskilda pengar när det gäller t.ex. barn och ungdomslitteratur. Vi såg nämligen att det alternativet till mer passiviserande mediekonsumtion var på väg att pressas tillbaka. Därför införde vi ett helt nytt statligt stöd för att ge biblioteken, läsandet och litteraturen både i förskola, i skola och i hemmen en särskild injektion. Det har också gjort att kurvorna faktiskt har vänt. Det är en positiv utveckling på gång på det området. Sedan kan det handla om mycket annat också. Det kan handla om allt från att vi måste satsa på en public service-television, om vi nu kommer till den mer passiva mediekonsumtionen, som tar hänsyn till barnen. Det är klart att barnproduktionerna som visas i public service har en hög ambitionsnivå. Det är något som också fastställs i de avtal vi ingår mellan staten och public service-företagen, och snart är det dags för ett nytt avtal. Det kommer att vara en mycket viktig punkt. Vi vet också att våldsinslagen i public servicekanalerna är kraftigt sjunkande medan de tyvärr ökar i de kommersiella kanalerna. Det fick vi en rapport om från Granskningsnämnden för radio och TV för bara några månader sedan. När det gäller skolministerns område fattade regeringen den 2 mars också beslut om en förbättrad sexualundervisning. Nu spänner jag över ett väldigt vitt fält. Men fältet är vitt. Det här var bara några få nedslag.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att fältet är vitt och att det är många som samarbetar kring detta. Eftersom kulturministern själv tog upp ekonomin och berörde skatterna i kommunerna tycker jag att det är väldigt viktigt med tid. Det handlar om tid för familjerna att själva få bestämma så att de har en rimlighets chans att själva ta ansvar för barnen, att kunna få vara hemma när tioåringen kommer hem från skolan. Det skulle jag önska för bl.a. mina barnbarn att deras mammor var. Nu vet vi att många av våra småbarnsföräldrar är dubbelarbetande. De har både familj och ett annat arbete att sköta. Där skulle jag önska att kulturministern tog till sig Centerpartiets förslag om att ge familjerna ett barnkonto så att de själva fick ta tag i de frågorna. Vilka är bäst skickade att ta hand om barnen? Vilka är det som barnen vill ha tid med? Jo, med sina föräldrar. Jag tror att vi måste ha ett krav också på den biten. Ge barnen tid med sina föräldrar. Ge barnen tid och också möjligheter att få vara ute i friska luften. Ge pengar och möjligheter till all den positiva sysselsättning som många av våra ideella organisationer kan vara med och hjälpa till med. Vi har mycket att göra. Jag säger bara: Lycka till, kulturministern, de två år som finns kvar på den här mandatperioden.
Fru talman! Tid är väldigt viktigt när man har små barn. Det är också därför som vi nu har lagt fram förslag från regeringens sida om förlängd föräldraledighet och om särskilda kvalitetspengar till barnomsorgen för de barn som ändå vistas några eller många timmar i den. Vi har dessutom lagt fram förslag om en maxtaxa som innebär att man som förälder kan välja antingen att ha sina barn på dagis till lägre kostnad eller utnyttja den lägre kostnaden till att man själv inte behöver arbeta lika mycket för att tjäna ihop till barnomsorgen utan kan ta ut de i form av mer tid med barnen. Maxtaxa ger på det viset den fullständiga valfriheten. Själv tror jag att det är väldigt viktigt att barn får möta andra barn och få naturliga sociala kontakter med dem från det att de ganska små. Vi vet hur det ser ut i bostadsområden på dagarna. Det är ganska folktomt. De kontakterna kan de få i ideella föreningar, i kyrkans barntimmar, på dagis, i öppen förskola osv. Det är viktigt att all denna verksamhet har resurser att fungera väl. Jag tror precis som Rigmor Stenmark att detta med barn och ungdomsfrågorna är något som kommer att stå på dagordningen de närmaste åren, och förhoppningsvis längre än så. Från socialdemokraternas sida har vi deklarerat att detta kommer att vara våra viktigaste frågor de närmaste åren.

Fru talman! Ulf Nilsson har frågat vilka åtgärder som jag avser att vidta för att rädda verksamheten och samlingarna vid Lunds universitets historiska museum. Frågan berör i hög grad ansvarsfördelningen inom museiområdet. Låt mig därför inledningsvis ge en kort bakgrund. Lunds universitets historiska museum har en historia som går tillbaka till 1700-talets första hälft. Organisatoriskt tillhör museet Lunds universitet, vilket innebär att staten i dag svarar för huvuddelen av kostnaderna för museet och den verksamhet som bedrivs där. Museet fyller en viktig funktion för studenter och forskare vid i första hand Lunds universitet, men självfallet även för övriga landet och internationellt. För arkeologer vid Lunds universitet ger museet möjligheter att arbeta med arkeologiskt fyndmaterial och att förmedla sina forskningsresultat till en bredare publik genom föreläsningar och utställningar. Museet kan även förmedla lån av arkeologiska fynd och arkivmaterial från t.ex. Statens historiska museum och Riksantikvarieämbetet. Under många år har museet, som Ulf Nilsson påpekar, tagit ett regionalt ansvar för skånskt arkeologiskt material. Detta har skett bl.a. genom att Lunds universitets historiska museum haft en s.k. stående begäran om fyndfördelning av arkeologiskt material från Skåne. Detta innebär att museet tilldelas i princip samtliga fornfynd som påträffas i samband med arkeologiska undersökningar i Skåne län. Undantaget är bl.a. fynd från medeltidsstaden Lund samt Malmö stad, som normalt fördelas till Kulturen i Lund respektive Malmö museer. Fördelningen av fynd mellan olika museer regleras i kulturminneslagen, där det bl.a. står att Riksantikvarieämbetet genom fyndfördelning får överlåta fornfynd på det museum som åtar sig att vårda det i framtiden på ett tillfredsställande sätt. Utöver de rena utbildnings och forskningsinsatserna utför museet således värdefulla insatser bl.a. när det gäller att bevara arkeologiska föremål från Skåne, liksom när det gäller att göra dem tillgängliga för allmänheten. Lunds universitets historiska museum är därför en tillgång och en angelägenhet för hela regionen. Att museet, trots knappa ekonomiska resurser, är väl skött av kunnig och engagerad personal är omvittnat. Genom Lunds universitet har jag inhämtat att det inte än har fattats något beslut om att lägga ned museet eller verksamheten vid Lunds universitets historiska museum. Man har vidare sagt att det inte finns några planer på att lägga ned museet eller verksamheten där. Det som hittills skett är att universitetsstyrelsen har beslutat om ett besparingsbeting, som har fördelats mellan vissa av universitetets olika fakulteter. Inom fakulteten för humaniora och teologi, där museet hör hemma, bereds betinget av en särskilt arbetsgrupp. Denna arbetsgrupp har ännu inte lagt fram sina förslag. Den kommer att göra det mycket snart. När förslagen väl presenterats ska de beredas först av områdesstyrelsen för fakulteten för humaniora och teologi och därefter centralt av universitetsledningen. Mot denna bakgrund är frågan om Lunds universitets historiska museum något för tidigt väckt.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka kulturministern så mycket för svaret. Jag tycker att det är positivt att kulturministern anser att interpellationen i hög grad rör ansvarsfördelningen inom museiområdet. Det är mycket positivt att kulturministern betonar Lunds universitets historiska museums betydelse när det gäller att bevara arkeologiska fynd från Skåne och museets betydelse för forskning och utbildning. Vad jag inte uppfattar som positivt i kulturministerns svar är att hon anser frågan om historiska museet för tidigt väckt. Kulturministern motiverar detta med att några besparingsbeslut inte är fattade än. Men eventuella beslut om neddragningar kommer troligen att fattas inom de närmaste månaderna. De besluten kan bli helt avgörande för en verksamhet som upprätthålls med bara fyra, fem tjänster. I en sådan liten verksamhet betyder t.ex. redan en tjänst oerhört mycket. Redan i dag görs en hel del på museet med projektpengar, och sådana pengar är osäkra på lång sikt. Jag beklagar också att ministern i sitt svar inte tar upp själva principfrågan om vilket ansvar staten ska ta för ett museum av den här typen. Museet har en viktig roll när det gäller att samla fornfynd från Skåne och när det gäller kyrkokonst. Av historiska skäl lyder museet under universitetet sedan år 1735. Det är ovanligt i Sverige att betydande museer lyder under ett universitet. Det är däremot vanligt i många andra europeiska länder. För museets del är detta inte en följd av några beslut i modern tid, utan det har historiska förklaringar. Tvärtom har museet genom åren alltmer kommit att ta samma slags ansvar för Skåne som t.ex. Statens historiska museum i Stockholm har för hela landet. Tidigare har detta inte varit ett stort problem. Men i dag har de ekonomiska ramarna för Lunds universitet, liksom för en del andra universitet, blivit betydligt snävare, och då blir det problem med museets överlevnad. I dag har ju universitetet i Lund svårigheter att behålla standarden inom många små ämnen, t.ex. latin, hebreiska, finska. I den situationen blir naturligtvis även det historiska museets lilla budget på ca 5 miljoner en tung post. Därför, fru talman, bör frågan ställas innan det är för sent: Bör staten ta ett större ansvar för museet, så att ett museum med en verksamhet som liknar Statens historiska museums också får en liknande trygghet? Interpellationen är inte i första hand ställd för att belysa en lokal fråga i Lund. Min fråga gäller om Kulturdepartementet inte nu borde se över sådana här skillnader mellan museer och ta ställning till om förändringar i organisationen behöver göras. Arbetet borde därför göras nu, innan tjänster dras in och innan förslag om utveckling, utställningsverksamhet och utbyggnad avslås. Det finns flera alternativ. Ett är att museet blir statligt under Statens historiska museum. Ett annat är att finansieringen delas mellan Kulturdepartementet och universitetet. I så fall skulle verksamheten med fynd och utställningar bekostas av staten, medan forskningsanknuten verksamhet skulle bekostas av universitetet. Ett sådant delat ansvar finns, efter vad jag har hört, för Bildmuseet i Umeå. Det tredje alternativet är naturligtvis att bidragen till universitetet ökar så kraftigt att alla problem försvinner, men det är ett mindre troligt alternativ. Jag skulle vara tacksam för att få svar på om kulturministern anser att museet ska kunna fortsätta sin verksamhet. Jag skulle också vilja veta om ministern tänker ta några initiativ för att rädda verksamheten om universitetet inte klarar av det.

Fru talman! Jag vill tacka Ulf Nilsson för att han genom den här interpellationen fäster riksdagens uppmärksamhet dels på sparplanerna för Lunds universitet, dels på de möjliga konsekvenserna för det historiska museet. Jag vill också tacka kulturminister Marita Ulvskog för interpellationssvaret, inte minst för den uppskattning av verksamheten vid Lunds historiska museum som regeringen på det här sättet ger uttryck för. Kulturministern sade ju bl.a. att museet fyller en viktig funktion inte bara för studenter och forskare vid Lunds universitet, utan också för övriga landet och internationellt. På det här sättet säger regeringen att museet, enligt regeringens bedömning, är väl skött av kunnig och engagerad personal. För oss som betraktar det som en självklarhet att verksamheten på museet måste säkerställas, trots tider av knappa ekonomiska resurser, är de här orden förstås värda att ta fasta på. Statsrådet sade också att frågan om eventuella nedskärningar vid museet är för tidigt väckt, eftersom den interna processen inom universitetet pågår. Bakgrunden är den att området för humaniora och teologi inom Lunds universitet förra året fick ett underskott på 11 miljoner kronor. För att komma till rätta med det jagar man nu besparingar. Redan i morgon ska en arbetsgrupp lägga fram ett förslag. Den 23 maj kommer styrelsen för humaniora och teologi att ta upp frågan. Sedan ska saken behandlas av universitetsstyrelsen den 9 juni. Det är förstås en självklarhet att en minister inte kan ingripa i en intern budgetprocess på ett universitet. Det om något skulle kunna sluta i en anmälan till konstitutionsutskottet för ministerstyre. Att statsrådet inte kan ge något annat besked om detta i dag är därför närmast en självklarhet. Vi som riksdagsledamöter kan dock agera lite friare i frågan. Det finns skäl att fundera över hur saken skulle kunna lösas. En utgångspunkt som jag tycker att man måste hålla fast vid är att Lunds universitets historiska museum är universitetets ansvar. Det ska universitetsledningen inte försöka springa ifrån. Det tror jag inte heller att man gör när frågan kommer upp i universitetsstyrelsen. Det är åtminstone den bild som jag har fått efter kontakter med ledamöter i styrelsen. Nedläggning av museet eller, som nu diskuteras, en halvering av antalet anställda skulle innebära en allvarlig försämring av kvaliteten på en utbildningsoch forskningsverksamhet som är av stort kulturhistoriskt värde. Den bedömningen tror jag att statsrådet kan instämma i. Men då är frågan hur man ska klara finansieringen. Som brukligt är i sådana här situationer ropar man på staten. Kulturdepartementet måste ta ansvar, sägs det. Kanske är det en väg att gå på längre sikt, men det löser inte alls problemen i den situation som nu har uppkommit. Att i tider av sparkrav börja spela svarte Petter och kasta ut någon institution och hoppas att någon annan ska komma och ta över är förstås ett bekvämt sätt för universitetet att slippa försöka hitta pengar på annat håll. Som jag ser det, måste universitetet nu ta sitt ansvar för museet och inleda ett arbete med att ta fram en långsiktig lösning. Ett första förslag är kanske att universitetet undersöker möjligheten att få Region Skåne att ta ett ansvar för Skånes kulturarv. Det borde finnas ett sådant intresse, inte minst mot bakgrund av att regionen nu förfogar över kulturanslagen i en påse och kan prioritera mellan olika verksamheter. Ett annat uppslag är att få Statens kulturråd att gå in med ytterligare resurser. Också detta borde vara en framkomlig väg. Ett tredje uppslag är att utveckla samarbetet mellan Lunds universitets historiska museum och Statens historiska museum. Med dessa aktörer borde man kunna hitta en lösning som kan fungera på längre sikt. Men för att göra det krävs förstås tid. Det vore därför mycket olyckligt om universitetsledningen redan om en månad skulle besluta om en halvering av arbetsstyrkan vid museet. Avslutningsvis vill jag säga att vi nog kan vara eniga om att Lunds universitets historiska museum fyller en viktig funktion för forskning och utbildning samt för tillvaratagande av vårt kulturarv. Det är viktigt att den här verksamheten säkerställs. Vi kan naturligtvis träta om vilka konton vi ska använda, men det är viktigt att den här verksamheten, med sina anor från 1700-talet och sitt verksamhetsfält som spänner över tusentals år av skånsk och svenska historia, kan bevaras och utvecklas.
Fru talman! Jag vill tacka meddebattanterna för deras medverkan och kulturministern för svaret på interpellationen. Den har inspirerat mig att ställa en skriftlig fråga, som jag väl inte ska föregripa. Men jag vill ändå ta tillfället i akt att aktualisera och ge tyngd åt den här frågan. Man kan närma sig frågan om Lunds historiska museum på många olika sätt. Det är en regional fråga. Vi är skåningar, och man skulle kunna tala om saken utifrån det perspektivet. Det är också en internationellt erkänd forskningsfråga. Det handlar om dessutom om fyndbevarande och om var fynden ska finnas. Men jag skulle vilja börja med att säga att det framför allt är en fråga om hur man ska kunna bevara humaniorans ställning i vårt samhälle, där vi satsar så mycket på teknik. Det är väldigt viktigt att några håller emot, så att det inte bara läggs pengar, engagemang, tid och resurser på de tekniska ämnena - som är nog så viktiga - utan också på humanioran. Nu är det så olyckligt att för Lunds universitets del har anslagen till humaniora och teologi minskats med i storleksordningen 15 %. Det är betydande belopp som har försvunnit. Jag engagerade mig när hebreiskan var hotad och fick tyvärr se den institutionen för Mellanösterns språk läggas ned. Hebreiskan flyttades till betydligt blygsammare förhållanden. Som nämndes är nu latinet hotat, åtminstone professuren, och detta alltså vid vårt äldsta universitet, som haft latin sedan starten. Nu har vi Lunds historiska museum, som glädjande nog inte för ögonblicket är hotat. Vi som riksdagsledamöter ser dock att det ligger i farans riktning. Jag skulle vilja uttrycka glädje över att kulturministern har sådana uppskattande ord om det historiska museet i Lund. Det är oerhört viktigt och sänder signaler till universitetsledningen som har att prioritera. Jag skulle gärna se att kulturministern tydligt uttalade att man inte vill tänka sig en lösning där alla dessa nio miljoner fynd flyttas upp till museet i Stockholm. Det vore ju en kulturogärning av stora format, förutom att det vore väldigt dyrbart. Vi bör också lägga en regional aspekt på frågan och erinra om att det bor drygt en miljon människor i Skåne. Dessa arkeologiska fynd handlar om historien före 1658 då Skåne blev svenskt. Det rör sig alltså om dansk historia. Att föra den danska historien från Skåne och Öresundsregionen till Statens historiska museum i Stockholm skulle vara att beröva Skåne dess historia och danskarna deras närhet till sin historia. Det ska inte stickas under stol med det. Det vore att beröva regionen dess kulturella arv och det vore ett svek mot både tidigare och kommande generationer. Som sagt vore det också dyrare. Jag vill också aktualisera frågan om den ansökan som Region Skånes kulturnämnd har gjort om 22 miljoner kronor extra i statsbidrag för år 2001. Det är pengar som ska användas till att förstärka bidragen till Lunds universitets historiska museum och även till andra kulturinstitutioner. Är kulturministern beredd att redan nu ge någon fingervisning om det är en möjlig väg att komma fram?
Fru talman! Jag tackar Morgan Johansson för att han så väl har redogjort för vilka restriktioner jag har som statsråd. Jag vill ju inte gärna hamna inför KU för att jag inte håller tungan rätt i mun här i dag. För tydlighets skull kan jag säga igen att jag genom Lunds universitet har fått uppgift om att besparingar på Lunds universitets historiska museum diskuteras, men bara som ett alternativ bland flera. Så länge det inte finns något konkret förslag om att genomföra besparingar på museet har jag självfallet inga som helst möjligheter att gå in i detalj i mina svar. Jag vill gärna också framhålla att Lunds universitets historiska museum inte har något särskilt nationellt kulturpolitiskt uppdrag eller ansvar. Centralt finns det alltså bara en enda museimyndighet med nationellt ansvar för förhistoria och medeltid, och det är Statens historiska museum. Följaktligen har vi för närvarande inte heller några planer på att ändra på detta förhållande. Samtidigt kan Lunds universitet inte självt avhända sig ansvaret för samlingarna vid Lunds universitets historiska museum. Enligt lagen om statsbudgeten är det regeringen som under vissa förutsättningar skulle kunna besluta om överlåtelse av viss lös egendom, t.ex. kulturföremål. Den befogenheten har inte delegerats till myndigheterna. Genom att ta emot s.k. fyndfördelat arkeologiskt material har Lunds universitet även enligt kulturminneslagen förbundit sig att vårda det i framtiden på ett tillfredsställande sätt. Det är kanske den markeringen som Tuve Skånberg efterlyser. Det innebär nämligen att jag utgår ifrån att Lunds universitet vid kommande beslut beaktar detta förhållande liksom den betydelse som museet har regionalt och för den egna undervisningen och forskningen. Historiska museet i Stockholm är ett utmärkt museum. Dessutom är det faktiskt en skåning som är museichef där just nu. Men jag tror att det vore olyckligt med en överflyttning av alla föremål till När det gäller frågan om de 22 miljonerna återkommer jag till den i mitt skriftliga frågesvar till Kort också om humaniora: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man fortsätter att satsa på humaniora, särskilt i vår tid. Jag kan inte uttala mig om de frågor som är utbildningsministerns ansvar. Däremot kan jag säga att vi från regeringen, trots kärva tider, har valt att undanta den statliga kulturbudgeten från besparingar. Tvärtom har budgeten ökat rätt kraftigt under de senaste åren. Nu är den uppe i ca 1 miljard mer årligen jämfört med hur det var för några få år sedan.
Fru talman! Jag instämmer i att det vore helt felaktigt att kulturministern här yttrade sig om hur Lunds universitet ska fördela sin budget. Det jag frågade om var helt enkelt om kulturministern anser att man bör pröva frågan om ansvarsförhållandet när det gäller den här verksamheten helt eller delvis. Ingen av oss här skulle väl kunna säga vad svaret skulle bli. Det är ju sant som flera här har sagt, att Lunds universitets historiska museum har åtagit sig att inför framtiden vårda större delen av de fornfynd som samlats in i Skåne. Men verkligheten har ju ändrats. Det är, som sagt, det enda större universitetsmuseum som finns i Sverige i dag, vars rötter går tillbaka till den tid då man inte talade om anslag från staten utan då universitetet levde på jordegendomar. Ekonomin fungerade alltså på ett helt annat sätt. Det här museet har mycket gamla rötter. När den ekonomiska verkligheten för universitetet förändras och Lunds universitets historiska museum har fått en roll som egentligen mera stämmer överens med den roll som ett statligt museum har, då bör man ändå ställa frågan: Vilket ansvar bör staten och Kulturdepartementet ta för att museet ska kunna leva vidare?

Fru talman! Jag tror att inom de ramar som kulturministern har att verka är detta absolut så långt som man kan komma, i all synnerhet innan beslutet har fattats vid Lunds universitet. Jag vill hemskt gärna tacka för det positiva svar som vi har fått. Det var just den signal som jag tror är oerhört viktig för Anders Ödman och de andra som arbetar på Lunds universitets historiska museum och naturligtvis för universitetets styrelse, att man vet att vi från riksdag och regering ser det som oerhört värdefullt att samlingarna får finnas kvar där. Det skulle vara en onödig ekonomisk belastning att transportera samlingen upp hit. Det skulle dessutom vara regionalpolitiskt och kostnadsmässigt fel. Så jag vill avsluta min medverkan i den här debatten med att tacka kulturministern för ett så uttömmande svar som det över huvud taget är möjligt att ge.

Fru talman! Jag vill också passa på att tacka kulturministern. Även om jag hellre hade velat föra den diskussion som jag tog upp längre vill jag säga att jag tycker att det är positivt att kulturministern så tydligt visar vad hon anser om värdet av Lunds universitets historiska museum. För att det inte ska bli några missförstånd vill jag också passa på att säga att när jag säger att man bör diskutera om staten ska ha ett större ansvar för museet, innebär det inte på något sätt att jag föreställer mig att man skulle flytta några samlingar till något annat ställe i landet. Staten har ju ansvar för museer på olika håll i landet. Tack för debatten.

Fru talman! Lena Ek har frågat mig hur jag avser att agera för att förbättra samarbetet mellan sociala myndigheter och polismyndigheter i avsikt att förebygga och förhindra att barn drabbas av skador i familjer där våld mot kvinnor förekommer. Det är en viktig och angelägen fråga som Lena Ek tar upp. De barn som blir vittne till våld i hemmet behöver uppmärksammas. De är särskilt utsatta och kan vara i behov av skydd och stöd från samhällets sida. Frågor som rör mäns våld mot kvinnor har under både 1980 och 1990-talen uppmärksammats på alla nivåer i samhället. Forskningen och debatten har varit fokuserad på kvinnan som offer och mannen som förövare. Barnens situation har fram till relativt nyligen rönt mycket liten uppmärksamhet. Samtidigt har våld mellan vuxna i en familj börjat uppmärksammas som en form av misshandel riktad mot de barn som bevittnar våldet. Viss forskning har också förekommit på detta tema. Några kvinnojourer har numera särskild personal anställd för att uppmärksamma barnens situation. SOU 2000:42, som överlämnades i slutet av förra månaden, behandlar Kommittén mot barnmisshandel just frågan om hur barn som bevittnar våld i sina familjer uppmärksammas av polisen och socialtjänsten. Resultatet av en undersökning som kommittén genomfört visar, precis som den undersökning som Rädda Barnen gjort och som Lena Ek hänvisar till, att det snarare är regel än undantag att polisen inte underrättar socialtjänsten när det handlar om barn som blivit vittne till våld i det egna hemmet. Detta är oroande. Det finns dock goda exempel när det gäller att skapa särskilda rutiner för att förvissa sig om att barnen uppmärksammas i samband med ett polisingripande i hemmet och att socialtjänsten blir uppmärksammad på att det förekommer våld i barnens familjer. Ett sådant exempel är ett av polisdistrikten i Stockholm där en distriktsorder arbetats fram som innebär att polisen alltid ska upprätta en särskild promemoria i samband med familjevåld. I promemorian ska framgå om det finns barn, och socialtjänsten ska alltid underrättas. I andra polisdistrikt finns särskilda åtgärdskort som anger vilka åtgärder som kan vara nödvändiga vid våld mot kvinnor. Dessa åtgärdskort ska poliserna bära med sig. Kommittén mot barnmisshandel föreslår att Rikspolisstyrelsen, i nära samarbete med Socialstyrelsen, ges i uppdrag att utfärda de föreskrifter, allmänna råd eller andra centrala riktlinjer som behövs inom området. Betänkandet bereds nu inom Regeringskansliet. Det ska vidare framhållas att Rikspolisstyrelsen inom kort kommer att presentera en "brottsofferhandbok", som ska tjäna som en teoretisk och praktisk handledning för polisens arbete med brottsoffer i framtiden. I denna betonas särskilt vikten av att uppmärksamma barnens situation i samband med polisingripanden och behovet av ett nära samarbete med socialtjänsten. I samband med kvinnofridsreformen gavs ett gemensamt regeringsuppdrag till flera myndigheter. Socialstyrelsen har i sin del av det arbetet anlagt ett barnperspektiv. Ett exempel på detta är ett gemensamt utbildningsmaterial som är under produktion, där Socialstyrelsen svarar för det avsnitt som riktar sig till hälso och sjukvården och socialtjänsten. I detta kommer barnens särskilda behov av stöd och behandling att tydliggöras. Socialstyrelsen betonar i detta sammanhang Rädda Barnens arbete inom området. Samverkan mellan de myndigheter som kommer i kontakt med våld i familjen kan inte nog betonas. Det pågår sedan flera år sådan samverkan i stor - om än inte tillräcklig - omfattning. Kommittén mot barnmisshandel kommer i sitt fortsatta arbete att särskilt arbeta med olika samverkansformer, klargöra vilka hinder som finns och vad som krävs för att undanröja dessa hinder.
Fru talman! Jag vill tacka ministern för svaret som ju andas en god vilja. Men det är, tycker jag, väldigt mycket som återstår på det här området. Över 20 000 anmälningar om våld mot kvinnor kommer in per år. I olika undersökningar räknar man med att det i minst hälften av dessa fall finns ett barn, ofta flera barn. Vi behöver ju inte tänka särskilt länge för att föreställa oss och förstå i alla fall en liten del av den livssituation som de här barnen befinner sig i. Jag tror också att det är rätt, som ministern i sitt svar påpekar, att de här undersökningarna och kommittéerna visar att det nog snarare är regel än undantag att polisen inte underrättar socialtjänsten när det handlar om barn som finns i familjer där det förekommer våld, ofta mycket grovt våld. Det här är oroande, säger ministern i sitt svar. Om det inte vore så att vi hade vissa uppföranderegler i den här kammaren, som talmannen håller hårt på, skulle jag ta till mycket, mycket starkare ord. Det är fullständigt absurt att så många barn bara blir osynliga när de befinner sig i en sådan risksituation! Jag håller också med ministern om att det finns goda exempel. Det finns eldsjälar, och det finns polisdistrikt som har utarbetat rutiner som man följer och som fungerar bra. Jag var själv i Ystad i går för att studera bl.a. de här frågorna och tycker att de har ett bra arbetssätt där nere. Men det finns också, fru talman, många mycket dåliga exempel där barn som drabbas blir osynliga - barn som sitter bakom soffan och gråter när poliserna ingriper därför att det har anmälts lägenhetsbråk eller barn som själva får del av den misshandel som äger rum i familjen. Kommittén mot barnmisshandel ska fortsätta, man ska utfärda allmänna föreskrifter, man ska utreda, se över samarbetsrutiner osv. Men socialministern har ju ansvar för socialtjänstlagen - en socialtjänstlag som ändrades 1997 med anledning av utredningen om barnkonventionen. Den inleds med parollen att när åtgärder rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Längre fram i socialtjänstlagen finns en paragraf som hanterar anmälningsskyldighet, § 71 i socialtjänstlagen. Jag citerar: "Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd." JO har utvecklat denna anmälningsskyldighet i ett uttalande och sagt att anmälningsplikten, enligt socialtjänstlagen, som åvilar olika kategorier och offentliga tjänstemän är absolut och får således inte bli föremål för övervägande av tjänstemännen själva. De slår i samma uttalande fast att det är barnens behov som ska vara utgångspunkten i en anmälningssituation. Jag tycker att det är förskräckligt illa att andemeningen i de beslut som har fattats i riksdagen om skydd för barn enligt barnkonventionen inte följs i praktiken i, som socialministern själv tror, mer än hälften av de ärenden som handlar om familjevåld. Dessa barn befinner sig i en förskräcklig situation. Jag tycker att de här reglerna borde räcka för att slå näven i bordet nu.
Fru talman! Jag delar Lena Eks upprördhet över de fall där barnen inte syns, dvs. i familjevåldssituationer där polisen gör ingripanden men glömmer bort eller bortser från att också barnen i sådana situationer är allvarligt drabbade. Men problemet är vad vi ska göra åt denna situation. Med all respekt för att man ska slå näven i bordet handlar det om att försöka få polismyndigheterna och socialtjänsten till en ökad samverkan. Det förslag som kommittén har lämnat innebär ett ökat krav på polisen och klargör polisens skyldighet att uppmärksamma barnen och också ta kontakt med socialtjänsten. Det viktigaste är att den kontakten fungerar. Det visar sig att i de fall där det fungerar är det etablerade kontakter mellan socialtjänst och polis. Man träffas regelbundet, utbyter kunskaper och resonerar om fallen. Det är klart att vi närmar oss ett svårt problemområde, nämligen vad som är anmälningsplikt och vad som är sekretess. Men i de fall där man har regelbundna kontakter och regelbundet utbyte av information blir det heller aldrig några problem. Vad det handlar om nu är alltså att se till att socialtjänsten och polisen arbetar tillsammans och utbyter information, samtidigt som polisen får striktare regler för att anmäla och följa upp de fall av familjevåld där barn finns med. Jag tror inte att det behövs någon ändring av lagstiftning, utan det krävs bättre regler, en bättre verksamhet och en bättre kunskap både hos polisen och hos socialtjänsten om hur man ska hantera den här situationen.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att fundera över vilket värde vår lagstiftning egentligen har. Det finns en alldeles klar formulering i socialtjänstlagen, en anmälningsplikt som är uttolkad av JO såsom en absolut anmälningsplikt där man inte förfogar över det själv som enskild offentligt anställd tjänsteman, utan man har en plikt att anmäla för att de sociala myndigheterna sedan ska göra värderingen om det behövs ingripande från deras sida eller inte. Vad är det för värde i en lagstiftning som riksdagen fattade beslut om med anledning av en proposition som lades fram 1996/97 - denna lagstiftning har nu gällt i flera år - om det fortfarande är så att man ska utreda hur samarbetet mellan myndigheter ska gå till för att man ska följa den lagstiftning som vid det här laget har gällt i tre år? Jag tycker att det är ett mycket märkligt förhållningssätt. Hur ska vi då bete oss? Ska vi göra likadant med t.ex. skattemyndigheterna, att de ska kunna glida på det och dra på reglerna och säga att de inte riktigt har bestämt sig för hur samarbetet med andra myndigheter ska gå till för att de ska kunna fullgöra och följa de regler som är beslutade av den lagstiftande demokratiskt valda församlingen i det här landet? Jag har mycket svårt att förstå att polisen inte har en absolut skyldighet att följa denna lagstiftning. Jag vet att det också är många enskilda polismän som reagerar över detta, alla de människor som är engagerade i frivilligorganisationer, alltifrån brottsofferjourernas alla engagerade medlemmar och stödpersoner till kvinnojourer, till Rädda Barnen och Röda korset. Det är hundratusentals människor i detta land som just nu går omkring och funderar över samma sak. Jag tycker att det är en farlig uppluckring av respekten för lagar och regler när man ska fortsätta utreda hur man ska samarbeta för att uppfylla en lagstiftning.

Fru talman! Jag lyssnade noga för att höra vad Lena Ek föreslår. Vi är överens om lagstiftningen. Vi är överens om att den lagstiftning som finns är alldeles utmärkt. Vi är också uppenbart överens om att det handlar om att skapa arbetsrutiner och ett arbetsförhållande som innebär att lagstiftningen också fungerar i praktiken. Det är väl så det ska fungera? Vi kan sedan vara upprörda över att det här och var och inte fungerar i kontakterna mellan t.ex. socialtjänsten och polisen, att polisen inte har haft rutiner som har inneburit att man i samtliga fall också gör en anmälan till socialtjänsten. Det är därför som det nu ska utarbetas nya riktlinjer för Rikspolisstyrelsen, att kommitténs förslag är att Rikspolisstyrelsen i samarbete med Socialstyrelsen ska utarbeta dessa och att man ska arbeta fram dessa rutiner. Det är väl så vi ska se till att vi arbetar, att lagstiftningen också följs upp i arbetet ute i verksamheterna? Jag förstår inte vad Lena Ek föreslår, men jag är nyfiken på att lyssna på hennes förslag i nästa inlägg.
Fru talman! Ansvaret för att de lagar som det fattas beslut om i den här kammaren följs upp och fungerar ligger hos ansvarig minister och hos regeringen. Så är det ju. Vi är överens om att den här lagstiftningen inte följs. Det här är ingen nyhet. I själva verket kom förändringarna i lagstiftningen till just därför att det fanns ett djupt känt behov hos alla politiska partier att förändra den rådande situationen som just drabbade försvarslösa och skyddslösa barn särskilt hårt. Jag konstaterar nu att det har gått ganska många månader sedan denna lagstiftning trädde i kraft. Och nu är ministern och jag överens om att det snarare är regel än undantag att polisen inte underrättar socialtjänsten när det handlar om barn i familjer där det finns familjevåld. Då anser jag att de ansvariga myndigheter som så att säga ska fullfölja detta arbete ute på fältet har chefer som är tillsatta för att sköta detta jobb och som är tillsatta för att följa den lagstiftning som t.ex. våra båda partier har drivit hårt i många olika sammanhang. Och jag tycker att det är ansvarig ministers och regeringens ansvar att se till att så sker. Och där finns det, och det vet ministern mycket väl, gott om åtgärder att ta till, både när det gäller enskilda och när det gäller arbetsledning vid sådana tillfällen när man inte följer svensk lagstiftning. Och i det här fallet tycker jag att det är särskilt angeläget just därför att det drabbar barn och många gånger små barn.
Fru talman! Jag kan konstatera att Lena Ek inte har något förslag. Vi är uppenbart överens om problembeskrivningen. Och det är inte det enda området där vi konstaterar att en lagstiftning också måste följas av ett striktare regelverk, att man arbetar fram rutiner för att följa det och framför allt en lagstiftning som handlar om mycket subtila frågor, om gränsdragningsproblem mellan sekretess och en anmälningsskyldighet. Det kräver etablerade kontakter mellan polisen och socialtjänsten. Det är otroligt viktigt att det sker någonting. Men det sker också ganska mycket i myndigheterna. Det sker också ganska mycket i verksamheterna. Och de initiativ som nu tas handlar om att se till att det inte finns några områden där detta inte gäller, dvs. att vi inte ska behöva upptäcka att det finns fall där man inte anmäler. Och det finns såvitt jag förstår ingen annan väg att gå än att se till att polisen utarbetar bättre riktlinjer, att man gör det i samarbete med socialtjänsten och att man utarbetar rutiner för hur de dagliga kontakterna med socialtjänsten ska fungera därför att det i huvudsak handlar om just polisens kontakt med socialtjänsten. Detta är ett arbete som pågår och som kommer att förtydligas ytterligare. Jag har inte uppfattat något annat än att Lena Ek tycker att socialministern är ansvarig. Jag känner också ett ansvar och håller just på att arbeta med dessa frågor.

Fru talman! Ingvar Svensson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att medverka till att en sådan underliggande lagstiftning etableras vad gäller läkemedelshanteringen i vissa äldreboenden så att hälso och sjukvårdslagens portalparagrafer om t.ex. personlig värdighet, självbestämmande och integritet, lättillgänglig enklare medicinsk behandling och goda kontakter mellan patient och personal kan anses uppfyllda. Bakgrunden till frågan är de förändringar i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso och sjukvården som trädde i kraft i mars i år. Ingvar Svensson menar att föreskrifterna i vissa fall kan leda till försämringar för patienterna. Socialstyrelsen ska bidra till att hög patientsäkerhet, god tillgänglighet och hög kvalitet uppnås inom hälso och sjukvården. Som ett led i arbetet för att uppnå detta får Socialstyrelsen bl.a. meddela föreskrifter till skydd för enskilda i fråga om landstingens och kommunernas hälso och sjukvård enligt hälsooch sjukvårdslagen. Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso och sjukvårdens område får den som tillhör hälso och sjukvårdspersonalen överlåta en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård. Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan svarar för att denna har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso och sjukvården innebär att det blir en enhetlig reglering av läkemedelshanteringen. Samma regler gäller sålunda för samma typ av vårdsituation oavsett vårdgivare. Delegering är möjlig i alla öppna vårdformer där patienten får sina läkemedel ordinerade på recept eller ordinationskort. Iordningställandet av medicinen ska dock göras av sjuksköterskan. Inom den slutna vården är delegering av läkemedelshanteringen, liksom tidigare, inte möjlig. Regleringen koncentrerar sig på grundläggande regler som ska garantera en hög patientsäkerhet. Verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor ges ett tydligare ansvar än tidigare och lokala instruktioner måste upprättas för läkemedelshanteringen. Jag förutsätter att Socialstyrelsen i sin roll som tillsynsmyndighet över hälso och sjukvården och dess personal inte beslutar om föreskrifter som står i strid med de grundläggande bestämmelserna i hälsooch sjukvårdslagen. Jag utgår också ifrån att Socialstyrelsen uppmärksammar eventuella negativa effekter av förändringarna inom läkemedelshanteringen. Jag vill slutligen nämna den nationella handlingsplan för utveckling och förnyelse av sjukvården som för närvarande utarbetas inom Socialdepartementet i syfte att uppnå förbättringar inom bl.a. primärvården, äldrevården och psykiatrin. Regeringen har som en del i detta arbete aviserat ett tillskott om 9 miljarder kronor till vården under åren 2001-2004. Avsikten är att staten ska träffa s.k. utvecklingsavtal med Landstingsförbundet respektive Svenska Kommunförbundet där närmare inriktning för vårdsatsningen, t.ex. ökad medicinsk kompetens inom äldrevården, läggs fast. Regeringen avser att presentera handlingsplanen före sommaren.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min interpellation. Svaret ger inte särskilt mycket vägledning men jag hade väl inte heller väntat mig något annat. Den frågeställning som jag har tagit upp anknyter till råd och föreskrifter som Socialstyrelsen utfärdade i februari angående läkemedelshanteringen inom hälso och sjukvården. När ett statsråd ska besvara kritik mot den typen av föreskrifter handlar det lite grann om att balansera på slak lina. Statsrådet får ju inte bryta mot föreskriften i 11 kap. 7 § regeringsformen, det s.k. instruktionsförbudet till myndighet. Eftersom jag är verksam i konstitutionsutskottet har jag förståelse för att de raka beskeden inte alltid kan ges. Men socialministern är faktiskt ansvarig för att hälso och sjukvårdslagens portalparagraf får genomslag i den praktiska verkligheten. Vård ska alltså ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den goda vården ska ha god kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet i vården eller behandlingen, vara lättillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patienter och hälso och sjukvårdspersonal. Man kan nog säga att risken är stor att de praktiska konsekvenserna av de föreskrifter som Socialstyrelsen utfärdat leder till allvarliga inskränkningar i de här grundprinciperna. I min interpellation har jag tagit ett exempel. När jag har huvudvärk anser jag det vara en demokratisk rättighet för mig att dämpa huvudvärken genom att inta ett par Alvedon. Det vore en kränkning av min personliga värdighet och ett angrepp på mitt självbestämmande och min integritet om jag inte fick göra det. Om jag i framtiden, och nuvarande regler gäller, hamnar i ett äldreboende och själv inte är förmögen att utöva mitt självbestämmande genom aktiv handling skulle alltså mina möjligheter att t.ex. dämpa huvudvärk vara drastiskt inskränkta. Mitt självbestämmande och min integritet på området skulle beskäras avsevärt. Om ett vårdbiträde eller en undersköterska befinner sig hos mig och jag ber dem att ge mig en Alvedon som jag har i mitt boende kommer de enligt de regler som Socialstyrelsen beslutade om den 11 februari inte att få göra det. Min interpellation avser inte sjukhus och sjukhem, där ju speciella regler gäller, utan det handlar om äldreboendet eller där det är låg sjukskötersketäthet. Det blir alltså en omfattande byråkrati för de äldreboende. Arbetsbelastningen och stressen ökar för sköterskorna. Det blir frustration och otillfredsställelse i arbetet för undersköterskor och vårdbiträden. Dessutom tycker patienten, eller vad man nu ska kalla den äldreboende, att det är ett väldigt konstigt regelverk. Grundprinciperna uppfylls alltså inte på ett riktigt sätt. I lördags talade jag med en sjuksköterska i ett äldreboende. Hon sade att Socialstyrelsen säkert har goda avsikter med sina nya regler men för henne föreföll det som att byråkraterna där inte har en aning om hur saker och ting fungerar i den praktiska verkligheten. Jag vill erinra om talesättet att vägen till ett visst varmare ställe är stensatt med goda avsikter. Det räcker dock inte med goda avsikter, utan det hela måste också anknyta till verkligheten, socialministern! Inom många andra områden vågar regeringen sig på att säga att om inte vissa villkor uppfylls är man beredd att vidta lagstiftning som inskränker de nuvarande myndigheternas befogenheter. Min fråga är om socialministern inte är beredd att överväga en lagstiftning så att hälso och sjukvårdslagens grundprinciper också gäller i läkemedelshanteringen. Alternativet är ju att vi drastiskt ökar sjukskötersketätheten i äldreboendet. Är alltså socialministern som ett alternativ beredd att medverka till en sådan drastisk utökning av skötersketätheten?
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att erinra Ingvar Svensson om det alldeles grundläggande kravet när det gäller sjukvården, nämligen patientsäkerheten. Jag tror också att det är viktigt att veta att när Socialstyrelsen utarbetar sina riktlinjer bygger det på en omsorg om patienternas säkerhet. Det är lätt att kritisera Socialstyrelsen, såsom sker i den offentliga debatten nu, för en byråkratisk hållning i frågor om läkemedelshanteringen eller för att vara för strikt i delegeringsfrågor. Samtidigt är jag medveten om att vi skulle få en helt annan debatt ifall det visade sig att vi genom att inte vara noggranna när det gäller vem som ska hantera läkemedlen riskerade att få allvarliga olyckor i sjukvården. Jag tror att avsikten är alldeles tydlig från Socialstyrelsens sida genom att se till att iordningställande av medicin bara ska kunna ske av läkare eller sjuksköterska eller av receptarie eller apotekare på apoteken och att detta är det grundläggande för den öppna vården. Det betyder att en sjuksköterska mycket väl kan göra i ordning medicin för en längre tid, för en vecka, och sedan överlåta till annan personal att ge patienten medicinen. Däremot får inte en undersköterska eller ett vårdbiträde fördela medicinen. Detta kan tyckas vara en märklig ordning men det visar sig att i de flesta fall har man redan haft den ordningen. Det har inte varit gängse ordning att delegera till undersköterska eller annan vårdpersonal. På de flesta ställen tycker man att det här i varje fall inte har inneburit någon försämring - och kanske ingen förändring över huvud taget. På somliga håll har man sagt att det här innebär ökade krav på medicinsk kompetens och att vi får ställa ökade krav på förekomsten av sjuksköterskor i äldreomsorgen. Det kan mycket väl vara så men i så fall tycker jag att det är en konsekvens av dessa strikta regler som vi bör ta. Från regeringens sida har vi ett antal gånger påpekat att vi har ett problem med bristande medicinsk kompetens i äldreomsorgen. Såväl förra årets vårdkommission som det handlingsprogram som nu utarbetats för sjukvården tar sikte på att öka den medicinska kompetensen. Vi får inte låta brist på personal gå ut över patientsäkerheten - det är den grundläggande strävan. Jag är övertygad om att Socialstyrelsen, om det skulle visa sig att det här leder till en onödig byråkrati, kommer att följa utvecklingen och i så fall se över sitt regelverk. De regler och riktlinjer som nu är utfärdade är till för att garantera en god patientsäkerhet och det tycker jag att vi ska värna om. Sedan vill jag påpeka att det inte finns något som hindrar en äldre i eget eller i särskilt boende som är klar och redig att sköta sin egen mediciniering. Det är inte den som det handlar om, utan det handlar om dem som inte klarar detta och som behöver utbildad personal. Det är där som den ansvariga sjuksköterskan eller den som har ansvaret tar vid.

Fru talman! Ja, patientsäkerheten är viktig men det är inte säkert att det som Socialstyrelsen anvisar löser problematiken. Kanske ska vi inte fördjupa oss i detta på detaljnivå men det finns faktiskt problem med de flytande medicinerna och fördelningen av dem. Detta har skapat stor oro ute i äldreboenden där man i och för sig kan ha olika rutiner för hur det här fungerar. För en patient som kan klara sig själv är det, som socialministern säger, inga problem men jag kan ta ett exempel hämtat från verkligheten. Ett vårdbiträde fick frågan om hon kunde ge en man Alvedon. Hon sade då att hon inte hade rätt att göra det. Nu var det så lyckligt att den här mannen hade sin fru där och hon var i något bättre kondition. Vårdbiträdet kunde överräcka Alvdonasken till frun som sedan kunde ge sin man den Alvedon som han behövde. Med förlov sagt är det en något idiotisk byråkrati med en sådan ordning. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att följa frågan med mycket stor uppmärksamhet från regeringens sida och kanske inte alltid lita på att Socialstyrelsen har ögonen öppna för den praktiska verkligheten. Det är väl så, socialministern, att i valet mellan karta och verklighet är det verkligheten som bör gälla.
Fru talman! Det är verkligheten som gäller. Sedan är bara frågan hur den verkligheten ser ut. Jag har också hört många berätta om sådana fall där en patient eller en vårdtagare vill ta huvudvärkspulver men inte klarar av det själv och den personal som finns tillgänglig inte har rätt att göra det. Det kan låta väldigt byråkratiskt, och det är det naturligtvis just i den situationen. Å andra sidan är också smärtstillande och rogivande medel riskfyllda, dvs. i den mån man samtidigt tar andra mediciner där vi inte vet vilka effekter de får. Det är motivet till att en medicinskt ansvarig sjuksköterska, som är ansvarig för läkemedelshanteringen, gör klart att ett visst antal piller ska tas ett visst antal gånger om dagen. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan gör i ordning doserna, och då kan övrig personal ta hand om det. Det är när man inte har förberett det på det sättet som det kan bli problem. Som sagt utgår jag från att Socialstyrelsen följer detta. Från många håll har det anmälts den typ av kritik som Ingvar Svensson här har förmedlat. Jag utgår från att Socialstyrelsen är lyhörd för den kritiken.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att initiera hälsoupplysning och hälsokontroll riktad till män i riskgruppen för att få prostatacancer. Prostatacancer är bland de vanligaste cancerformerna hos män i Sverige. Den uppträder relativt sent i livet, ungefär tre fjärdedelar av alla som diagnostiseras är i åldern 70 år eller äldre. Prostatacancer är en långsamt växande tumör, och eftersom sjukdomen debuterar i ett sent skede av livet är det många som aldrig får några symtom av sin cancer. Prostatacancer är en vanlig sjukdom med allvarlig prognos och liknar bröstcancer i dessa avseenden. Man kan emellertid inte utan vidare dra slutsatser från erfarenheter av tidig upptäckt och behandling av bröstcancer till cancer i prostata. Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, SBU, studerade år 1995 möjligheterna att införa massundersökningar av prostatacancer. Slutsatserna i SBU:s rapport visar på ett flertal faktorer som talar emot en sådan massundersökning. För att screening för prostatacancer ska ge önskad effekt krävs att de diagnosmetoder som står till buds kan avslöja behandlingskrävande tumörer innan dessa givit symtom och att effektiv behandling utan omfattande biverkningar finns tillgänglig. I dag saknas det metoder för att särskilja de tumörer i prostata som växer långsamt och har en god prognos från sådana som växer snabbt och som har en sämre prognos. Dessutom har behandling av tidiga tumörer i prostatakörteln väsentliga biverkningar, vilka avsevärt minskar patientens livskvalitet, och i vissa fall överlevnad efter behandling. De nya blodprovstest, s.k. PSA-test, som har utvecklats under senare år är förknippade med samma osäkerhet och risker. Men med anledning av de nya rönen har SBU nyligen tillsatt en projektgrupp för att utreda det vetenskapliga underlaget för en eventuell rekommendation om screening för tidig diagnos av prostatacancer. Enligt min uppfattning bör resultatet av denna studie inväntas innan några åtgärder i syfte att rekommendera generella hälsoundersökningar vidtas. Dessutom är det som bekant sjukvårdshuvudmännens uppgift att erbjuda hälso och sjukvård av god kvalitet. När det gäller rutinmässiga hälsoundersökningar för vissa grupper, exempelvis sådana undersökningar som Margareta Viklund syftar på, står det landstingen fritt att avgöra om dessa rutinkontroller ska utföras. Avslutningsvis vill jag nämna att Folkhälsoinstitutet, på uppdrag av EU:s cancerprogram, genomfört en särskild insats för att öka mäns benägenhet att uppsöka hälso och sjukvården vid misstanke om cancer. Folkhälsoinstitutet upprättade tillsammans med Cancerfonden en hemsida "Män och Cancer" med fakta och information om de vanligaste cancerformerna som drabbar män och vart man kan vända sig för att få diagnos och behandling. Utvärderingen av kampanjen visade på mycket stort genomslag, både i massmedier och hos den manliga delen av befolkningen.
Fru talman! Först ber jag att få tacka för svaret. Den fråga som vi nu diskuterar har verkligen blivit aktuell. För bara något halvår sedan vad den inte alls famlyft i den massmediala debatten på samma sätt som den är i dag. Frågan har dessutom aktualiserats vid läkardagarna i Örebro i vår. Jag vet att frågan också debatterats i riksdagen tidigare, framför allt som svar på frågor. Och de svar jag fått på min interpellation är till största delen ett hopklipp av de svar som redan har givits tidigare. Det är ju inte särskilt upplyftande. Något nytt kan man tycka ändå ska finnas att säga om det här problemet, som faktiskt drabbar drygt 6 000 män om året. Åtminstone borde enligt min uppfattning en vilja till mera aktiva insatser ha speglats i svaret. Visst är frågan känslig och svår. Det är ändå ca Även om sjukdomen är mest frekvent på ålderns höst, då man ändå måste dö av något, kan väl förhoppningsvis inte det vara en orsak till att inte forska och använda de förebyggande instrument som finns. Då tänker jag på information och s.k. screeningundersökningar och forskningen, som jag redan nämnt och som är eftersatt inom detta område. Skälet till det låga intresset för sjukdomen tycks vara, bl.a. att döma av experter som har uttalat sig i massmedierna, att man inte i onödan vill skapa oro och förstöra männens sexliv. Fru talman! Prostatacancern är lömsk, eftersom tumören ofta inte ger några symtom under många år men kan sprida sig till lymfkörtlar och olika delar av kroppen. Då blir den obotlig. Men ett enkelt blodprov som mäter den s.k. PSA-halten, dvs. det prostataspecifika antigenet, är tillräckligt för att få indikation om prostatakörteln har angripits av cancer. Om värdet är över det magiska strecket 4 kan det tyda på att mannen har en tidig prostatacancer. Men det behöver inte vara cancer. Provet kan ge en signal om att ytterligare kontroller kan behövas. Den här analysen skulle man kunna göra t.ex. vid en årlig hälsokontroll, då man ändå brukar ta prov på kolesterol, järn, socker m.m. Det ligger nära till hands, som jag också säger i min interpellation, att dra paralleller med kvinnornas vanligaste cancersjukdomar i underliv och bröst. Det finns sedan många år omfattande hälsokontroller som mammografi och cellprovtagning för kvinnor. Informationen är omfattande när det gäller kvinnornas hälsoproblem. Ingen kvinna lär vara ovetande om vad som kan komma att drabba henne. Dessa hälsokontroller har varit framgångsrika enligt forskningsrapporter som Socialstyrelsen nyligen har presenterat. Fru talman! När det gäller mammografiundersökningarna var Kopparbergs län, nuvarande Dalarna, och Östergötlands län inblandade. Det var vetenskapligt utformade och godkända undersökningar som då gjordes. De stod under Socialstyrelsens regi och överinseende. Varför skulle man inte också kunna sätta i gång en försöksverksamhet för att bl.a. dels undersöka hur många prostatacancerfall som man i en screeningundersökning kan få tag i, dels undersöka hur framgångsrik en riktad hälsoinformation är? Jag undrar hur länge vi ska vänta på SBU:s utredning innan man kan sätta i gång med åtminstone en försöksverksamhet. Även om den främsta behandlingsmetoden är kirurgiska ingrepp i ett känsligt organ har den, fru talman, för de kvinnliga jämförbara åkommorna i kvinnornas könsorgan också varit den främsta metoden för att förhindra fortsatt spridning i kroppen.
Fru talman! Det är alldeles rätt att mitt svar till Margareta Viklund i någon mån var en upprepning av tidigare svar, dock inte i sin helhet. Det finns en väsentlig nyhet, nämligen just hänvisningen till att SBU nyligen har tillsatt en grupp för att göra en ny bedömning. Förra gången SBU tittade på möjligheten av att genomföra screening 1995 - det är nu snart fem år sedan - pekade man på flera faktorer som talade mot det och menade att det inte fanns medicinska skäl att göra det. Men som en följd av det nya blodprovstestet har man gjort den bedömningen att en ny undersökning behöver göras, och det har man precis nyligen inlett. Vi behöver nog inte vänta särskilt länge innan vi får ett besked om hur SBU ser på detta. Jag tycker att det är rimligt att vi avvaktar SBU:s utvärdering innan vi tar ställning till i vilken mån man ska gå vidare med större undersökningar.
Fru talman! Jag tycker att det är ett glädjande besked som socialministern ger om att SBU har tillsatt en ny utredning. Vi får hoppas att den ger ett resultat som vi tycker är bra, nämligen att man vill gå vidare med en försöksverksamhet. Då är min fråga till socialministern om han kommer att ställa upp på en vetenskapligt underbyggd försöksverksamhet för att få tag i de prostatacancerfall som eventuellt kan finnas, för att kunna sätta i gång med aktiviteter och för att dessa människor kanske ska kunna få några extra år i livet. Man ska också kunna få en mer godartad filosofi omkring just dessa problem, så att man inte ska behöva sopa dem under mattan, som jag tycker att man har gjort alltför länge. Jag tycker att detta är en viktig och angelägen fråga som man måste lyfta fram i ljuset. Det gäller faktiskt något som är ett problem för väldigt många. Under den tid som jag har trängt in i problemet har jag fått många exempel på personer, bl.a. nära släktingar, som har angripits av detta problem och som känner en stor oro inför vad det kan föra med sig inför framtiden. Detta är inget enkelt problem. Det är ett stort samhällsproblem som jag anser att vi måste ta på största allvar. Min fråga är om socialministern kan tänka sig att sätta i gång en försöksverksamhet av samma typ som mammografiundersökningarna, som man provade i Kopparberg och Östergötland, när det gäller också denna åkomma.
Fru talman! Mitt svar kan vara väldigt kort. Jag har mycket stort förtroende för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, som är det längre namnet för SBU. Deras vetenskapliga genomgångar spelar en stor roll för utvecklingen av svensk sjukvård. När man nu har bestämt sig för att tillsätta en särskild expertgrupp för att ta fatt i denna fråga igen väntar jag med spänning på vilka slutsatser man kommer att dra. Eftersom man har tillsatt denna grupp är det uppenbart så att man från SBU:s sida har ansett att den rekommendation som gavs 1995, mot bakgrund av den kunskap som då fanns, inte nödvändigtvis är giltig i dag. Jag tycker att vi med spänning kan se fram emot vilka rekommendationer som kommer. Innan dess är jag inte beredd att ta ställning till vilka åtgärder vi ska vidta.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att öka medvetenheten om depressioner bland barn och ungdomar. Hon har också frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för utveckling av behandling som leder till att användningen av antidepressiva läkemedel kan minska. Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. Upprepade epidemiologiska studier under 1990-talet har påvisat en ökning av olika former av psykisk ohälsa. Främst handlar det om förekomsten av känslor som nedstämdhet, trötthet, sömnstörningar, oro och ångest. Alarmerande är indikationerna att problem med psykisk ohälsa återfinns i allt lägre åldrar. Enligt en uppgift som jag inhämtat från Socialstyrelsen har den psykiska ohälsan främst ökat bland unga flickor. I Barnpsykiatrikommitténs slutbetänkande Det gäller livet konstateras att många barn och ungdomar inte får den hjälp och uppmärksamhet de borde få. Kommittén fann dock att den sammantagna bilden är svår att tolka och betonade att det inte entydigt går att utläsa att barn och ungdomars psykiska hälsa försämrats. Trycket på de barn och ungdomspsykiatriska klinikerna och öppenvårdsmottagningarna har ökat. Detta kan tolkas som att problem med psykisk ohälsa som depressioner har ökat men kan även vara ett uttryck för effekter av nedskärningar i andra verksamheter som riktar sig till barn och ungdom. En annan viktig faktor är att ökade kunskaper om psykisk ohälsa bland människor har gett upphov till skärpt uppmärksamhet på problemen. Enligt uppgifter från Socialstyrelsen är fler ungdomar i dag beredda att söka hjälp vid exempelvis ungdomsmottagningar i samband med depressioner. Genom att söka kvalificerad hjälp får ungdomar generellt även en bättre diagnostisering, vilket resulterar i att en adekvat behandling kan ges. Det är emellertid alltid den enskilde läkaren som ansvarar för att antidepressiva medel endast skrivs ut i de fall där det är nödvändigt. Depressioner har en tendens att återkomma och utlösas av allt mindre påfrestningar om de inte behandlas tidigt. Det är därför viktigt att tidigt upptäcka och behandla depressioner. I Barnpsykiatrikommitténs slutbetänkande identifieras ett stort behov av att arbeta förebyggande med inriktning på barn och ungdomar. Beträffande olika behandlingsmetoder vid depression förekommer ett stort antal behandlingar där såväl läkemedel som andra biologiska metoder används, liksom olika psykoterapier. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har initierat ett projekt där en systematisk och kritisk granskning kommer att göras av bl.a. akutbehandling och långtidsbehandling av alla slags förstämningssjukdomar. Behandling av barn och ungdomar med depressioner kommer att belysas separat i utredningen. SBU kommer att granska behandlingar där såväl läkemedel som psykoterapi förekommer. Utvärderingen av olika behandlingsmetoder vid depression är planerad att färdigställas under det innevarande året. En förebyggande insats är att öka skolhälsovårdens tillgänglighet för barn och ungdomar, vilket bl.a. Elevvårdsutredningen föreslagit i sitt nyligen överlämnade betänkande. En förstärkning av skolhälsan, och då bl.a. av kuratorer och psykologer, skulle enligt Elevvårdsutredningen kunna innebära att problem bland ungdomar identifieras på ett tidigare stadium. Vikten av förebyggande insatser för att främja den psykiska hälsan bland ungdomar har även betonats i Nationella folkhälsokommitténs delbetänkande 1999. Före sommaren ska kommittén avlämna sitt slutliga förslag till mål och strategier för den framtida hälsoutvecklingen. Inom Regeringskansliet pågår för närvarande arbetet med en nationell handlingsplan för förnyelse och utveckling av hälso och sjukvården. Handlingsplanen har nära koppling till det resurstillskott om sammanlagt 9 miljarder kronor som ska tillföras vården och omsorgen under perioden 2001-2004. Ett av de områden som prioriteras både inom ramen för den nationella handlingsplanen och för resurstillskottet är psykiatrin. I det sammanhanget ingår insatser för barn och ungdomar. Resurstillskottet ger förutsättningar för att förstärka barn och ungdomspsykiatrin.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Egentligen kan jag helt ställa upp på socialministerns svar. Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. Det allvarliga är att allt lägre åldrar drabbas. Det drabbar också unga flickor värst. Barnpsykiatrikommittén har också konstaterat att många barn och ungdomar inte får den hjälp och uppmärksamhet de behöver. Vi vet också att trycket på barn och ungdomspsykiatriska kliniker ökat märkbart. Den faktor som innebär att ökade kunskaper skärper uppmärksamheten på problemen är positiv. Jag är helt överens med socialministern om att nedskärningar särskilt drabbar verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. Jag kan också ställa upp på ministerns resonemang om att behandlingsmetoder är viktiga, och jag kan inte nog understryka skolhälsovårdens betydelse. Fru talman! Det som bekymrar mig är dock att ministern väljer att inte kommentera samhällsutvecklingen, där också familjeproblem och separationer kan vara en bidragande orsak. I DN den 18 april fanns en artikel av Sture Korpi, Statens institutionsstyrelse, och Anne Hermodsson, filosofie doktor och forskare. De redovisar en unik undersökning med 500 intervjuer bland problemungdomar på särskilda ungdomshem. Fyra av tio flickor berättar att de försökt ta sina liv. Det tryck som finns på ungdomar i dag när det gäller att se ut på ett visst sätt och vara på ett visst sätt stressar våra ungdomar. Även om det är en parentes kan jag säga att senaste Vecko Revyn var ett nakennummer. Man kan inte ens längre dölja sina skavanker. Det är den tidning som ungdomar väldigt gärna läser, långt ned i åldrarna. Den är på ett sätt livsstilsbildande. Till detta kommer den kroppsfixering som endast belönar smala slanka människor. Det finns också ett stort tryck när det gäller att kunna sortera det utbud av våld som visas i medierna. Vi måste få till stånd en förändring av samhällsklimatet i stort, så att alla kan känna att de duger. En utlösande faktor som betyder mer än vi tror är säkerligen den mobbning som hårdnat i samhället i dag. Fru talman! En fråga som behöver diskuteras för att vi ska kunna förbättra forskningen och därmed behandlingsmetoderna är tillgången till data. För att bedöma i vilken utsträckning aktuell förskrivning är rationell behövs tillgång till individbaserad data. Den svenska lagstiftningen tillåter inte det. Sambanden som kan diskuteras i Sverige är på gruppnivå. Därför har man svårt att dra säkra slutsatser. För att man ska kunna utvärdera på ett reliabelt sätt krävs tillgång till databaser om läkemedelsanvändningen på individuell nivå. Min fråga till socialministern är därför om denna problematik diskuteras. Jag undrar över socialministerns syn på det här. Kan vi klara av detta utan att tumma på den enskildes integritet? Den enskildes integritet måste ju vara grunden för det här. Men en effektiv medicinering kan vara avgörande för den unges framtid samtidigt som en felaktig medicinering kan vara förödande. Det finns alltså viktiga frågor som socialministern inte tog upp i svaret.
Fru talman! Det är alltid roligt att svara på Ulla Britt Hagströms frågor. De handlar nämligen ganska snart om mera allmänmänskliga problem eller allmänna samhällsproblem. Jag är inte säker på att vi är överens om samhällsbeskrivningen och om vad det är för sorts problem som vi politiskt, ekonomiskt och kulturellt brottas med. Däremot är vi alldeles uppenbart överens om den stora risken med den samhällsutveckling som vi står inför, nämligen att vi håller på att medikalisera sociala eller kulturella problem. Dvs. att vi möter de problem som borde diskuteras i andra termer än rent medicinska med medicinska och framför allt psykiatriska eller psykologiska insatser. Vi försöker alltså nästan uteslutande finna problem hos individen, och vi skuldbelägger individen för att han eller hon inte lever upp till de krav som han eller hon uppfattar att omvärlden ställer. Detta är ett stort problem i det moderna samhället som vi har anledning att diskutera. Det är nämligen inte alldeles säkert att det är hos individen som vi ska hitta problemet. Det kan vara den omgivande kulturen eller föreställningarna och idévärlden som är problemet. I det här avseendet har vi en gemensam uppgift att ta oss an, nämligen att försöka föra en diskussion om sjukvård, vård, medicinering och hela den medicinska utvecklingen i relation till de krav som vi ställer på individen. Jag tror att detta är ett stort samhällsproblem, och jag tror att det som diskuterades vid en särskild konferens i går som handlade om läkemedelskonsumtion just har en sådan dimension. Väldigt många av de moderna läkemedlen hjälper oss att komma över, lindra eller bota sjukdomar. Men det finns ju en risk att läkemedelsutvecklingen också är en följd av att vi just håller på att medikalisera vår tillvaro, att vi finner bot och lindring genom medicin i stället för genom att förändra vår tillvaro. Sedan var det frågan om individbaserad data. Det är ett svårt problem. Det är klart att vi å ena sidan vill ha en rationell läkemedelshantering. Vi vill också se till att de människor som vi kommer i kontakt med i vården lätt ska kunna veta vilka mediciner vi har använt tidigare, vilka mediciner vi använder och hur de står i förhållande till varandra. Men å andra sidan vill jag ju inte att uppgifter om mig som patient ska spridas i det svenska sjukvårdssystemet och vara tillgängliga för alltför många. Det är en svår avvägning. Jag tror inte att vi har hittat den perfekta avvägningen i det system som vi har i dag. Jag tror att vi har anledning att ytterligare fundera över hur man i alla fall inom slutna sjukvårdssystem, inom en sjukvårdsenhet, ska kunna få en bättre journalföring och bättre kunskap om de olika patienternas medicinering. Men det är en fråga som vi får återkomma till.
Fru talman! Det är inte så konstigt att man hamnar i en diskussion om samhällets problem i stort när man i 30 år har levt i skolan, mött grupper från hela samhället och sett de möjligheter som finns och vad som kan leda till att barn mår illa. Enligt svensk forskning tror man faktiskt att var tjugonde av alla barn och ungdomar i Sverige lider av depression. Kunskapen hos föräldrar och andra vuxna är fortfarande låg i den här frågan. Därför är det otroligt viktigt att kommun och landsting samverkar för att hjälpa barn och ungdomar som t.ex. hamnar i depression och att frågan uppmärksammas betydligt mer på nationell nivå. Jag har sett siffror som visar att det under 1990-talet har skett en trefaldig ökning av försäljningen av sömnmedel mot recept till kvinnor i åldersgruppen 15-24 år. För män i samma ålder har det skett en fördubbling. När det gäller antidepressiva medel är ökningen tiofaldig i denna åldersgrupp för båda könen. En förklaring är givetvis att det är nya och bättre mediciner, att de utvecklas. Det är mycket positivt. Men den negativa utvecklingen när det gäller folkhälsoproblemen är mycket bekymmersam, och medvetenheten om de här problemen är fortfarande låg. Jag läste i Läkartidningen, nr 16 år 2000, en debattartikel från Huddinge Sjukhus. Man menade att det i Sverige i stora delar av läkarkåren ännu finns en bristande förståelse för nödvändigheten av att den värdefulla, kostsamma och potentiellt riskfyllda förskrivningen av läkemedel måste kunna utvärderas på ett reliabelt sätt. All behandling med läkemedel måste alltid innebära att potentiella risker vägs mot den nytta som är möjlig. I samma debattartikel redovisas en undersökning av oselekterade suicidförsök i åldrarna 15-29 år. Fru talman! Vi är ju överens om medikaliseringen och om att introduktionen av nya läkemedel accelererar. Då måste ju biverkningarna på något sätt kunna identifieras snabbare och med större säkerhet. Jag tror att det i framtiden kommer att bli mycket diskussioner om läkemedel. Inte minst den ekonomiska delen kommer att bli klart överskuggande i debatten på grund av landstingens ekonomiska åtaganden. Det kommer också att leda till att marknadsföringen av dem som vill sälja medicinerna ökar, och larmrapporterna kommer att fortsätta att dugga tätt. Förhoppningsvis kommer också den etiska diskussionen att intensifieras. Fru talman! Jag undrar vad socialministern avser att göra för att öka medvetenheten om att vart tjugonde barn i Sverige tycks lida av depression. Det är alltså minst ett barn i en barngrupp i skolan. Det fanns en artikel i Svenska Dagbladet den 29 mars om livsstil. Där sade Anne-Liis von Knorring, professor i barn och ungdomspsykiatri, att deprimerade barn utifrån sett inte verkar så dystra, gråtmilda eller långsamma i tal och rörelser som deprimerade vuxna. Det går alltså längre tid innan depressionen upptäcks. Eftersom jag har arbetat i skolan så många år undrar jag hur många barn jag har missat. Hur många har jag inte sett? Det handlar då om barn som har lidit extra på grund av att jag har saknat medvetenhet. Där tror jag att vi har en viktig grupp. Ministern har ju också pekat på den nya utredningen för skolhälsovården, som jag ser framemot väldigt mycket.
Fru talman! Man kanske ska vara lite försiktig med att så snabbt ta till sig uppgifter om att 20 % av ungdomarna skulle lida av depression. Alltihop handlar naturligtvis om i vilken mån vi vill beskriva ett samhälleligt problem i medicinska termer eller såsom brister i skolans sätt att arbeta. Det kan handla om en bristande möjlighet för eleverna att finna fungerande sociala gemenskaper och om en frustration över tillvaron på olika sätt. Jag vill erinra mig att när jag var ung var en naturlig reaktion mot brister i skolan eller på fritiden att vi försökte göra någonting åt dem genom skolföreningar eller genom eget politiskt eller socialt arbete. Jag tror att vi i större utsträckning måste uppmana unga människor likaväl som andra medborgare att faktiskt göra någonting åt sin sociala eller kulturella situation och inte acceptera att man så fort man känner frustration över sin tillvaro på det ena eller det andra sättet ska bli föremål för medicinsk behandling. Det utesluter dock inte att det faktiskt finns ett alldeles för stort antal ungdomar som också med mycket strikta krav på medicinska indikationer lider av depression och har problem. Det gäller att de får adekvat vård och att de får hjälp. Det är därför som vi måste se till att psykiatrin utvecklas och framför allt att den delen av psykiatrin som vänder sig till barn och ungdomar får de resurser som behövs. Å ena sidan bör man vara en smula försiktig när det gäller att beskriva hur många ungdomar som faktiskt har depression i en allvarlig mening. Å andra sidan bör man se till att barn och ungdomspsykiatrin ger stöd till de barn och ungdomar som behöver hjälp.
Fru talman! Det är inte jag som har konstaterat att det handlar om 20 %. Jag lyfte fram olika artiklar om detta och om de bekymmer som finns. Jag ser detta som mycket allvarligt och vill att vi från nationellt håll ska ta tag i det väldigt snabbt. Jag tror på att öka medvetenheten. Jag vet att många ideella organisationer - idrottsrörelse, kyrkor, frikyrkor - gör otroliga insatser som hjälper ungdomar mycket och sparar väldigt mycket åt samhället. Men jag ser också att vi 1998 köpte in mediciner för närmare 21 miljarder. Läkemedelsbranschen är på väg att bli Sveriges största exportbransch. Då måste vi ju öka medvetenheten. Ska vi följa med i den här utvecklingen? Ska vi låta medikaliseringen ta över eller ska vi stanna upp? Jag läste också tidningen Accent från IOGT/NTO, nr 2 som kom i mars, och den ger faktiskt en skrämmande läsning om unga människor som fastnar i beroende. Det är väl det vi vill hjälpa ungdomar ifrån. Det behövs en större samordning av vård och behandlingsprogram så att man kan diskutera och förbättra kvaliteten. Sedan gjorde Gunnar Bergendal, Apoteket AB, en undersökning av förskrivningen av antidepressiva läkemedel. Undersökningen visar att förskrivningen av antidepressiva medel till kvinnor 15-19 år var 3,8 i genomsnittlig dygnsdos per tusen invånare 1997. År 1998 hade den ökat till 5,57 och år 1999 till 7,07. Det är en ganska skrämmande redovisning från Apoteksbolaget. En annan redovisning visar att den totala förskrivningen av antidepressiva medel ökat kraftigt under 90-talet, men att förskrivningen av benzodiacepiner minskat under denna period. Det finns ju olika redovisningar. Men problemet är allvarligt.

Fru talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig om regeringen avser att föreslå förtydliganden i berörd lagstiftning, så att hjälpmedelsbeslut ska kunna överklagas. Den situation som Marietta de Pourbaix-Lundin beskriver i interpellationen har funnits alltsedan den personliga assistansen infördes som en rättighet enligt LSS. Det kan ibland vara svårt att klart avgränsa ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän när det gäller vad som är arbetshjälpmedel respektive personliga hjälpmedel, eftersom hjälpmedelsverksamheten omfattar så många olika områden. 1989 års handikapputredning prövade frågan om en rättighets eller skyldighetslagstiftning på hjälpmedelsområdet. Utredningen pekade bl.a. på svårigheterna att avgränsa vilka hjälpmedel som skulle omfattas av en rättighetslagstiftning och att det skulle krävas en förteckning över alla de hjälpmedel som skulle ingå. Erfarenheterna från tidigare användning av hjälpmedelsförteckningar visar att de riskerar att hämma förskrivningen av nya produkter. Handikapputredningen konstaterade att en rättighetslagstiftning skulle omfatta närmare en halv miljon människor. Eftersom ekonomin ännu inte möjliggör en volymökning av både de stora gruppernas önskemål om fler och bättre hjälpmedel och en satsning på mindre och eftersatta grupper, riskerar en rättighetslagstiftning med möjligheter att överklaga beslut också att konservera ojämnheter mellan olika gruppers tillgång till hjälpmedel. Med hänsyn till de beskrivna riskerna valde därför den dåvarande regeringen i stället att göra ett förtydligande i hälso och sjukvårdslagen i samband med handikappreformen 1994. I samband med förtydligandet i hälso och sjukvårdslagen gjordes ett försök till definition av hjälpmedel för den dagliga livsföringen samt hjälpmedel för vård och behandling. Som exempel på hjälpmedel för den dagliga livsföringen nämns i propositionen Om stöd och service till vissa funktionshindrade bl.a. hjälpmedel för att kunna tillgodose grundläggande behov som att klä sig, äta eller sköta sin hygien samt kunna förflytta sig. Detta ska enligt propositionen gälla oavsett om den enskilde själv eller med hjälp av någon annan ska utföra uppgiften. Som hjälpmedel för vård och behandling nämns bl.a. medicinsktekniska produkter samt hjälpmedel som kompenserar förlust av en kroppsdel eller kroppsfunktion som t.ex. proteser och ortoser. Bra hjälpmedel är för många en förutsättning för ett oberoende liv. Hjälpmedlen underlättar det dagliga livet och ökar tillgängligheten till omgivningen. Det är därför en skyldighet för samhället att tillhandahålla dem som har behov väl fungerande och individuellt anpassade hjälpmedel, även om hjälpmedlen inte är en överklagningsbar rättighet. Kostnader för hjälpmedel ingår inte i den statliga assistansersättningen vare sig det gäller personliga hjälpmedel eller arbetshjälpmedel. Kommunförbundet och Landstingsförbundet försökt att enas om ett gemensamt synsätt på ansvaret för hjälpmedel till personer med personlig assistans utifrån de definitioner som gjordes i propositionen. Deras ståndpunkt presenterades i skriften Hjälpmedelsansvarets fördelning mellan landsting och kommuner. De anser att om den enskilde till följd av ett funktionshinder är i behov av en lyft i sin bostad som används av personalen eller en individuellt anpassad rullstol som körs av personal ska dessa betraktas som individuella hjälpmedel. Arbetsgivarens ansvar bör endast avse sådan utrustning som behövs för att förebygga ohälsa bland personalen. Regeringen avser för närvarande inte att göra några nya förändringar i hälso och sjukvårdslagen, utan förutsätter att landstingen och kommunerna följer den överenskommelse de gjort om ansvarsfördelningen. Regeringen har dock i propositionen Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken aviserat att en särskild utredare bör se över hjälpmedelssituationen för studerande med funktionshinder. Jag kommer att följa utvecklingen på övriga områden inom hjälpmedelsverksamheten och om det finns skäl återkomma i frågan.
Fru talman! Jag får tacka socialministern för svaret, i alla fall på min andra fråga. Svar på min första fråga tycker jag inte att jag över huvud taget har fått. Men det kanske jag kommer att få under den debatt vi ska ha. Jag har tagit upp de här frågorna eftersom jag besökte ett kooperativ som driver personlig assistans. Jag fick då höra om fler hårresande fall, där personer som haft personlig assistans via kommunen och sedan valt en alternativ arbetsgivare för den personliga assistansen har blivit fråntagna hjälpmedel som de redan hade. Man har kommit hem till en person och hämtat rullstolen i samma stund som den funktionshindrade valde en annan arbetsgivare än kommunen. Det är det ena exemplet. Det andra exemplet är en flicka som bor i Boden. Hon skulle flytta till en egen lägenhet och ha personlig assistans via ett alternativ, dvs. inte via kommunen. Hon kan inte flytta dit, för man vägrar installera en lyft i lägenheten med hänvisning till att hon har en alternativ arbetsgivare och då ska denna alternativa arbetsgivare stå för hjälpmedlen enligt LSS och Där hoppas jag att socialministern och jag är överens. Det är det enda svaret på min första fråga, att kostnaden för hjälpmedel inte ingår i den statliga assistansersättningen. Ändå försöker dessa kommuner och landsting tvinga alternativen att betala hjälpmedlen med de pengarna. Jag hoppas att socialministern klart tar avstånd från detta.

Det var egentligen vad min första fråga handlade om. Jag formulerade den på det här sättet: "Avser regeringen vidta några åtgärder för att undvika att funktionshindrade på beskrivet sätt blir fråntagna sina hjälpmedel eller nekade behövliga hjälpmedel?" På den frågan har socialministern verkligen undvikit att svara. Men jag hoppas att jag får ett besked nu om vad socialministern avser att göra för att det inte ska bli så här. Jag har försökt hitta lagstiftning, men det finns inget lagligt stöd för att kommuner och landsting får göra på det här sättet. Ändå gör man det, inte bara på ett ställe i Sverige, utan det sker på flera ställen. Det är där jag kommer till min andra fråga. Dessa människor är utlämnade, de kan inte göra någonting och de kan inte överklaga beslutet. Svaret på den andra frågan har socialministern utvecklat väl. Den behöver jag inte gå in på mer. Detta hade aldrig behövt uppkomma om inte vissa kommuner och vissa landsting hade satt funktionshindrade i situationen att bli fråntagna hjälpmedel eller nekade hjälpmedel.
Fru talman! Det skulle inte skada om vi försöker hålla oss till den problemställning som faktiskt är giltig. Det är inte så att någon beslutar om att inte ställa upp med hjälpmedel på grund av ett byte av arbetsgivare. Problemet är - som beskrevs en gång tiden i den borgerliga propositionen om assistansersättningen - att arbetsgivaren ska stå för de tekniska hjälpmedel som handlar om att underlätta för den anställda personalen, medan huvudmannen - kommunen eller landstinget - ska stå för de hjälpmedel som hjälper den funktionshindrade att leva ett värdigt liv. Det är fråga om en svår gränsdragning. Vad ska arbetsgivaren stå för, och vad ska betraktas som personliga hjälpmedel? För att reda upp detta har Kommunförbundet och Landstingsförbundet gjort en överenskommelse med en rekommendation. Där föreslås att kommuner och landsting ska följa följande regel. Om den enskilde till följd av ett funktionshinder är i behov av en anpassad säng eller lyft i sin bostad bör detta kunna betraktas som ett hjälpmedel i den dagliga livsföringen även om de också används av personalen. En individuellt anpassad rullstol som körs av vårdare eller personal bör betraktas som ett individuellt hjälpmedel och inte som en arbetsteknisk utrustning. Alltså ska man ha det. Arbetsgivarens ansvar avser endast sådan arbetsteknisk utrustning som krävs för att förebygga och förhindra ohälsa och olycksfall bland personalen. Problemet har handlat om vad som är arbetsgivarens ansvar och vad som ska betraktas som hjälpmedel för personlig livsföring. Det har inte ett dugg att göra med vem som sedan är arbetsgivare. Antingen står kommunen för arbetsgivarens ansvar eller någon annan arbetsgivare. Nu har Kommunförbundet och Landstingsförbundet kommit överens om rekommendationen, som innebär att man drar en mycket skarp gräns när det gäller vad som är arbetstekniska redskap. Det betyder att de problem som har skildrats inte skulle behöva uppkomma. Man ska naturligtvis ha rätt att behålla hjälpmedlen oavsett vem som är arbetsgivare. Följer landstingen och kommunerna rekommendationen dyker problemet inte upp.
Fru talman! Uppenbarligen följer de kommuner och landsting jag pratar om inte denna rekommendation. För de personer som detta gäller - jag har själv träffat en av dem - har man inte kunnat säga att hjälpmedlet är till för personalen utan för den enskilde. Det är inte meningen att den funktionshindrade ska hasa sig fram på golvet. Man behöver faktiskt en rullstol för att ta sig fram, även om man inte kan köra den själv. Hur ska man ta sig från rullstolen till sängen eller toaletten? Då behöver man naturligtvis en lyft, även om man inte kan trycka på knappen själv. I de fall jag har tagit upp har det inte varit fråga om arbetshjälpmedel för personalen utan individuella hjälpmedel. Ändå beter sig de berörda kommunerna och landstingen på det sättet. Då blir den enskilde helt ställd eftersom det inte går att överklaga. Vilket råd ger socialministern? Det hjälper inte med någon tjusig överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Kommunförbundet om berörda kommuner och landsting totalt struntar i detta. Socialministern har ändå yttersta ansvaret. Är det något glapp i vår lagstiftning? Jag tror inte att någon i kammaren har avsett att det ska bli så, ändå blir det så. Kommuner och landsting kör ett Svarte Petter-spel med de enskilda. Så kan det inte få fortsätta. När jag fick höra talas om detta blev jag oerhört upprörd. Jag trodde inte att det var sant att det kunde hända i Sverige år 2000 - ändå gör det det. Socialministern måste tala om vad socialministern avser att göra för att det inte ska fortsätta så. Berörda kommuner och landsting är s-kommuner och slandsting. Det är socialministerns eget folk som sitter i majoritet där. Jag är snäll och nämner inte direkt vilka det är fråga om. Jag skulle kunna peka ut dem, men jag gör det inte. Socialministern har ett stort ansvar att göra någonting, så att det inte fortsätter så. Ett alternativ hade varit att kunna överklaga för att få sin rätt. Jag förstår att det är mer komplicerat. Något måste göras. Jag väntar på att socialministern ger mig ett litet bättre svar än att hänvisa mig till en överenskommelse mellan Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Det hjälper inte de enskilda ett förbaskat dugg.
Fru talman! Frågeställningen är grundad på något slags politisk föreställning om att socialdemokrater är onda politiker och borgerliga goda politiker. Jag skulle vilja överraska med följande besked. Det var den borgerliga regeringen som bestämde sig för att inte göra frågan överklagningsbar. Man hänvisade till Handikapputredningen och tidigare diskussioner och sade att det inte är rimligt att just hjälpmedelsersättningen blir överklagningsbar. Det går inte att hantera, och det blir ett svårt system. Alltså bestämde man sig för att göra detta till en skyldighet för kommunerna och landstingen. Problemställningen beskrevs redan då som att man måste skilja på vad som är redskap som är till för personalen i vården och de hjälpmedel som är till för den enskilde. På socialdemokratiskt initiativ i Landstingsförbundet och Kommunförbundet har man gjort en överenskommelse om hur man ska hantera detta med hjälp av en rekommendation till kommunerna. Det är socialdemokraternas ansvar. Nu gäller det att se till att kommunerna lever efter denna rekommendation. Jag skulle kunna räkna upp många exempel på hur borgerliga kommuner missköter sig. Ansvaret nu är att se till att få ett regelverk som är begripligt och går att följa. Kommunerna ska nu veta vad som gäller. Den överenskommelse som är tecknad mellan Kommunförbundet och Landstingsförbundet och som nu går ut som en rekommendation till kommunerna kommer att klara upp problemen. Vi kan väl se till att inte skapa misstämning mellan de olika politiska partierna. Nu vet vi vad som gäller, och nu ska vi se till att få ut kunskapen.
Fru talman! Min misstänksamhet kommer av att man på olika sätt har försökt att försvåra för alternativ inom ramen för den personliga assistansen. Det har socialdemokraterna gjort. Då blir jag misstänksam om att detta är ytterligare ett sätt att svälta ut dem. Vem vill välja en alternativ arbetsgivare än kommunen om man vet att man inte får hjälpmedel - därav min misstänksamhet? När jag såg vilka kommuner och landsting som var berörda kom, socialministern, min misstänksamhet. Om Socialdemokraterna har velat ändra och göra frågan om hjälpmedel överklagningsbar har socialdemokraterna haft sex år på sig att lägga fram ett sådant lagförslag. Vi har sedan 1995 föreslagit i våra motioner en hjälpmedelsgaranti som skulle garantera hjälpmedel. Det är ett steg på vägen. Nu tycker jag, precis som socialministern, att vi ska göra allt för att se till att kommuner och landsting följer detta. Det är fråga om de lagar vi har stiftat i riksdagen räcker för den enskilde så att inte rullstolen hämtas eller en lyft i lägenheten vägras. Är socialministern helt övertygad om att överenskommelsen räcker mellan Kommunförbundet och Landstingsförbundet? Jag är, tyvärr, inte övertygad om det. De fallen jag tar upp har hänt just nu. De pågår just nu. Jag har inte tagit upp några gamla fall. Socialministern har sagt att han ska noga följa hjälpmedelssituationen i övrigt framöver och noga överväga för att se om det behöver göras något ytterligare i riksdagen så att enskilda inte kommer i kläm. Vi är alla företrädare för de enskilda. Jag antar att även socialministern har blivit upprörd när han läser om sådana saker - ett Svarte Petter-spel med enskilda medborgare för att komma ifrån kostnader. Det är medborgare som vi ändå alla tycker ska ha rätt till all hjälp de kan få.

Fru talman! Jag tycker inte att det är så svårt att förstå upprördheten över en sådan situation som Marietta de Pourbaix-Lundin beskriver. Om man blir fråntagen ett hjälpmedel som man har vant sig att leva med är det naturligtvis orimligt. Men min uppgift är inte att diskutera enskilda fall utan att diskutera principerna. Den problemställning som jag däremot kan ha respekt för är just gränsdragningen mellan vad som är ett arbetsgivaransvar och vad som är hjälpmedelsstöd. Det glädjande är att Kommunförbundet och Landstingsförbundet nu snävar in detta till att handla om sådana hjälpmedel som strikt kan motiveras av arbetsmiljöskäl för att skydda personalen. Det betyder att väldigt mycket av det som vi har diskuterat kommer att definieras såsom hjälpmedel för den enskildes livsföring. Om man nu följer det här ska dessa problem inte uppstå. Det är då viktigt att markera att detta gäller oavsett vem som är arbetsgivare. Oavsett om man använder kommunala eller privata arbetsgivare ska de ställa upp med hjälpmedel. Om vi följer den här rekommendationen bör vi, enligt min bedömning, kunna lösa de här problemen.

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat om jag avser att med min danske kollega ta upp frågan om förskrivning av heroin till heroinmissbrukare i Danmark. Anledningen till frågan är de uttalanden som gjorts om att denna fråga ska behandlas av det danska folketinget, vilket påstås gett upphov till särskild oro i främst Skåne. Denna fråga vann ej gehör i en första instans i det aktuella danska utskottet. Det förefaller osannolikt att frågan ens kommer att behandlas i danska folketinget. Min danske kollega är inte positiv till frågan. Vidare har FN uttalat sig mycket kritiskt mot de heroinförskrivningsförsök som i dag pågår, där man menar att de aktuella länderna bryter mot lydelsen i FN:s konventioner om narkotika. De länder som bedriver försöksverksamhet med förskrivning av heroin gör detta som ett led i en forskningsverksamhet. Det finns ingen möjlighet att sådan verksamhet kan "exporteras" till Sverige. Vidare framgår av artikel 152 i Amsterdamfördraget, som talar om åtgärder på narkotikaområdet, att gemenskapens insatser endast ska komplettera medlemsstaternas och fullt ut respektera medlemsstaternas eget ansvar för organiserandet av insatser mot narkotikamissbruk.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret på min interpellation. Det var ett mycket glädjande besked att få ta emot här i kammaren. Det är inte så ofta som vi i oppositionen får ta del av bra svar. Anledningen till min interpellation är att jag deltog i en större narkotikadebatt i Köpenhamn den 27 september förra året. Den arrangerades av Norden mot narkotika, där bl.a. Danmarks hälsominister Carsten Koch deltog. Under debatten framkom det klart och tydligt hur positiv hälsoministern var till ett eventuellt kommande heroinprojekt i Danmark. I höstas var halva justitieutskottet på en studieresa till Schweiz, och vi var i staden Bern och studerade heroinprojekt på närmare håll. Jag kan informera socialministern om att vi samtliga från respektive partier tog helt avstånd från de projekt som pågår i Såvitt jag förstår av svaret här i dag har inte socialministern några som helst tankar på att över huvud taget lägga fram förslag om heroinprojekt i Sverige. Vidare erhöll jag information om en skrivelse som under april månad gick ut från SMD-gruppen, Regional samverkan mot droger. Skrivelsen var undertecknad av representanter från Kristianstads kommun, Föräldraföreningen mot narkotika i Kristianstad. Det var den här gruppen som skickade skrivelsen till socialministern, eftersom de var väldigt oroliga för hur den här debatten skulle komma till stånd i folketinget. Flera av dem var med på den debatt som jag satt med vid i höstas och där hälsoministern var så positiv. Det är inte att undra på att de som bor i Skåne känner så, med tanke på att Danmark har vissa liberaliseringstankar. Det blir som ett gissel för många föräldrar som bor i Skåne och som är oroliga för sina barn genom närheten över Sundet. Jag hoppas nu att SMD-gruppen har fått samma positiva svar som jag har fått här i dag. Nu undrar jag om socialministern och hans motsvarigheter i de nordiska länderna har diskuterat någon gemensam policy vad gäller narkotikafrågor. Jag tänker närmast på om ni har något forum där nordiskt samarbete i de här frågorna kommer fram.
Fru talman! Det överraskar mig en smula att min förre danske kollega Carsten Koch skulle vara positiv. Jag hade möjlighet att diskutera både alkoholfrågan och narkotikafrågan med honom, och jag fick då ett intryck av att han i likhet med mig företräder en mycket restriktiv hållning. Men jag blir naturligtvis lite osäker när jag hör denna skildring. Dock är Carsten Koch inte längre socialminister. Den som jag har haft kontakt med är den nye danske socialministern, som inte har några ambitioner över huvud taget att föreslå något heroinförskrivningsförsök. Jag tror att det är rätt viktigt att markera detta, därför att i den allmänna narkotikapolitiska debatten påstås det med jämna mellanrum att vi genom EU samarbetet skulle vara tvingade att ta till oss de liberaliseringstankar som finns ute i Europa när det gäller narkotika. Det finns inget stöd för sådana farhågor. Vi är inte tvingade att på narkotikaområdet följa några andras intentioner, utan vi ska fullfölja den narkotikapolitik som vi har stakat ut här i Sverige. Jag menar att vi har alla skäl att fortsätta en mycket restriktiv hållning och att inte tillåta denna typ av försök. Vi vet att vi fortfarande har problem på narkotikaområdet, och på några områden kan vi också säga att de växer. Men jag tror inte att det skulle hjälpa oss om vi började acceptera förekomst av narkotika och började resonera om olika former av förskrivning av narkotika såsom ett led i bekämpningen. Det är viktigt att säga att vi ska fullfölja den restriktiva politik som vi har fört hittills. Jag tycker att det är glädjande att kunna säga att den danska regeringen, i likhet med övriga nordiska regeringar, har samma hållning. De internationella kontakter vi har går numera i huvudsak via hälsoministerrådet i EU. I de diskussioner som har förts om att upprätta ett folkhälsoinstitutsprogram, där också kampen mot droger - narkotika likaväl som alkohol och tobak - ska vara en väsentlig del, har jag fått ett intryck av att samtliga regeringar i Europa företräder en mycket restriktiv hållning och att vi har lätt att vinna förståelse i övriga regeringar, åtminstone när det gäller narkotikabekämpningen. Vi har, som bekant, möjligtvis en annan uppfattning i alkoholfrågorna, där man tycker att vi är alltför restriktiva. Men på narkotikaområdet är jag optimistisk och tror att vi ska kunna ha samma hållning mellan de europeiska länderna. Ministerrådet är för sin del mycket restriktivt. Även om det i det europeiska parlamentet skulle finnas några mindre grupper som har en annan hållning, tror jag inte att EU kommer att tvinga oss till någon annan politik än den vi har fört hittills.
Fru talman! Jag får be om ursäkt för att jag nämnde den förre hälsovårdsministern Carsten Koch, men det var han som var så drivande i den här debatten och som med Framstegspartiet, om jag säger det på svenska, ville lägga frågan i socialutskottet redan under höstkanten. Jag kontrollerade det och fann att frågan låg för behandling där. I och med att den här skrivelsen kom tänkte jag inte på att det är en ny socialminister. Det är ju väl att den nya hälsovårdsministern har den här inställningen. Jag är väldigt tacksam för att socialministern håller den här linjen gentemot de andra nordiska länderna, för det är viktigt att vi håller ihop. Vad danskarna sade i den här debatten var nämligen att man måste förstå att Danmark har ett annat geografiskt läge och kanske därför har de här tankegångarna. Då kan vi sätta streck för debatten om heroinprojekt. Men när jag nu ändå har tillfälle att träffa socialministern i kammaren vill jag ta upp en annan projektform som vi har i Sverige. Det gäller metadonprojekten som vi har några stycken i Sverige. Jag undrar: Ska dessa projekt få fortsätta i Sverige? Finns det tankar på att utöka dem, eller finns det kanske tankar på att t.o.m. börja avveckla några av metadonprojekten? Man kan ju ha många synpunkter på om man ska ge metadon eller inte. Om man säger att Sverige ska vara väldigt restriktivt - här har vi ju fria sprutor osv. - tycker jag att man varken ska ge läkemedel eller verktygen sprutor och kanyler. Först säger man att man är restriktiv från Sveriges sida, och sedan tycker att man kan ha olika typer av sådana här projekt. Det skulle vara mycket intressant att höra vad socialministern har att säga om metadonbehandling.
Fru talman! Jag är inte beredd att ge ett besked till De är föremål för en utvärdering, och vi ska redovisa ett ställningstagande till i vad mån de ska fortsätta och i så fall i vilken form. Jag har inte hört någon som kräver någon större utbyggnad av projekten. Snarare handlar det väl om att möjligen fortsätta på nuvarande nivå alternativt att avveckla någon del av projekten. Jag är alltså inte beredd att ge något besked på den punkten ännu, men det kommer ganska snart ett besked om vad som ska hända med metadonprogrammen.
Fru talman! Jag vill bara avsluta debatten och tacka för de svar jag har fått. Jag får avvakta vad man säger om metadonet och be att få återkomma.

Fru talman! Yvonne Oscarsson har frågat mig dels om regeringen avser att i kontakter med Socialstyrelsen ta upp frågan om vilka åtgärder som ska vidtas för att sprida kunskap om farorna med läkemedel som innehåller dextropropoxifen, DXP, dels om regeringen avser att i kontakt med Läkemedelsverket verka för att läkemedel som innehåller DXP ska beläggas med strängare restriktioner. Läkemedelsverket granskar och värderar fortlöpande rapporter om biverkningar av läkemedel och även fall av överdosering. DXP är ett komplicerat läkemedel som för olika individer kan ge varierande mängder av aktiv substans i blodet och som har en relativt smal säkerhetsmarginal. Redan en liten ökning i dos eller samtidigt intag av andra läkemedel eller alkohol kan ge upphov till allvarliga och snabbt insättande biverkningar. På grund av detta har Läkemedelsverket informerat förskrivande läkare om att förskrivning av läkemedel som innehåller DXP måste ske med största försiktighet och att skälet för förskrivningen måste prövas noga och individuellt. Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket anordnade våren 1999 ett informationsmöte angående det stora antalet observerade dödsfall i samband med intag av DXP med inbjudna representanter för sjukvård och skolhälsovård, experter inom missbruks och suicidproblematik, berörda myndigheter samt Apoteket AB. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har enats om att skyndsamt lägga fram ett åtgärdsprogram, och arbete pågår med detta. Målsättningen är, enligt Läkemedelsverket, att få en mer korrekt och minskad användning av DXP. Mot denna bakgrund avser jag inte att ytterligare diskutera frågan med Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket.
Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag har full förståelse för om en minister inte i detalj kan sätta sig in i olika frågor, och det här är väl ett specialområde som inte är alltför lätt om man inte ägnar mycket tid åt det. Enligt svaret har ministern inte för avsikt att diskutera den här frågan, vare sig med Socialstyrelsen eller med Läkemedelsverket. Då måste jag fråga: Varför? Jag tillhör dem som har lärt mig sedan jag var liten att när man inte förstår så ska man fråga tills man får svar så att man förstår. Och därför måste jag åter fråga: Varför? Redan 1971 konstaterade man att DXP kunde vara dödligt även i mindre doser. Redan 1964 inträffade det första dödsfallet. Det var en ung tonårsflicka som dog av något av dessa preparat. I dag finns det åtta preparat som innehåller DXP. Dessa preparat får man mot lätt eller måttlig smärta. Detta är alltså inget preparat som man får vid mycket stark smärta som man har svårt att stå ut med. Dessa mediciner är populära. Det beror inte på att dessa mediciner har bättre smärtstillande effekt än andra läkemedel. Däremot är de mycket farligare än alla andra. De har mycket hög giftighet. Även den dos som man får föreskriven av sin läkare behöver inte överdoseras speciellt mycket för att det ska få katastrofala följder. Andningssystemet kan slås ut, och man kan dö. Och om man blandar dessa mediciner med alkohol eller andra mediciner behövs det en ännu mindre överdosering för att det ska vara dödligt. Detta nämner också socialministern i svaret. Det finns redan i dag mediciner på marknaden som har lika bra smärtstillande effekt men som inte är lika giftiga och framför allt inte lika beroendeframkallande. Då måste jag återgå till min fråga. Varför vill inte regeringen ta upp kontakter med Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket om dessa mediciner? I detta sammanhang vill jag påpeka att alla de människor som äter dessa mediciner inte behöver känna någon skuld för att de gör det, eftersom de ofta äter mediciner som läkare föreskriver och som läkare tycker och tror fungerar bra. De flesta patienter vet ju inte från början att det finns alternativa mediciner, utan de tar emot den hjälp som de får av läkarna och tror naturligtvis att det är den bästa hjälp som finns att få. Vad betyder det då att dessa medel är beroendeframkallande? Jo, de är fysiskt beroendeframkallande, vilket betyder att kroppen reagerar om den inte får dessa mediciner. Det kan handla om att man skakar, darrar, svettas, blir illamående, får huvudvärk och att man t.o.m. kan få kramper. Kroppen blir abstinent om den inte fylls på med detta medel. Sedan finns det ju olika kriterier för hur man bedömer om en människa är beroende, bl.a. att man känner ett starkt sug efter detta. Man mår alltså dåligt om man inte tar denna medicin. Andra kriterier är kontrollförlust över mängd och tid. Man blir abstinent. Man får ökad tolerans. Man behöver alltså efter en tids användande ta fler tabletter för att uppnå samma effekt. Och man fortsätter att använda dessa mediciner trots att man kanske egentligen inte mår bra av dem, och livet blir mer och mer fokuserat på dessa mediciner och på användandet. Det tillsammans med den höga giftigheten gör ju att dessa mediciner är så oerhört farliga.
Fru talman! Jag skulle kunna svara: Varför kan inte Yvonne Oscarsson läsa? Följande står i mitt svar. "Mot denna bakgrund avser jag inte att ytterligare diskutera frågan med Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket." Svaret är mycket enkelt. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket är just nu fullt upptagna med att arbeta fram ett åtgärdsprogram som syftar till att minska användningen av läkemedel med DXP och få en mer korrekt användning. Det är precis det som vi har myndigheter till. Det är ju inte Sveriges riksdag som ska bestämma om förskrivningen av läkemedel i varje enskilt fall. Men vi måste ha bra myndigheter som har kontroll över förskrivningen och som har kontroll över läkemedelsanvändningen. De krav som vi ställer på Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i detta fall försöker de leva upp till, nämligen att utarbeta ett program i fråga om detta. Och då finns det inte skäl att ytterligare ta kontakt. Vi har försäkrat oss om att detta arbete pågår, och vi räknar med att det kommer att ske skyndsamt. Det är förklaringen.
Fru talman! Jo, jag är läskunnig. Det tror jag att ministern förstår att jag är. Det är väldigt bra om man håller på att titta på detta. Men det som gör mig lite bekymrad är att ministern den 19 maj i fjol svarade på en liknande fråga från Lena Olsson från mitt parti. Det skedde inte i en interpellationsdebatt, utan det var en skriftlig fråga. Såvitt jag förstår fick hon ungefär samma svar. Därför blir jag lite orolig. När kommer detta att ske? Under den tid som detta pågår dör det ju människor på grund av att de använder dessa tabletter. Jag är orolig över att det inte är så att säga riktigt rumsrent att tala om de saker som jag tar upp, eftersom dessa tabletter inte har bättre smärtlindrande effekt. Men socialministern får väl se till att jag inte behöver vara så orolig. Däremot blir man lite full av dem. Man blir alltså lite berusad. Man känner sig lite cool. Man blir lite bedövad i huvudet. Man får alltså inte mindre ont än om man skulle äta andra tabletter. Och har man då problem med att man inte är lugn utan har känslomässiga psykiska problem, då borde man ju få någon annan sorts hjälp än smärtstillande mediciner. Och då kommer min oro. Är det för att dessa mediciner är så berusande och eftertraktade och att så oerhört många människor använder dem som gör att det inte är riktigt rumsrent och önskvärt att tala om det här? Jag är lite rädd för att om vi pratar mycket om det här utan att göra någonting så kan det utvecklas till en medicinsk skandal. Vi minns väl, även om jag själv inte minns speciellt mycket, det här med neurosedyn på 60-talet. Jag var så ung då, men jag har ju läst. Jag känner också människor som blev skadade av de medicinerna. Det jag kommer ihåg är ju den debatt som var om barbituraterna, som man förbjöd till slut. Det finns två forskare, Ulf och Birgitta Jonasson, som under sex år har forskat på det här med dextropropoxifen. Birgittas doktorsavhandling ska försvaras nästa vecka vid Rättsmedicinska institutionen i Uppsala. Ulf Jonasson ska presentera sin vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg i höst. De har skrivit en bok, som ser ut så här. Jag tror att socialministern känner till den. Det här är en populärvetenskaplig presentation, vilket jag tycker är väldigt bra. När jag har försökt läsa olika doktorsavhandlingar är det bara att erkänna att det är väldigt svårt. Det mesta är ju också på engelska. Så även om man är läskunnig, herr minister, är det inte alltid så lätt att förstå innebörden, framför allt inte om det är skrivet på ett annat språk. Att diskutera är i alla fall bra, och det står att detta pågår. Att hålla ögonen öppna är också bra. Vi ska hålla ögonen öppna för den här problematiken. Men att människor blir förgiftade och dör under tiden som vi pratar och tittar är inte så bra, tycker jag. Jag och Sven-Erik Sjöstrand skrev under allmänna motionstiden en motion om att vi tyckte att man skulle titta på det här om dextropropoxifen inte skulle kunna klassas som narkotika. Då kommer min nästa fråga. Bensodiazepiner, t.ex. valium, sobril och sådant, är narkotikaklassade med mycket mindre giftighet. Det är svårt att dö av att man tar för många. Varför kan man då inte tänka sig att narkotikaklassa de här medicinerna, som har så mycket högre dödlighet än bensodiazepiner?
Fru talman! Vår uppgift i kammaren är rimligtvis inte att diskutera i stället för att låta myndigheterna göra vad de ska göra. Vad vi kan förvänta oss är att de myndigheter som är ansvariga för de här frågorna agerar i enlighet med de förordningar som gäller. Jag är ganska tillfreds med att arbete nu pågår i samverkan mellan Läkemedelsverket och Socialstyrelsen om ett åtgärdsprogram som leder till att man ska minska användningen av DXP. Jag är övertygad om att det här innebär att man från både Läkemedelsverket och Socialstyrelsen tar den problematik som ligger bakom på allvar, och de känner säkerligen inte någon sorts rädsla för att diskutera problemställningen. Jag är övertygad om att det här arbetet kommer att leda till att vi får en minskning och att vi får en tydlighet när det gäller förskrivning av läkemedel. En annan fråga är vilka läkemedel som ska narkotikaklassas. Det är möjligt att vi har skäl att ytterligare vidga när det gäller vilka läkemedel som ska klassas som narkotika. I vad mån DXP är ett sådant läkemedel kan jag inte svara på.
Fru talman! Jag vill inte att ministern ska tro att jag på något vis är otacksam för den här debatten. Jag vet precis, tror jag i alla fall, att vår uppgift i riksdagen inte är att gå in i detalj. Men det är ändå ett tillfälle att få fram vad man tycker och tänker, och vi har möjlighet att säga vad vi tycker och tänker. Det tycker jag att vi ska använda oss av, vi som är förtroendevalda. Men jag är väldigt glad åt den här debatten, det måste jag säga. I Norge och Danmark har man ju narkotikaklassat de här medicinerna för rätt länge sedan. I Norge gjorde man det 1982 och i Danmark 1988. Då blir det så att man föreskriver på ett helt annat sätt. Man använder särskilda blanketter, och man har andra möjligheter att följa upp. Jag ska försöka att klämma in en sista fråga. Det handlar om något som jag tycker att man kan jämföra lite med, nämligen det narkotiska preparatet GHB, som ministern säkert har diskuterat många gånger både i den här kammaren och på andra ställen. Jag tycker att det är bra att man kom fram till att det skulle narkotikaklassas. Vad jag känner till är det mellan åtta och nio dödsfall i Sverige av GHB. När det gäller dextropropoxifen är det kanske 5 000 människor som har dött sedan 1971. Med det vill jag bara något belysa giftigheten och allvaret i det här. Det här är mediciner som har sådan där röd triangel när man går till doktorn. Då blir man ofta informerad av sin läkare om att med den här ska du inte köra bil. Men man får nästan aldrig, vill jag påstå, information om att de är mycket starkt giftiga, om att man inte ska överdosera, om att man inte ska blanda med andra mediciner och om att de är beroendeframkallande. Det är som jag sade förut så att vi har en väldigt hög tilltro till läkare, och det ska vi ha. Men ibland kanske det blir lite fel. Jag vill tacka socialministern en gång till. Jag ska passa på att lämna över doktorsavhandlingen. Den är på engelska, och den är svår. Men jag utgår från att ministern är läskunnig. Det här blir bra kvällsläsning!

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att från nationell nivå stimulera inrättandet av en äldreombudsman med främjande uppgifter samt myndighetsutövning för de äldres rättssäkerhet i Västra Götaland. Hagström anser att Socialdepartementet bör se över vilka nationella uppgifter som under en försöksperiod skulle kunna delegeras för att på bästa sätt ge äldre närhet till främjande åtgärder och myndighetsutövning för den äldres rättssäkerhet. Ulla-Britt Hagström och jag är helt överens om att frågor som rör myndighetsutövning och äldres rättssäkerhet är mycket viktiga. Med undantag av det statliga ansvaret för lagstiftning och rättsväsende ligger dock ansvaret för myndighetsutövning riktad gentemot äldre i första hand på lokal nivå, t.ex. kommunernas äldreomsorg och försäkringskassorna. Under senare år har regering och riksdag genom olika åtgärder arbetat för att stärka äldres ställning inom äldreomsorg och äldrevård. I propositionerna Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, Patientens ställning och Stärkt patientinflytande finns flera förslag vilkas syfte är att förbättra rättssäkerheten.

Rapporter från länsstyrelserna och Socialstyrelsen visar att många kommuner påbörjat utvecklingen av ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete inom äldreomsorgen. Att utveckla rutiner för att stärka den enskildes rättssäkerhet samt förbättrad informationsöverföring mellan olika personalgrupper är två områden som varit föremål för ett mer systematiskt kvalitetsarbete. När det gäller de mer allmänna uppgifter för Äldreombudsmannen som beskrivs i interpellationen, t.ex. kvalitetsutveckling och kontaktlänk till vårdoch omsorgsutbildningar, är det frågor som redan i dag ingår i kommunernas och landstingens ansvarsområden. Mitt svar är mot bakgrund av det redovisade att jag för närvarande inte avser att vidta några åtgärder från nationell nivå för att stimulera inrättandet av en äldreombudsman med främjande uppgifter samt myndighetsutövning för de äldres rättssäkerhet i Däremot kommer jag noga att följa situationen när det gäller äldres rättssäkerhet och myndighetsutövning gentemot äldre samt utvecklingen av äldreomsorgen och om så behövs återkomma till riksdagen.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Min interpellation är ställd utifrån möjligheten att tillgodose kvalitet och närhet för äldre personer. Kommunernas ambition att tillsätta äldreombudsmän är i sig god. Men det finns ingen möjlighet för kommunerna att bygga upp en talesman för äldre med ett helhetsperspektiv på det sätt som vi skulle kunna göra med en äldreombudsman i Västra Götaland. Kristdemokraterna har egentligen länge verkat för en äldreombudsman som en myndighet på nationell nivå. Regionen Västra Götaland med dess 1,5 miljoner invånare skulle vara ett lämpligt område att pröva en äldreombudsman i. En sådan skulle kunna bevaka utvecklingen vad gäller kvalitet och forskning och särskilt ta sig an den geriatriska delen, men också vara de äldres talesman t.ex. vad gäller service och kommunikationer samt vissa juridiska frågor. En äldreombudsman skulle alltså ha en bredare uppgift än den som patientnämnderna har i dag. För oss Kristdemokrater är subsidiaritetsprincipen vägledande vad gäller det regionala arbetet. De äldres rättssäkerhet är en viktig uppgift i detta sammanhang. Egentligen är nog socialministern och jag själv överens så långt. Fru talman! Regionen Västra Götaland avser att ordna samverkanskonferenser mellan landsting och kommuner för att diskutera igenom utvecklingen. De nya patientnämnderna har kommit i gång på ett bra sätt men deras uppgift är mer att ta hand om brister i kvaliteten gentemot den enskilde än att arbeta förebyggande i ett större sammanhang och stå upp som de äldres talesman. Jag föreställer mig också att det inte i första hand är de äldre som står i kö till patientnämnderna för att anmäla något eller klaga på något. De äldre finner sig ofta i saker och ting på ett annat sätt. Kanske hade jag inte väntat mig ett direkt ja från socialministern som svar på min interpellation men jag är glad över att socialministern noga kommer att följa situationen vad gäller de äldres rättssäkerhet, myndighetsutövningen gentemot äldre och utvecklingen av äldreomsorgen. Min fråga till socialministern nu är om det i framtiden kan tänkas ytterligare delegering utöver vad kommuner och landsting har ansvaret för i dag. Ett stort problem som vi i Västra Götaland har känt av är att vi inte själva haft möjlighet att utveckla FINSAM-projekten. Där har staten satt käppar i hjulet. Rykten har t.o.m. uppstått om att socialministern och andra statsråd motverkar Västra Götaland på grund av dess borgerliga styrning. Med tanke på den garanti som socialministern vill ge våra äldre - nästan som en kristdemokratisk värdighetsgaranti, skulle jag vilja säga - kan inte detta med vem som har ledningen vara avgörande, utan varje medborgare i sig måste fokuseras. Därför vill jag konkret veta hur socialministern kommer att följa de äldres möjligheter i Västra Götaland.
Fru talman! Om jag kunde göra något för att hjälpa befolkningen i Västra Götaland att få en fungerande region och att få en fungerande politisk församling skulle jag göra det. Vi har inga som helst skäl att motverka Västra Götaland. Problemet tycks vara att den majoritet som nu styr motverkar sig själv och inte kommer till några beslut. En helt annan diskussion har gällt ekonomin i Västra Götaland och i regionen där vi har fått propåer om att använda försäkringspengar i enlighet med FINSAM-idén - helt enkelt för att klara regionens budgetunderskott men det kan vi inte använda försäkringspengar till. De FINSAM eller SOCSAM-projekt som nu pågår är faktiskt till för något annat än för att klara budgetproblemen i en region. Därifrån går jag så över till frågan om en äldreombudsman. I ett antal motioner i riksdagen - motionerna är väl redan behandlade av socialutskottet men om de ännu behandlats av kammaren vet jag inte - har frågan om äldreombudsman, äldreminister, kommunal äldreombudsman o.d. tagits upp. Socialutskottet avvisar förslagen. Majoriteten utgår från att man kan hantera de äldres rättssäkerhet genom de system vi har. Framför allt betonas det att kommunerna har möjligheter att skapa äldreombudsmän. Frågan om man ska ha en äldreombudsman på regional eller på nationell nivå med en sorts myndighetsutövning är en mycket större fråga som bör diskuteras tillsammans med exempelvis pensionärsorganisationerna. Problemställningen är ju att vi i dag räknar med att de äldre företräds av mycket aktiva pensionärsorganisationer. Dessa företräder de äldre och driver de äldres intressen lokalt, regionalt och nationellt. Det är rätt viktigt att vi inte ersätter den typen av opinionsbildning och intresseföreträde med en ny ombudsmannainstitution. Jag tycker att man bör pröva sig fram med äldreombudsmän i kommunerna. Såvitt jag förstår har exempelvis försöket i Stockholm varit mycket lyckat. Äldreombudsmannen möter stor respekt hos invånarna där. Jag menar alltså att det är kommunerna och regionerna som har ansvaret för de äldres trygghet. Det är också kommunerna som har möjlighet att tillsätta en äldreombudsman.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Jag var lite beredd på att bollen skulle kastas tillbaka till mig och är mycket glad över att ministern säger att han inget hellre vill än hjälpa Västra Götaland. Det tar jag till mig. Men det budgetunderskott som diskuteras har säkert i en mycket snar framtid fått sin lösning, så här gäller inte just den frågan. Givetvis är det otroligt viktigt med pensionärsorganisationerna men det måste ju också finnas någon som lyssnar in de organisationerna. Jag är glad över att Västra Götaland ska ha samverkanskonferenser för att specifikt diskutera de äldres situation. Jag förstår att Stockholm, med sin storlek, kan lyckas bra med en äldreombudsman. Då är det värre med t.ex. Skövde eller kanske med Tibro, som ju är ännu mindre, när det gäller att ta ett sådant här helhetsgrepp. Jag har försökt att följa Socialstyrelsen i äldrefrågor. Sedan har jag funderat över viktiga uppgifter som Socialstyrelsen skulle kunna följa upp regionalt. Självfallet är detta så principiellt och så stort att en utredning måste se över det. Socialstyrelsen arbetar, såvitt jag förstår, med äldrefrågor på fyra olika sätt. För det första handlar det om att Socialstyrelsen utövar den dagliga tillsynen av medicinsk verksamhet i fråga om kvalitet och säkerhet för patienterna och om att länsstyrelsen utövar tillsyn av de sociala delarna av äldreomsorgen. I den delen finns ju redan en sådan här möjlighet för Västra Götaland genom länsstyrelsen. För det andra handlar det om att Socialstyrelsen följer upp och utvärderar äldreomsorgen i ett nationellt perspektiv. De kunskaper vi får genom detta återförs till regeringen och går sedan från regeringen till kommuner och landsting. Den delen måste Socialstyrelsen nationellt fortsätta med för att på något sätt garantera likvärdighet i landet. För det tredje handlar det om att Socialstyrelsen har ansvaret för den nationella statistiken, vilket innebär att styrelsen ger kommunerna underlag för beslut och bedömningar. För det fjärde handlar det om att Socialstyrelsen också arbetar med utveckling och utbildning. Inom äldreomsorgen stöds kvalitetsutvecklingen bl.a. genom att utvecklingsmedel fördelas till olika projekt. Den uppgiften skulle lika väl kunna skötas av regionen. Sedan kan det, fru talman, konstateras att Socialstyrelsen redan i dag har sex regionala enheter. De rekryterar nu fler medarbetare med äldrevårdskompetens. Socialstyrelsen har också under de senaste åren fördjupat samarbetet med länsstyrelserna, vilket innebär att de båda tillsynsmyndigheterna på försök har genomfört gemensamma granskningar. Socialstyrelsen arbetar ju med att ta fram granskningsmaterial för tillsynen av de särskilda boendeformerna i stort. Kristdemokraternas mål är att införa en värdighetsgaranti för våra äldre. Socialstyrelsens regionala arbete i dag. Tydligen är vi överens om att en äldreombudsman skulle vara bra men vi är inte överens om vilken nivå det då skulle vara fråga om.
Fru talman! Som jag påpekade i ett tidigare interpellationssvar är det lite spännande att diskutera med Ulla-Britt Hagström eftersom det börjar närma sig allmänna samhällsfrågor. Diskussionen om regionernas roll handlar i stor utsträckning om en balans mellan det nationella och det regionala ansvaret. Vi är ju intresserade av att på väsentliga områden, inte minst när det gäller äldrepolitiken, garantera att de äldre ska ha samma rättigheter; detta oavsett var i landet man bor. Å ena sidan ska vi alltså veta att vi som svenska medborgare ska ha samma rättigheter över hela landet. Å andra sidan vill vi betona att det finns både ett lokalt och ett regionalt politiskt ansvar. Det ska kunna se lite annorlunda ut ifall de borgerliga partierna har majoritet i en kommun än om socialdemokraterna har majoritet. Vi är alltså intresserade av ett slags mångfald. Den här balansfrågan är viktig. Jag tycker att det är naturligt att man i kommunerna, som ju i allt väsentligt har ansvaret i äldrefrågorna, också prövar möjligheten att inrätta äldreombudsmän. Det är fullt möjligt för kommunerna att samverka kring en gemensam äldreombudsman. Man kan mycket väl bestämma sig för att flera kommuner samverkar för att etablera en äldreombudsman som kan följa utvecklingen i kommunerna. Den möjligheten finns, om kommunerna kan komma överens. En annan sak är att etablera en ombudsmannafunktion på nationell nivå. Då får det en helt annan betydelse. Då måste man bestämma sig för vad denna ombudsman ska göra. Är det att ta över Socialstyrelsens tillsynsuppdrag eller är det andra nationella uppgifter som äldreombudsmannen ska svara för? Jag är tveksam ifall man ska göra det på nationell nivå, men jag är däremot mycket positiv till att man prövar äldreombudsmannafunktioner på lokal nivå. Jag tycker att vi ska behålla en statlig myndighetsutövning på det sociala området. Jag tycker att Socialstyrelsen ska fortsätta att arbeta med sin regionala tillsyn. Jag tycker att det hittills fungerat ganska väl med en arbetsfördelning mellan länsstyrelsernas tillsyn på vissa områden och Socialstyrelsens regionala verksamhet. Jag känner inget behov av att ändra strukturen i det fallet.
Fru talman! Det är ändå så att vi hela tiden upplever att äldre på något sätt saknar talesmän. Det ser inte ut att vara möjligt att alla kommuner skaffar sig en egen äldreombudsman. Jag tror därför att vi inom ett område som har en så stor andel av Sveriges befolkning - socialministern säger att han är tveksam till en nationell nivå - ändå skulle pröva en försöksverksamhet i Västra Götaland, som vore ett lagom område. Nu säger socialministern att jag är mycket inne på socialministerns verksamhetsområde. Jag har väldigt mycket av mina intressen där, och interpellationsinstrumentet kan man mycket väl använda när man inte kan diskutera frågorna i sitt utskott. Det har kanske blivit många frågor. Jag vet inte om jag vågar ta upp den del som jag hade tänkt, för den har inte debatterats med socialministern innan. Det är en sak som jag tycker att en äldreombudsman också kunde se på, och det är tandvården. Det har funnits otroligt mycket övrigt att önska vad gäller äldres tandvård. T.o.m. undernäring hos äldre har kopplats till dålig tandvård. Nu börjar den uppsökande verksamheten bli bättre igen. Tyvärr medförde ädelreformens införande sådana oklarheter vad gäller tandvården att de äldre kom i kläm. Vad som skulle vara värdefullt med en äldreombudsman med definierade uppgifter vore tydligheten, att man vet till vem man vänder sig i vilka frågor och att man kan få rätt i rättsfrågorna och kunna föra sin talan. Då måste det nog fattas beslut på riksdagsnivå åtminstone vad gäller juridiska delar osv. Det var därför jag gärna ville föra den här debatten med socialministern på det här planet. Jag tackar för svaret.
Fru talman! Jag påpekade att kommunerna har möjlighet att inrätta en äldreombudsman. Man kan göra det också i samverkan mellan flera kommuner. Det är heller ingenting som hindrar en region att skapa en sådan institution. Ulla-Britt Hagström söker uppenbart efter en nationell äldreombudsman egentligen, även om det ska vara på prov i en region. Det är ingenting som jag skulle vilja biträda eftersom jag tycker att det är att blanda samman det nationella uppdraget och det regionala uppdraget. Antingen bestämmer man sig i regioner för att pröva möjligheten av att ge stöd till de äldre i form av en regional äldreombudsman eller också bestämmer man sig för att ha en nationell äldreombudsman som verkligen är till för hela nationen. Jag tycker inte att det finns skäl att förorda en nationell äldreombudsman i dag, eftersom det i allt väsentligt är kommuner och landsting som ansvarar för äldreomsorgen vad gäller politiken.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att underlätta svenska hamnars och Sveriges konkurrensförmåga. Han menar att konkurrensvillkoren är sämre för svenska än för utländska hamnar. Orsaken till detta är nationella pålagor som andra EU-länder saknar. Till att börja med vill jag lyfta fram att hela den svenska hamnbranschen har haft en positiv utveckling sedan mitten av 90-talet med en starkt växande godsomsättning. Lastbilar och trailer på färjor och rorofartyg har ökat kraftigt liksom containertransporterna. De svenska hamnarnas kostnadsbild är av stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft. Alla kunder är intresserade av att betala så låga avgifter som möjligt. Med den konkurrens som finns mellan hamnarna blir det ett viktigt motiv för varje hamn att erbjuda sina kunder rimliga avgifter. Jag har ingen annan uppfattning än Sten Andersson i den delen. Men för att vi inte ska överdramatisera avgiftsfrågan är det viktigt att vi jämför rätt saker. Sjöfartsverkets uttag av farledsavgifter uppgår till ca 900 miljoner kronor. Hamnarnas egna avgifter för infrastrukturen och för stuveritjänsterna uppgår till drygt 4 miljarder kronor. Även om Sverige och Finland är relativt ensamma om att täcka kostnaderna för sin service till handelssjöfarten med farledsavgifter är genomslaget på hanteringskostnaden inte av den omfattning som Sten Andersson framhåller. Hamnoch stuveribolagets avgifter är alltså den största kostnadsposten. Om man jämför hamnar är det också viktigt att jämförelsen avser likvärdig service. Att ta bort farledsavgiften skulle innebära att ytterligare 900 miljoner kronor skulle behöva trängas in under utgiftstaket. Detta medför att omprioriteringar måste göras som drabbar andra områden. Dessutom kommer de avgifter som i dag belastar handelssjöfarten för farledsservice att belasta alla skattebetalare. När riksdagen för en tid sedan beslutade om en revidering av den statliga farledsavgiften framgick det klart att tidigare avgiftsbefrielser för bl.a. direktgående transocean linjetrafik skulle upphöra. För att mildra effekterna förutsattes att Sjöfartsverket skulle kunna medge kommersiella rabatter. Så har också skett. Jag delar uppfattningen att det är viktigt för Sverige att Göteborgs hamn får behålla sin roll som transocean nordisk centralhamn. På uppdrag av regeringen har därför Sjöfartsverket och hamnen träffat en principöverenskommelse om att förbättra tillgängligheten och säkerheten i farlederna in till Göteborg. Fru talman! Avslutningsvis vill jag erinra om den översyn av sjöfartsavgifterna som Sjöfartsverket nyligen gjort. Rapporten är nu ute på remiss. Godstransportdelegationen diskuterar också i sitt arbete frågor om hamnar och farleder, bl.a. avgiftsfrågorna.
Fru talman! Precis som Björn Rosengren säger är det bara Sverige och Finland inom EU som har ett sådant sjöfartssystem att man betalar farledsavgift. I andra länder betalas den via skattsedeln - okej, av alla, precis som Björn Rosengren säger. Han vill inte ta bort detta eller ändra det här systemet. Problemet är det att vi framöver kan räkna med en ännu hårdare konkurrens än vad vi har i dag. Det handlar inte om servicen. Jag tror att svenska hamnar är kända för att ge en mycket god service. Men det handlar om priset. Även en redare eller befraktare har en punkt där han inte orkar eller vill längre. Det exempel jag tar upp är att en hamn snart blir färdig i Århus där man kommer att ta 650 kr betalt för en 40 fots container. Motsvarande avgift i Göteborg är 1 400 kr, alltså mer än dubbelt så mycket. I Helsingborg är den 900 kr. Det kan knappt vara rimligt. Är det sedan så som ministern nu säger, att själva avgiften för farleden är en mindre del, undrar man varför de svenska hamnarna är så dyra jämfört med utländska konkurrenter. Jag tillåter mig tro att förbättrad tillgänglighet och säkerhet i t.ex. Göteborg och dess farleder inte är ett konkurrenskraftigt alternativ. Jag tror att det faktiskt är ganska bra som det är i dag på den punkten. Frågan är följande. I dag kostar det 900 miljoner kronor, som skulle lastas över på skattebetalarna. Vad skulle det kosta om vi tappade en massa direktanlopp? Varenda omlastning kostar ju stora pengar. Det får också hela det svenska folket betala. Jag misstänker att det kostar betydligt mer än de 900 miljoner som vi pratar om i dag. Min fråga till näringsministern är följande. Anta att det visar sig att svenska hamnar tappar i konkurrensförmåga, att det blir ett minskat antal direktanlopp och att Sverige måste acceptera de kostnader som ett ökat antal omlastningar innan varorna når fram till svenska konsumenter innebär. Vad har näringsministern för alternativ att sätta emot i en sådan situation? Vi hoppas att det aldrig inträffar, men med tanke på den konkurrens som jag nu har beskrivit på nära håll är frågan faktiskt hyggligt aktuell.
Fru talman! Som jag nämnde i mitt svar uppgår hamnkostnaderna till dryga 4 miljarder kronor årligen, medan farledsavgifterna stannar på nivån 900 miljoner kronor. Om man tillämpar denna relation mellan hamnkostnader och farledsavgifter i exemplet med 40-fots-containern kan de statliga avgifterna förklara upp till 150 kr av hanteringskostnaderna på 1 400 kr i Göteborgs hamn. I Åhus uppges hanteringskostnaderna vara 650 kr för samma container. De svenska farledsavgifterna är därför inte hela förklaringen till prisskillnaderna. Det skulle fortfarande bli 600 kr billigare i Åhus om man där hade lagt på en motsvarande farledsavgift. Den stora prisskillnaden beror alltså främst på de avgifter hamnen tar ut för sina tjänster. Även om vi tog bort de 900 miljonerna skulle vi ändock, enligt de exempel som tas fram här, hamna i den konkurrenssituation som nämns. Jag tycker också att vi nu ska komma ihåg att det är svårt att exakt jämföra olika typer av tjänster och att förhållandena är olika i olika hamnar. Stora investeringar kommer att göras såväl av kommunen som av staten för att förbättra farlederna in till Göteborgs hamn. Jag är övertygad om att dessa investeringar kommer att leda inte bara till att Göteborg kan behålla direktanlöpen och den transoceana linjetrafiken utan också till att hamnens konkurrenskraft kommer att öka. Med detta menar jag att vi alla har ett ansvar. Även kommunerna - de som är bärare av hamnarna - har ett väldigt stort ansvar. När det gäller investeringarna i hamnarna har alltid staten varit med. När det gäller hamnen i Göteborg kan jag säga att det finns en uppgörelse med staten som går ut på att 700 miljoner ska fördelas mellan kommunen och staten för förbättring av farleden i en första etapp som inleds 2002. Sedan ska vi gå vidare, och staten kommer att bidra också till detta just för att kunna upprätthålla denna hamns konkurrenskraft. Men huvudmännen för hamnarna måste också tillse att de får ned kostnaderna, för där finns de stora kostnaderna och de stora avgifterna.
Fru talman! Det som Björn Rosengren nu säger är faktiskt ännu allvarligare än själva farledsavgiften. Det är tydligen på hemmaplan vi har kostnader som inte är jämförbara med kostnader i länder som ändå har ungefär samma ekonomiska standard som vi. Jag talar i första hand om Danmark. Jag tolkar det så här. Jag tror att Göteborgs hamn presterar en god service. Jag vet ingen redare som har kritiserat servicenivån. Däremot har man kritiserat priset och tyckt att det är för högt. Är det då alldeles för konspirativt att tänka sig att vissa av hamnarna i Sverige i dag faktiskt agerar som kommunala mjölkkossor och i strid med kommunallagen tar mer betalt för sin verksamhet än vad de egentligen får lov att göra? Till sist, fru talman, säger näringsministern att man kommer att investera ännu mer pengar i Göteborgs hamn. Med det resonemang man har haft tidigare kan jag tänka mig att det innebär att man vill ha tillbaka också de investeringarna. Den summa pengar som redarna som anlöper hamnen ska betala lär då knappast bli mindre. Är det ändå så, som jag frågade, att man kan misstänka att Göteborgs hamn tar för mycket betalt?
Fru talman! Det ligger inte för mig att vara konspiratorisk. Jag måste faktiskt ha fakta i saken. Jag kan inte bedöma detta. Jag nämnde Göteborgs hamn just därför att den hamnen har transocean linjetrafik. Den har en väldigt stor betydelse för Sveriges handel. Det som är problemet är just farlederna in till hamnen. Det är där vi anser att vi måste vara med och bidra. Göteborgs hamn måste själv rusta upp sin hamn, men farlederna är inte bra. Därför har vi sagt att det är någonting vi måste vara med och betala, så att vi får en större rationalitet. Vi vet också att detta kommer att vara lönsamt. Skulle det visa sig att vi får en väldigt hård konkurrens med andra hamnar och att båtarna inte far till Sverige utan till andra ställen på grund av detta får vi faktiskt titta på det. Det ligger i sakens natur. Det får vilken regering som helst och vilken ansvarig näringsminister som helst göra. Men vi är inte där än. Det som är min poäng är att dessa 900 miljoner utgör en mindre del av kostnaderna för att anlöpa svenska hamnar än vad hamnavgifterna gör. Det var min poäng.
Fru talman! Jag ska också vara kortfattad. Att jag skrev denna interpellation berodde på att jag var på en sjöfartskonferens i Göteborg i februari. Där fokuserade man hela problematiken just kring farledsavgifterna. Där sade man ingenting om de 4 miljarderna. Det är rätt intressant. Jag kan erkänna att jag är konspirativ, men man kan börja ana ugglor i mossen när man ser att kostnaderna för hamnens verksamhet är så pass höga. Verksamheterna i Göteborgs och Åhus hamnar är ändå relativt jämförbara. Jag har svårt att tänka mig motsatsen. Det ska bli skoj och intressant att följa detta spel framöver.
Fru talman! Det är marknaden som bestämmer. Det är någonting som jag verkligen bejakar. Är det så att det har gjorts stora investeringar i hamnarna och att fartyg inte vill anlöpa dessa hamnar för att hamnavgifterna är för höga? Om man vill ha båtar till dessa hamnar och få någon avkastning på de investeringar man har gjort är det klart att man då också får sänka avgifterna. Så fungerar det, och det tycker jag att vi ska vara glada över.

Fru talman! Kenneth Lantz har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att vi snarast ska få en proposition om broavgifternas avdragsrätt, vilka åtgärder jag avser att vidta för att få broavgiften avdragsgill samt på vilket sätt jag avser att uppmuntra våra studerande ungdomar att pendla till Köpenhamns högskolor. Låt mig börja med frågan om broavgifternas avdragsrätt. I det svenska skattesystemet finns en bestämmelse som medger avdrag för utgifter för broavgifter vid resor till och från arbetet, hemresor och s.k. inställelseresor. En förutsättning för avdragsrätt är naturligtvis att man är skattskyldig för sin arbetsinkomst i Sverige. De som bor i Sverige och arbetar i Danmark beskattas, enligt huvudregeln i det nordiska skatteavtalet, inte i Sverige utan i Danmark, dvs. arbetslandet, för denna inkomst. Det är i enlighet med internationell praxis att en stat har rätt att beskatta inkomst som både härrör från och avser arbete utfört i staten i fråga. Eftersom beskattning ska ske i Danmark kan avdrag för arbetsresor inte medges enligt svenska regler. Enligt uppgift som inhämtats från Danmark erhålls vid beskattningen där inte något avdrag för broavgiften vid resor över Öresundsbron. Den som däremot omfattas av någon undantagsregel, t.ex. den som fortfarande uppfyller villkoren för att vara gränsgångare enligt den övergångsregel som gäller sedan tiden före den 1 januari 1997, beskattas i Sverige, vilket medför att avdrag sker enligt svenska regler. För dessa fall föreligger således avdragsrätt för broavgiften. På motsvarande sätt ska, enligt huvudregeln, de som bor i Danmark och pendlar till arbete i Sverige beskattas för sina arbetsinkomster i Sverige. I normalfallet sker då beskattningen enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK. Några avdrag för broavgifter eller andra omkostnader medges inte enligt denna lag. I stället tas en skatt ut med 25 % av bruttolönen. Vid bestämmandet av denna skattesats har beaktats att några avdrag inte medges. Det är alltså riktigt att många av de svenskar som arbetar i Danmark inte har möjlighet att få avdrag för sina utgifter för broavgifter, men detta är en följd av att de ska beskattas i Danmark för sina arbetsinkomster. När det gäller frågan om studerande ungdomars resor över Öresundsbron kan jag, efter samråd med utbildningsministern, lämna följande svar. För danska studenter har det sedan länge varit klart att resor över nationsgränsen till universitet och högskolor på den svenska sidan, som är anslutna till Öresundsuniversitetet, omfattas av den vanliga statliga reserabatten för studenter. På den svenska sidan finns inget motsvarande generellt statligt rabattsystem. Reserabatter för studenter är en förhandlingsfråga mellan trafikbolag, i detta fall Skånetrafiken inom Region Skåne, och studentorganisationer. I februari i år kom en lösning till stånd som betyder att svenska studenter ges 30 % rabatt på resor över Öresundsbron. Genom den framförhandlade rabatten ges de svenska studenterna möjlighet att resa över Öresund på i stort sett samma villkor som de danska studenterna. Det finns därför inte någon anledning att vidta ytterligare åtgärder i detta hänseende.
Fru talman! Jag vill först tacka finansministern för svaret. Oavsett var man bor uppstår kostnader för resor till och från arbetet. Det är enligt min mening därför inte rättvist att avdrag inte ska få ske i det land där jag har min hemvist. Även om lönebeskattningen sker i arbetslandet och jag är skattskyldig är jag övertygad om att jag också har någon form av inkomst i bostadslandet, eller så skulle man kunna göra ett avdrag i beskattningslandet, alltså Danmark i det här fallet, i relation till den inkomst som man har erhållit. Jag vill detta till trots ännu en gång ställa en fråga till finansministern: Kommer det att förbli helt omöjligt med förändringar av dessa avdragsregler, så att de som bor i Sverige och arbetar i Danmark ska kunna erhålla ett avdrag i våra svenska deklarationer eller i relation till den beskattning som sker i Danmark? Angående SINK, den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta, som vi har i Sverige undrar jag om det finns motsvarande lägre beskattning för danskar som bosätter sig i Sverige men som kommer att arbeta i sitt hemland Danmark. Under den senaste tiden har ju detta blivit aktualiserat, eftersom beräkningar visar att danskar som arbetar i sitt hemland faktiskt söker bostäder i Sverige, eftersom bostäderna är billigare och det även är förmånligt med tanke på socialförsäkringar och annan beskattning att bo i Sverige. Därför vill jag också fråga finansministern om han har beaktat dessa konsekvenser, att Malmö och övriga delar av Öresundskusten kommer att få en ökad invandring av danskar som bor i Sverige och erhåller svenska socialförsäkringar men betalar sin skatt i Jag vill även ställa någon motfråga angående studerande ungdomars resor. Region Skåne har ju tagit över ansvaret som huvudman för järnvägsförbindelsen. Det råder inget tvivel om att kollektivresandet kommer att bli ganska omfattande och öka allteftersom tiden går. Detta är något som vi i Skåne och Själland ser framemot med stor tillfredsställelse. Men om vi av miljöskäl och kanske även av trafiksäkerhetsskäl vill att kollektivtrafiken ska öka undrar jag om vi inte bör agera så att folk i regionen förstår att detta är en av staten gynnad resmodell. I svaret finns ett löfte om att svenska studenter ska erhålla 30 % rabatt. Jag undrar om detta är ett statligt stöd eller om det ska finansieras av Region Skåne och trafikbolagen. Man kan jämföra med Danmark. Det är faktiskt en statlig subventionering som sker på den danska sidan. Avslutningsvis har vi hört av brokonsortiets vd att man vill sänka priserna på bron. Det tycker jag är bra. Men kommer finansministern att bevaka detta i relation till det avtal som en gång tecknades med tanke på konkurrensneutralitet med norra Öresund och då också uppmuntra till kollektiva resor? Tack!
Fru talman! Jag vill börja med några övergripande synpunkter innan jag kommer in på frågeställningarna. Vi har väntat på Öresundsbron i 130 år. Nu finns förbindelsen där. Den förbinder 3,2 miljoner människor, 130 000 studenter och 14 universitet och högskolor. När man fastställde avgiften på den här bron bestämde man sig för att man skulle halvera utsläppet jämfört med de båtar som då gick över sundet. Då fann man att det skulle innebära 10 000 bilar om dagen. För att nå just 10 000 bilar om dagen borde avgiften lämpligen vara samma som på HH-leden. Man fann att det här kunde avskrivas på 17 år, vilket man tyckte var en rimlig avskrivningsperiod. Samtidigt kunde man konstatera att det, om det var halva avgiften på bron, i stället skulle bli 40 000 bilar om dagen, dvs. lika många som går på vägen mellan Malmö och Trelleborg. Då kunde man avskriva bron på halva tiden. Dessutom har ju bilarna sedan dess blivit betydligt renare. En modern Toyota fungerar ju som luftrenare i Tokyo. En av nyckelfrågorna gäller naturligtvis den dynamik som en sådan här bro skapar. Utvecklingsfrågorna för en region handlar om universitet, flyg och en livsmiljö i form av bra kultur, fritid, skolor och bostäder. Och bron ger den här dynamiken åt hela Öresundsregionen. Öresundsregionen kan bli Europas femte K-region. Om det lyckas är det bra för hela landet. Det löser problemen med den lokala arbetslösheten och segregationen. Det är bra för landet med starka regioner, och Danmark har som sagt börja lätta på de hårda reglerna för studenterna. Är det inte, finansministern, rimligt att försöka dra nytta av den dynamik som den här bron ger åt Öresundsregionen genom att försöka klara av det som danskarna kallar de små tingen, dvs. att underlätta trafiken genom att på olika sätt minska avgifterna eller öka avdragen?
Fru talman! Jag är övertygad om att den nya Öresundsbron kommer att vara en stor framgång för ett vidgat utbyte mellan våra två länder. Det kommer att handla om både arbetsresor och studieresor, naturligtvis, liksom om fritidsresor. Man kan se det här ur skattesynpunkt, exempelvis när det gäller studerandes möjligheter att åka mellan de olika länderna. I grund och botten har vi ju ett nordiskt skatteavtal som har tillämpats sedan lång tid tillbaka mellan de nordiska länderna. Det är självfallet det som gäller också i det här läget. Jag har lite svårt att se när Kenneth Lantz åker slalom mellan de olika skattesystemen och liksom vill utnyttja det bästa av både det ena och det andra skattesystemet. Rimligen måste vi hålla oss till det nordiska skatteavtal som finns. Uppstår det sedan erfarenheter som gör att det är motiverat att man ser över skatteavtalet förutsätter det att alla berörda länder är överens om de förändringar som kan göras. Men någon slalomåkning där man ibland tillämpar det danska, ibland det svenska och ibland båda skattesystemen tycker jag inte är särskilt lämpligt. Utan vi får hålla oss till de avtal som finns. Det innebär att det inte bara när det gäller skatteavtal utan också när det gäller kollektiva resor finns olika praxis och olika system i Danmark och Sverige. Vi får acceptera att de olikheter som finns får hanteras på respektive danska och svenska sidan. Jag ser inget skäl, som jag sade i mitt interpellationssvar, att nu göra någon förändring i det nordiska skatteavtalet. Den framtida erfarenheten får visa om det finns skäl för Sverige, Danmark och övriga nordiska länder att göra förändringar.
Fru talman! Jag tackar ministern för det svaret. Jag håller med om att vi ska vara öppna för en eventuell förändring av skatteavtalet, och jag tycker att det känns angenämt att höra de orden från ministern. Vår statsminister har vid ett flertal tillfällen yttrat en varning för att Malmöregionen och övriga Öresundsregionen inte får halka efter den danska motsvarigheten. Det är intressant att vår statsminister har uppmärksammat detta. Jag hoppas att det inte enbart beror på att statsministerns bostadsort är Malmö, utan att det bygger på vissa konkreta fakta. Det är också ett litet varningstecken att han inser detta. Statsministerns oro för att Sverige skulle kunna komma på efterkälken - kanske ett dåligt ordval i de här sköna sommardagarna, akterseglad vore nog bättre - får vara som ett litet observandum för oss. Det vi skåningar oroas över är att människor upplever att det finns fler fördelar på den danska sidan eller att de tar för sig bättre än vi har förmåga att göra. Då är det, som Bertil Persson nämnde, ytterligt viktigt att integrationen inte avstannar. Vi måste i stället uppmuntra till att utöka och fortsätta det som en gång var den intention som initiativtagaren till brobygget hade. Jag har funderat lite grann på om Malmö hade varit Sveriges huvudstad, Köpenhamn är Danmarks huvudstad. Tror finansministern att det eventuellt skulle påverkat prissättning, tillgänglighet och annat stöd i anslutning till bron om det varit så att Sveriges huvudstad hade hetat Malmö i stället för Stockholm? Då skulle man kunna misstänka att huvudstadsperspektivet fått en helt annan innebörd, ett helt annat värde för hela brofrågan, för priser på kollektivresandet och även prissättningen för bilisterna.